Fru talman! Jag vet inte om inrikesministern syftade på mitt parti eller mig personligen när han sade att det finns en iver att reglera och lagstifta i kommunerna. Det är ganska intressant att inrikesministern, dagen efter att han själv gjort ett utspel att förbjuda kommunerna att sänka kommunalskatten, anklagar andra partier för att göra ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Jag kan inte tänka mig något som är allvarligare än att förbjuda kommuner att höja eller att sänka skatten. Det är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen som jag tycker sannerligen strider mot andan i lagstiftningen. Kanske strider den också mot lagens bokstav, men det är jag inte helt säker på. Vad gäller författningssamlingar vill jag säga att det i dag finns 130 000 sådana i statliga verk och i kommuner och att det stora flertalet finns i kommunerna. Trots denna stora mängd av författningar, som berör oss alla dagligen, saknas det fortfarande särskilda regler för hur de kommunala författningarna skall utformas och kungöras. När man vill ta del av en kommunal författning får man således söka i beslutsprotokollen. Protokollen finns i pappersform, sorterade i olika pärmar i kommunarkiv. Detta är oacceptabelt. Vi har självfallet vår offentlighetsprincip, men det är inte lätt att ta rätt på de olika besluten. Enhetligt utformade och för varje kommun upprättade författningssamlingar skulle ur flera synpunkter vara till stor hjälp. De är till hjälp för kommunens egna handläggare, för politiker och för allmänheten för att skapa insyn och kontroll, till hinder för fiffel och båg. Lagstadgade kommunala författningssamlingar bör ses som ett viktigt och klargörande inslag i etikdebatten. När det gäller ekonomin är jag övertygad om att kostnaderna för att införa kommunala författningssamlingar fås tillbaka genom lägre kostnader för en bättre kvalitet i normgivningsarbetet, t.ex. minskade kostnader för kungörande. Kommunerna kommer alltså att spara pengar på ett införande av nya regler. Staten skulle då inte behöva kompensera kommunerna för att de skall införa kommunala författningssamlingar. Ministern nämner i svaret att det har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att föreslå ett modernt rättsdatasystem innehållande grundläggande rättsinformation. Ministern påstår att arbetsgruppen har sagt att kommunerna bör uppmuntras att på frivillig väg delta i rättsdatasystemet med sina författningar. Jag anser att ett rättsdatasystem mycket väl kan vara en framkomlig väg för att göra de kommunala författningarna mer överblickbara och mer lättillgängliga, men då måste det vara obligatoriskt för kommunerna att vara med. Att få ordning på normgivningsmakten i kommunerna kan inte vara ett frivilligt uppdrag. Kommer inrikesministern att arbeta för att såväl statliga som kommunala författningar skall ingå i rättsdatasystemet?
Fru talman! Vi satsar ökade resurser till kommunerna på vård, omsorg och skola just för att de skall gå till detta, inte till några skattesänkningar. Det är betydligt större och viktigare uppgifter än att detaljreglera kommunala författningssamlingar.
Fru talman! Det blir inte mycket till debatt när ministern inte vill gå in på några av de sakliga invändningar som jag hade mot ministerns svar och synpunkter. Ministern berömde sig för att en arbetsgrupp nu har fått i gång sitt arbete, men jag får inte något svar på frågan om ministern är beredd att arbeta för att det skall vara obligatoriskt för kommunerna att vara med i rättsdatasystemet. Argumentet är tydligen att det är för dyrt att införa kommunala författningssamlingar, men inrikesministern borde i så fall veta vad det kostar att införa sådana. Eftersom kostnaden tycks vara för hög undrar jag om det finns några på departementet gjorda beräkningar av vad detta kostar, och är rättssäkerheten inte värd detta? Jag anser att det är ett mycket bra läge för att införa kommunala författningssamlingar nu när kommunerna får mer resurser från staten. Jag personligen och mitt parti välkomnar att kommunerna nu äntligen får ett resurstillskott för 1997 och för de kommande åren. Jag tror att de pengarna skulle räcka också till detta marginella, som initialt kostar pengar men som kommunerna på längre sikt kommer att tjäna på.

Fru talman! Lennart Hedquist har frågat mig om regeringen har tagit ställning för att en flytt av Språkoch folkminnesinstitutets kansli bör ske från Uppsala till Linköping och om så är fallet vilka de verkliga beslutskriterier som styrt detta beslut är. Vidare har han frågat om jag är beredd att låta SOFI:s styrelse sakligt pröva frågan om lämpligaste lokalisering utifrån öppet redovisade beslutskriterier med angivande av hur väl de båda diskuterade alternativen uppfyller dessa beslutskriterier. Jag vill börja med att uttrycka min förvåning över alla de missförstånd och rykten som såvitt jag förstår har uppstått kring SOFI. Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att klargöra vissa förhållanden. Samtidigt vill jag understryka vad jag redan tidigare framhållit i ett frågesvar till riksdagsledamoten Jan Backman, att det ankommer på myndigheten själv att besluta om flyttningen. och som fått en ny inriktning för verksamheten. Denna inriktning skall göra det material som finns mer tillgängligt för fler och nya grupper. Även amatörforskare, hembygdsföreningar, skolklasser m.fl. skall genom exempelvis en digitalisering av materialet kunna ta reda på hur man en gång i tiden talat, namngivit platser m.m. Detta är väl i linje med vad regering och riksdag slagit fast i kulturpropositionen. Samtidigt är det myndigheten själv som avgör vilka miljöer som är lämpligast för den nya inriktningen för verksamheten. Enligt uppgift från myndighetschefen anser SOFI att det finns begränsade möjligheter att utveckla nödvändiga datoriseringsprojekt i Uppsala, eftersom universitetets resurser på detta område redan är tagna i anspråk. Sådana möjligheter skulle enligt myndigheten däremot finnas i Linköping. Universitetet där är ungt och håller på att bygga upp sin verksamhet, bl.a. inom områden av intresse för SOFI. Det är alltså myndigheten själv som beslutar om verksamheternas lokalisering, och styrelsen har såvitt jag förstår redan tagit ställning för en flyttning av kansliet till Linköping. I det brev som Lennart Hedquist refererar motsätter sig universitetsrektor Stig Strömholm heller inte en flyttning av kansliet men framhåller att den vetenskapliga verksamheten bör stanna i Uppsala. Lennart Hedquist framhåller vidare att en rad företrädare vid olika nordiska lärosäten skall ha uttryckt bestörtning och förvåning över den tänkta flytten. Jag vill åter framhålla att enligt vad jag erfarit från myndigheten är någon sådan flyttning eller förändring av den vetenskapliga verksamheten heller inte aktuell. Jag ställer mig också frågan om kopplingen till en ny miljö verkligen kan innebära ett sådant hot mot en etablerad verksamhet som Lennart Hedquist målar upp. Svaret torde bli nej, eftersom den vetenskapliga verksamheten föreslås bli kvar i sin gamla miljö i Uppsala. Där skall myndigheten dessutom genomföra en särskild satsning genom att verksamheter samlokaliseras i Arkivcentrum fr.o.m. år 1998.

Fru talman! Det är på sitt sätt synd att man i ett sådant här sammanhang inte får svar på de frågor som man ställer, utan det blir ett mer allmänt hållet inlägg. Vi fick höra en del om den bakgrund som finns till SOFI:s verksamhet och om de allmänna mål som skall uppnås. Dessa råder det rätt stor enighet om, och det är inte om dem som jag ställt frågor. Jag har ställt frågor som rör lokaliseringen av SOFI:s kansli. Jag tycker att man skulle kunna anstränga sig att skapa klarhet i de ganska egendomliga förhållandena. Marita Ulvskog talade om missförstånd, och det kan möjligen också dölja sig sådana i det här ärendet. Min fråga var om det är regeringen och departementet som har tagit ställning till den tänkta flytten. I svaret har jag nu fått veta att så inte är fallet: Det är styrelsen för SOFI själv som tar ställning. Men så låter det ju inte på SOFI, och så låter det inte när verkschefen talar till sina anställda och omgivningen i Uppsala. Då säger han att det är departementet och statsmakten som vill ha det så. I ett brev till arkivchefen i Umeå, Jan Nilsson, den 6 december, skriver verkschefen att bakgrunden till statsmakternas ställningstagande utan tvekan delvis har regionalpolitiska motiv, dvs. att flytta verksamhet från Stockholm Uppsala-området till Linköping - i det här avseendet en flytt från en het region till en annan het region. Sedan skriver han att han vill framhålla att denna förändring i samband med flytten inte alls är begränsad, som antyds. I de dokument som föreligger från hösten 1996 framgår att man har haft vittgående planer på att flytta betydligt mer än själva kansliet, dvs. en del av den vetenskapliga verksamheten. Min ena fråga till Marita Ulvskog är då om det är departementet och regeringen som har styrt denna omlokalisering, eller om det skulle vara lokala idéer som har förts fram här.

Min andra fråga var om man skulle kunna tänka sig att göra en förutsättningslös studie av alternativen. Man skulle kunna ställa upp beslutskriterierna och vikta olika beslutskriterier och se om man kunde komma fram till vilket alternativ som är bäst. Men i det här fallet har ju inte presenterats tillstymmelse till kalkyl som säger att den här flytten från Uppsala till Linköping vore en bra åtgärd att vidta. Min fråga gäller också om det finns något underlag där man kan se hur man kommer fram till att en sådan här flytt skulle kunna vara försvarbar.
Fru talman! Kulturministern vill lägga till rätta missförstånd och rykten. Jag tänkte inledningsvis uppehålla mig vid den del av frågan som berör departementet. Jag kommer också att något kommentera de svar som kulturministern gav på min skriftliga fråga, där det står att förutsättningen för att genomföra en flytt givetvis är att myndigheten kan uppfylla det mål för verksamheten som ställts upp av regering och riksdag. I interpellationssvaret finns samma formuleringar. Därför blir man litet orolig när man läser Riksrevisionsverkets kommentarer till SOFI:s årsredovisning 1995/96, där man på två punkter i sammanfattningen säger att SOFI inte redovisar regleringsbrevets samtliga verksamhetsmål och att svårigheter föreligger att knyta ihop verksamheten med de av regeringen uttalade verksamhetsmålen. Om det här är den ordinarie form för redovisning som kulturministern åberopar förvånar man sig ju litet över att man på dessa grunder från departementets sida kan komma fram till att verksamheten bedrivs med den kvalitet och den inriktning som regeringen och riksdagen har avsett. Drar man utifrån den situationen slutsatsen att den här kvaliteten kan bibehållas om kansliet flyttar till Linköping så drar man en något förflugen slutsats enligt min uppfattning.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Lennart Hedquist. Låt mig säga så här: I kulturpropositionen gör regeringen bedömningen att SOFI:s kansli kan flytta till Linköping under 1998. Längre än så kan jag som kulturminister inte gå utan att göra mig skyldig till ministerstyre. Jag kan alltså inte ge mig in på den typ av styrning och analys som Lennart Hedquist efterlyser i förhållande till en självständig myndighet. Som jag sade tidigare i mitt svar är den här typen av beslut, alltså att flytta kansliet ned fyra anställda, något som myndigheten själv har att fatta beslut om. Jag har gått så långt jag kan genom att säga i kulturpropositionen att man kan flytta. Jag undrar om det kan ha blivit något missförstånd vad gäller de regionalpolitiska motiven.

Däremot har jag inte hört att det skulle handla om att skapa sysselsättning med fyra nya jobb i Linköping, som, precis som Lennart Hedquist säger, ju är en het region, precis som Uppsala. Men återigen: Detta är en tolkning av de uppgifter som jag har fått från myndigheten och som jag nu vidarebefordrar. Som svar på Jan Backmans fråga här på slutet vill jag säga att detta är en ny myndighet. Den har fyra år på nacken. Bl.a. av det skälet avser vi att mycket noga följa myndighetens utveckling. Just nu pågår en s.k. mål och resultatdialog där vi i detalj granskar styrningen av denna nya myndighet, och i regleringsbrevet för SOFI för 1997 har vi kommit med nya och förtydligade krav på hur och vad myndigheten skall redovisa. Det kommer att ge oss en bättre grund för uppföljning av bl.a. kvalitetsfrågor och annat.
Fru talman! Vad gäller det allra sista tror jag att det är viktigt att departementet ägnar de här frågorna stor uppmärksamhet. Det är väl sällan man läser en revisionsberättelse gentemot en statlig myndighet som är så oren som den som SOFI har lyckats erhålla. Jag tror att det är en indikation på att det inte står rätt till där, och det är då kanske också en indikation på att man inte skall ta alla uppgifter som kommer därifrån till departementet ad notam och anta att det är det som är sanningen. Jag vill bara ta ett exempel här. Marita Ulvskog säger i svaret att de nödvändiga datoriseringsprojekt som skall bedrivas inte kan försiggå i Uppsala eftersom universitetets resurser där redan är tagna i anspråk. Varifrån kommer de uppgifterna? SOFI har ju över huvud taget inte frågat Uppsala universitet, och har tydligen inte velat ha erbjudande om dessa resurser från Uppsala universitet. Det är alldeles uppenbart att det här är fråga om en verkschef som på egen hand vill utlokalisera en verksamhet som fungerar bra i Jag är rädd att bakgrunden till detta är problem. Om man har problem på en arbetsplats skall man lösa problemen - det tillhör organisationsutvecklingen - men man löser aldrig problemen genom att fly, i det här fallet till Linköping med kansliet medan huvuddelen av verksamheten skall befinna sig i olika delar av landet. Jag tror att detta är ett tecken på att departementet skall fundera på om myndigheten är på rätt väg. Jag vet att det inte ens föreligger någon styrelse. Stora delar av styrelsen avgick vid årsskiftet. Det har inte kunnat tillsättas någon ny. Även de frågorna bör ägnas uppmärksamhet så att verksamhetens anseende och kompetens på nytt kan byggas upp.
Fru talman! Det är gott och väl att man från departementets sida avser att ge sig in i en målresultatdialog och att man i förordningen har skrivit att det behövs nya och förtydligade krav. Men det kräver ju en motpart. Som Lennart Hedquist just sade existerar inte den motparten, dvs. SOFI:s styrelse. En ytterligare komplikation i sammanhanget måste vara förordningens krav på att tre av de högst nio ledamöterna i denna styrelse skall utses i en roterande ordning företrädande universiteten i Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund. Det måste anses väga väldigt tungt i detta sammanhang, eftersom det på flera av de ställena finns motsvarande funktioner. De svarar för Låt mig också till ärendet tillföra det brev ställt till Åke Gustavsson, kulturutskottets ordförande, som har stämplats och anmälts i kulturutskottet. Sven Söderström, som var arkivchef vid SOFI:s företrädare ULMA 1986-1989 skriver att han hoppas att ärendet inte skall förvandlas till en partipolitisk angelägenhet. Det är en angelägenhet som angår alla som värnar om Skall kulturministern leva upp till de fina formuleringarna i kulturpropositionen tycker jag att hon bör räkna sig till de människor som skall känna ansvar för denna fråga.
Fru talman! Först vill jag säga till Lennart Hedquist att det inte är jag som har gjort någon bedömning av datorkapaciteten vid Uppsala universitet. Precis som jag angav i mitt skriftliga svar på interpellationen är det en bedömning som myndighetschefen har gjort. Jag hänvisar till honom. Jag tycker nog att det verkar vara att hårdra att säga att myndighetschefen själv skulle vara i färd med att försöka åstadkomma någon flyttning av det fyra man starka kansliet. Det är faktiskt ett beslut som myndighetens styrelse har fattat, om jag har förstått saken rätt. Det är som sagt var nio ledamöter i styrelsen. Två saknas. Att hela styrelsen skulle ha försvunnit är inte en korrekt redovisning av läget. På regeringssammanträdet förra veckan fattade vi också beslut om att fylla på med en person. Jag tycker inte att bilden av oreda är korrekt. Detta är självfallet ingen partipolitiskt skiljande fråga. Jag har ett ansvar som kulturminister. Vi har i regering och riksdag ett gemensamt ansvar för det vi slog fast i kulturpropositionen, som antogs av riksdagen med betydande majoritet. Vi skall se till att den nya inriktningen för verksamheten kan realiseras, nämligen att det material som SOFI har görs tillgängligt för fler än i dag. Det är alldeles självklart att det är det viktiga. Här finns inga partipolitiska skiljelinjer.
Fru talman! Det sägs av bl.a. myndighetschefen, som jag citerade, att det skulle finnas regionalpolitiska skäl för att flytta. Nu har det dementerats. Det har inte varit någon styrning från departementet i flyttfrågan. Då måste det vara de argument som man anger på myndigheten som gäller. Några sådana argument finns inte. Datorkompetensen finns i hög grad i Uppsala. Dessutom borde det inte vara avgörande ens för kansliets förläggning, för den kompetensen kan man väl köpa på olika håll. Men den finns i Uppsala, så det utgör inget argument. Ingen av dem som har satt sig in i frågan kan förstå varför man kommer till slutsatsen att kansliet skall flyttas och att en nedmontering av den vetenskapliga kompetensen skall påbörjas. Det har ju också varit fråga om att flytta denna. Då kan jag inte komma ifrån att det måste vara någon enskild person som driver denna fråga. En stympad styrelse fattade beslut om en flyttning. Några ledamöter avgick därefter. Nu har det tillsatts en ledamot från Uppsala universitet. Det är en person som är väldigt starkt emot flyttningen. Det har nominerats ytterligare en person från Umeå universitet som man nu inte vill skall sitta i styrelsen, eftersom han också har samma inställning i frågan. Jag menar att detta är tecken på att det inte står rätt till i denna verksamhet. Jag tror att det är viktigt att departementschefen tar tag i dessa frågor och inte låter det bli en böld som minskar SOFI:s i grunden egentligen mycket goda anseende. Mitt förslag till departementschefen är att hon skall följa upp vad som händer vid SOFI och vidta de nödvändiga åtgärderna.
Fru talman! Jag tycker att jag mycket tydligt har redovisat att jag har följt händelserna vid SOFI mycket nära och att vi redan har tagit tag i frågorna. Samtidigt har jag inte för avsikt att ägna mig åt ett ministerstyre som jag inte har rätt att ägna mig åt.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om regeringen har inlett eller ämnar inleda diskussioner med norska myndigheter med anledning av det planerade norska skjutfältet i närheten av svenska gränsen. Hon har också frågat vilka åtgärder och vilka lösningar regeringen avser använda sig av. Frågan om lokalisering av ett norskt skjutfält handläggs för närvarande av det norska Forsvarets Bygningstjenste. Från norsk sida har genomförts en konsekvensutredning som har innefattat samråd med svenska myndigheter och allmänhet. Förutom Torsby kommun har länsstyrelsen och landstinget i Värmland, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket yttrat sig över konsekvensutredningen. Alla har bestämt avstyrkt alternativet Gravberget, som är det alternativ som ligger närmast svenska gränsen. Forsvarets Bygningstjenste kommer att redovisa sin utredning och sitt förslag till norska försvarsdepartementet som ansvarar för beredningen av frågan i den norska regeringen. Den norska regeringen kommer sedan att redovisa ett förslag till stortinget. Ärendet är alltså ännu bara i början av beslutsprocessen, och det finns goda möjligheter att de svenska synpunkterna kommer att tillgodoses. Naturvårdsverket kommer som hittills även i fortsättningen att bevaka frågans hantering från svensk sida. Jag ser därför ingen anledning för regeringen att ingripa just nu.
Fru talman! Tack för svaret, miljöministern! Jag måste säga att det inte gör mig så mycket gladare. Miljöministern säger att ärendet bara är på förberedelsestadiet och att statsrådet inte ser någon anledning att ingripa ännu, men samma svar fick faktiskt Ragnhild Pohanka i Miljöpartiet den 3 juni 1996. Nu har ju ett antal utredningar presenterats. Risken är att tiden går och att det till slut kan bli för sent. Frågan om ett skjutfält i norska Gravberget, bara några kilometer från bebyggelsen i de idylliska orterna Bastuknappen och Järpliden i norra Värmland, engagerar inte bara folk i norra Värmland utan även dem som bor i de södra delarna, och inte minst alla oss som värnar om orörd natur, säregen finnkultur och kulturturism. Precis som statsrådet säger har länsstyrelsen och Torsby kommun sagt nej till det norska försvarets planerade anläggning av ett nytt skjutfält på Gravberget. Det har också Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som väl är gjort. Vi har stöd där. Men frågan är: Hur mycket lyssnar regeringen och framför allt det norska försvaret på dessa protester, och hur aktiv är den svenska regeringen när det gäller att följa upp de svenska remissinstanserna? Torsby kommun har inte tagit ställning till de andra alternativ som förekommer, nämligen Holmsjöen och Gråfjellet. Men kommunen säger att en placering på Gravberget skulle vara förödande. Upp till 30 000 1 000 pansar och luftvärnsraketer kommer att avfyras årligen. Det framgår i pressen. Befolkningen inom det berörda området kommer att utsättas för buller ända upp till 95 decibel. Det orörda kulturlandskapet går förlorat. Turismen riskerar att dö ut i det här området med en orörd vildmarksnatur. En viktig vägförbindelse avskärs osv. Länsstyrelsen gör sammanfattningsvis bedömningen att lokaliseringen av ett skjutfält på Gravberget, geografiskt beläget endast någon kilometer från den svenska gränsen, kommer att beröra vitala kulturoch turistvärden för länet. Dessutom medför den bullerstörningar och annan negativ påverkan på livsmiljön för människor bosatta nära gränsen. Finns det då inga andra lösningar? Jo, som jag sade finns det ett par andra alternativ. Min kollega på Värmlandsbänken, Göthe Knutson från Moderaterna, har bl.a. kommit i kontakt med ärendet i Nordiska rådet. Han har interpellerat försvarsminister Björn von Sydow och föreslagit att norska försvaret kan hyra in sig på Älvdalens skjutfält som ligger nästgårds Det är viktigt att regeringen verkligen är aktiv i det här ärendet. Jag vågar nog säga att denna min önskan är samtliga värmlänningars. Det framgår också av den panel som sitter här. Vi är samstämmiga. Kommer miljöministern fortsättningsvis att följa ärendet noga, så att ingen tid förspills? Och kommer statsrådet att samarbeta med försvarsministern i frågan för att, om möjligt, få fram en annan lösning?
Fru talman! Det här är en viktig fråga för alla oss värmlänningar. Det framgår klart här. Många investeringar är gjorda i det här området, inte minst med tanke på att möjligheterna till tillväxt och sysselsättning ligger just inom natur och kulturturismen. Om etableringen av Gravbergets skjutfält blir av riskerar dessa satsningar att bokstavligen skjutas bort. Jag skall inte gå in närmare på vilka de negativa konsekvenserna är. Det har Gullan Lindblad gjort ganska bra. Om de uppgifter som jag har fått är riktiga innebär norsk plan och bygglagstiftning att en konsekvensutredning när det gäller miljöpåverkan på den svenska sidan måste genomföras under förutsättning att det svenska miljödepartementet gör en framställan om det till det motsvarande norska departementet. Den utredning som är gjord nu belyser inte konsekvenserna på den svenska sidan, och en del av de uppgifter som finns om svenska förhållanden stämmer inte riktigt. Det gäller t.ex. hur många som bor inom det berörda området. Fler än vad som har uppgetts i utredningen kommer att påverkas. Det är alltså mycket viktigt att man ser på miljökonsekvenserna även på den svenska sidan. Jag är säker på att statsrådet kommer att se närmare på den här frågan och också sätta sig in i vilka möjligheter det finns att från svensk sida ta initiativ för att förhindra etableringen av Gravbergets skjutfält. Tack!
Fru talman! Att det här är en viktig värmländsk fråga syns ju, eftersom fyra ledamöter deltar i den här debatten. Jag vill bara instämma i de synpunkter som Gullan Lindblad och Torgny Danielsson har framfört här. Förslaget om att förlägga ett skjutfält till Gravberget har väckt en mycket stark opinion både på den norska och den svenska sidan. För några veckor sedan hade vi riksdagsledamöter möjlighet att i Torsby - på ort och ställe - få en ordentlig information både från svenska och norska intressenter om hur det här fungerar och hur det är tänkt. Jag tror inte att någon av oss fann något positivt i det här förslaget. Det var negativt från början till slut. Det här är ett svensk-norskt kulturområde. Ett skjutfält här skulle innebära mycket stor fysisk negativ miljöpåverkan. Det skulle skada det kulturella avsevärt. Det här området har historiskt formats av areella näringar och småskaliga verksamheter. Och finnkulturens bas är ju svedjebruk, kreaturskötsel, småbruk och också en del skogsbruk. En sådan här lokalisering av skjutfältet skulle därför innebära en helt annan användning av det här området än vad man historiskt har haft. Finnskogen skulle också allvarligt hotas. Bullerstörningarna och trafikintensiteten skulle få till följd att både natur och kulturvärden skulle rubbas. Det innebär, som sagt, mycket stora olägenheter för både ortsbefolkningen och turistnäringen. Det är märkligt, vilket har påpekats, att man inte har gjort någon konsekvensutredning vad gäller den svenska sidan. Det här skjutfältet skall ju placeras bara några kilometer från gränsen. Det verkar som om norska myndigheter inte har insett att buller och andra miljöstörningar går över gränsen. Det berör ett stort område också i Sverige. Det är, som sagt, mycket märkligt att man inte har undersökt hur det är på den svenska sidan. Vi kan också konstatera att alla berörda instanser på den svenska sidan - länsstyrelsen, landstinget, Torsby kommun m.fl. - är mycket negativa till att det här skjutfältet kommer till stånd. Det finns också en mycket stor folkopinion i hela Värmland som motsätter sig det här förslaget. Det skulle därför vara mycket provocerande om norska staten, trots detta, genomför det här förslaget. Jag hoppas att den svenska regeringen vidarebefordrar den här inställningen till sina norska kolleger.
Fru talman! Vi är flera som har vittnat om vilken stor upprördhet den här frågan väcker, framför allt i Värmland och kanske mest i Torsby kommun. Alla visar en klart avvisande attityd. Det ser vi inte minst på antalet insändare i massmedierna osv. Det finns inte så många bofasta personer i det här området, men det finns en mängd fritidshus som utnyttjas olika delar av året. Dessutom används området av en mycket stor grupp för rekreation, jakt och friluftsliv. Området är unikt i sitt slag och är bärare av ett rikt kulturhistoriskt arv från finninvandringen, om inte annat, för tvåhundra år sedan. Det finns också ett rikt djurliv i området som skulle ta skada av en sådan här etablering. De tidigare ledamöterna har tagit upp en lång rad negativa konsekvenser. Det gäller miljöförstöringen, bullernivån, turismen och djurlivet. Jag tänker inte upprepa detta. Lindblad säger hon att ärendet ännu bara är i början av beslutsprocessen och att det finns goda möjligheter att de svenska synpunkterna kommer att tillgodoses. Då vill jag fråga miljöministern vad hon grundar det på. De svenska synpunkterna kan ju egentligen inte tillgodoses med mindre än att det inte blir något militärt övningsområde på Gravberget. Mot bakgrund av det vill jag fråga miljöministern: I vilket läge kan ministern tänka sig att flytta upp den här frågan på regeringsnivå?
Fru talman! Jag förstår Värmlandsbänken mycket väl. Jag har god erfarenhet av samarbete med Norge. Därför tror jag inte att vi behöver oroa oss för att Norge struntar i att alla svenska remissinstanser har sagt nej. Det har varit en diskussion om underlaget. Men oavsett vilket underlag som finns när det gäller den svenska sidan tycker alltså de svenska remissinstanserna att de har tillräckligt mycket underlag för att säga att skjutfältet, utifrån svenska intressen, inte bör ligga där. Jag kan lova er att jag kommer att följa ärendet noga. Jag kommer att samarbeta med försvarsministern. Om det behövs kommer jag även att ta upp det på politisk nivå. Men i beredningen mellan länder - precis som i beredningen med ett regeringskansli - börjar man med en beredning mellan tjänstemännen. Om det behövs kommer vi, som sagt, att ta upp detta på politisk nivå. Men jag tror att våra kära grannar i väster har förstått budskapet ändå.
Fru talman! Det senaste beskedet från miljöministern, att det finns ett sedan tidigare väl etablerat samarbete som förhoppningsvis kommer att fortsätta, gör oss allesammans ganska glada. Som mina kolleger här har sagt är det här en fråga som engagerar värmlänningarna, inte minst dem som bor uppe i norra Värmland. Jag talade senast i morse med en person som är bosatt där uppe, som sade till mig att för allt i världen tala om att det inte bara är fritidsfolk som bor där uppe utan att det också handlar om fastboende, som vill fortsätta bo i en underbar miljö och som har rätt att ha tillgång till den ostörda och lugna miljö som man har haft i alla tider. Jag vill tala för dem. Jag vill också ta fasta på att frågan inte heller i Norge är helt oomstridd. Norska utrikespolitiska institutet har t.ex. framfört att det mycket väl skulle kunna förekomma ett försvarssamarbete över gränserna, att man alltså skulle kunna utnyttja Älvdalens skjutfält som ett alternativ till att bygga ett nytt skjutfält. I så fall skulle ju den här frågan falla. Det är väldigt bra att miljöministern kommer att jobba vidare i frågan tillsammans med försvarsministern. Eftersom vi snart skall ha ytterligare en frågedebatt här i kammaren skall jag inte fördjupa mig vidare i det här ärendet. Jag vill dock än en gång säga att både länsstyrelsen och Naturvårdsverket har betonat att det skulle vara helt väsensskilt från den tidigare markanvändningen att ha ett skjutfält i det här området. Finnkulturen har omtalats, och Naturvårdsverket framhåller särskilt bullerstörningarna. Man skriver: "Frågan är om verksamhet som ger bullerstörningar och som inte måste lokaliseras till en viss plats ska lokaliseras så nära ett grannland." Jag tycker att det är viktigt att ta fasta på. Avslutningsvis är min förhoppning, för invånarna i Nordvärmland och över huvud taget för oss i Värmland, att planerna på ett skjutfält i Gravberget inte genomförs. Men vi behöver hjälp, och det är därför vi vänder oss till miljöministern. Jag tolkar miljöministerns svar som att hon noga kommer att följa ärendet, så att vi slipper stå här en gång till och vara missnöjda.

Fru talman! Enligt inrikesministern avser regeringen att i höstens budgetproposition förbjuda kommuner och landsting att sänka skatten. Kommunalskatten är ju den inkomstskatt som drabbar låg och mellaninkomsttagare, och höga kommunalskatter gör mycket till för att människor nu lever med snäva marginaler och i flera fall får söka socialhjälp för att klara sig. Jag vill fråga statsministern: Är detta verkligen sant? Avser verkligen regeringen att förvägra de kommuner som har utrymme därtill att sänka skatten på ett sätt som skulle kunna göra det möjligt för människor att leva på sin lön?
Fru talman! Lars Tobisson spetsar då till det! Det handlar ju om att vi nu tillför kommuner och landsting 8 miljarder kronor för att klara vården, skolan och omsorgen om barn och äldre. Vi gör det därför att vi vet att det finns sådana behov. Sedan kan man kanske se framför sig en situation där någon kommun i stället säger: Vi vill inte använda pengarna till vården och omsorgen, utan vi sänker skatten i stället. Det tycker vi naturligtvis inte om. Det är en dålig utveckling. Vi vet ju att det i alla Sveriges kommuner, inklusive dem med stark moderat dominans, finns stora behov inom vården, omsorgen och skolan. Sedan tror inte jag att det går att förbjuda någon kommun att sänka skatten. Det här handlar om lokal opinionsbildning. Vill några moderatkommuner använda utrymmet till att sänka skatten och i stället behålla en lägre kvalitet i skolan och vården blir det väl en debatt om detta. Sedan kanske det framöver påverkar diskussionen om hur vi ser på underlaget för den allmänna kommunalekonomiska utvecklingen, men det är någonting som vi får diskutera tillsammans med Centerpartiet.
Fru talman! Nu fick jag en känsla av att statsministern ändå tog avstånd från det uttalande som via TT gick ut från inrikesministern i går. Man kan fråga sig hur en annan ståndpunkt skulle kunna rimma med den kommunala självstyrelsen eller varför det skulle vara mer angeläget att förbjuda skattesänkningar än dyr representation. Men jag skall ta fasta på en formulering som fanns i vårpropositionen häromdagen. Man säger att om det nu blir överskott under kommande år, 1999 och året därpå, skall man överföra detta från den offentliga till den privata sektorn. För mig är det naturligt att man i stället ser till att sänka skatten, men formuleringen tyder på att man skall dra in pengar till staten i form av skatt och sedan dela ut det i form av bidrag eller subventioner. Är det här, liksom förbudet mot kommunala skattesänkningar, ett utslag av vad man brukar kalla för fickpenningssocialism, dvs. att staten egentligen har hand om alla inkomster men kan tillåta människor att disponera en del av detta? Eller kan regeringen tänka sig att verkligen se till att det blir möjligt att sänka kommunalskatten, som slår mot låg och mellaninkomsttagare?
Fru talman! Låt mig först fortsätta med den ursprungliga frågan. Alla vet ju att jag har en bakgrund i kommunal verksamhet, och jag känner väl till behoven i skolan, vården och omsorgen. Det fattas resurser där i dag. Regeringen har inte tagit initiativet att tillföra mer resurser för att detta i några moderatkommuner skall utnyttjas för att sänka skatterna. Det är den allmänpolitiska inriktningen och viljan. Sedan skall det föras en lokal debatt om detta. Jag är ganska säker på att den också kommer att föras i de kommuner där Moderaterna fortfarande har ett visst inflytande. Sedan kommer vi till den andra frågan om överföringen från den offentliga ekonomin till den privata. Tobisson glömde, som av en händelse, nästa mening i finansplanen. Denna överföring skall ske för att öka rättvisan och jämlikheten i Sverige. Det kan ske på olika sätt. Det kan vara skatteförändringar, det kan vara bidrag och det kan vara insatser för att öka sysselsättningen. Där är vi öppna för en diskussion.
Fru talman! Här kommer det fram nya meddelanden. Det har skapats ett intryck av att man skulle kunna sänka skatten. Nu säger dock statsministern att det mycket väl kan bli så att den här överföringen närmast får formen av att man tar in för mycket i skatt så att man får ett överskott, och sedan betalas detta ut i form av bidrag och subventioner. Varför inte i stället verkligen se till att människor får behålla sina intjänade medel, så att de utifrån sina egna inkomster kan se till att leva på sin lön?
Fru talman! Svaret är: därför att det handlar om att öka jämlikheten och rättvisan i Sverige. Det kan faktiskt vara så att en insats på bostadsbidraget har en större effekt för rättvisan än exempelvis en generell skattesänkning. Vi har skapat oss ett utrymme. Vi tänker använda det. Vi är öppna för förändringar på skattesidan som gynnar rättvisan och jämlikheten, och vi är naturligtvis också öppna för att pröva andra åtgärder. Sedan skall vi inte glömma bort att vi fortfarande har stora bekymmer med en kvardröjande arbetslöshet. Nu har vi förmågan och förutsättningen att använda hela registret - med egna pengar, Lars Tobisson, inte lånade. Utgångspunkten är, som jag sade förut, fru talman, rättvisa och jämlikhet. Det skall bli en utomordentligt intressant debatt att föra.
Fru talman! Det är med tillfredsställelse jag och mitt parti noterar att regeringen nu äntligen inser att det behövs mer pengar till kommunerna. Men att förbjuda kommunerna att sänka kommunalskatten strider enligt min övertygelse mot andan i den kommunala lagstiftningen, den kommunala självstyrelsen. Det borde också strida, tycker jag, mot lagstiftningens bokstav. Det skulle bli rätt absurt om en kommun som sparar in på andra områden, t.ex. fritid och teknisk förvaltning, sedan inte hade möjlighet att sänka skatten. Det låter därför skönt och betryggande att regeringen har övergett linjen att göra ingrepp i den kommunala självstyrelsen och inte ens tänker försöka det. Det tar jag som ett löfte.
Fru talman! Det var ju den debatt vi alldeles nyss hade. Med det skulle väl kanske det här meningsutbytet vara klart, men låt mig göra en reflexion till herr Stjernström. Vi har framför oss en votering här i kammaren då Stjernströms samarbetspartner Moderaterna kommer att gå emot mer pengar till kommunerna. Dem vill ni regera ihop med. Det skall bli intressant att se var Kristdemokraterna hamnar i den omröstningen.
Fru talman! Det tycker jag var ett osedvanligt dumt inlägg. Självklart kommer Kristdemokraterna att stå för sin politik. Sedan får andra partier ha sin politik.
Fru talman! Det handlar ju om att se hur olika intressen står mot varandra här i kammaren. Där har Stjernström, och framför allt partiledningen i Kristdemokraterna, hårt bundit sig till högersidan, som ju vill reducera välfärden i kommunerna. Det här blir en stor partiskiljande fråga under våren. Och om ni röstar med Socialdemokraterna för ökade resurser till kommunerna återstår det sedan att förklara varför ni ville regera ihop med Moderaterna för minskade resurser till kommunerna.
Fru talman! När statsministern var finansminister lade han fram förslag om det nya utjämningssystemet för kommunerna. Där angavs regeringens mål vara att man skulle minska skillnaderna i kommunalskatt mellan olika kommuner. Det lyftes fram som ett mycket betydelsefullt mål. Det blev också vinnare och förlorare i det här utjämningssystemet. Förlorarna kommer inte att kunna höja skatten. Vi har en spärr mot kommunalskattehöjningar. Nu skall tydligen inte vinnarna, de kommuner som har hög kommunalskatt, enligt regeringens mening kunna sänka sin kommunalskatt.
Fru talman! Precis som föregående talare noterade har jag just svarat på den frågan. Hur man skall ha det med skattefrågan är en lokal diskussion. Det får kommunerna själva klara ut. Jag vill ha en lokal debatt. Jag vill att de som i det här läget, med brister i vården och omsorgen, föredrar skattesänkningar skall förklara sig för sina väljare. Det är en bra diskussion för oss som står för en omfattande välfärdspolitik ute i kommunerna. Det är rätt att jag var med om att i den tidigare regeringen lägga fram ett förslag om utjämning kommunerna emellan. Det var ett radikalt omfördelningsförslag. Det följer vi nu med en utvärderingsgrupp. Det verkar fungera som det var tänkt. Ett och annat kanske behöver justeras. Men definitivt, Lennart Hedquist, skall skillnaderna i utdebitering minska. Det är målsättningen. Den diskussion vi för nu är på det viset på intet sätt stridande.
Fru talman! Utdebiteringsskillnaderna har inte minskat. De är oförändrade. Men de kan minska om högskattekommunerna sänker sin skatt. Får jag tolka statsministerns besked här i dag som att regeringen ingalunda överväger att sätta någon spärr mot kommunala skattesänkningar? Det vore ett bra besked för de hårt skatteträngda invånarna, lågoch medelinkomsttagarna i alla de kommuner som har alldeles för hög kommunalskatt. Då kan det föreslås alternativ med skattesänkningar där.
Fru talman! Lägg gärna fram de skattesänkningsförslagen från moderat sida! Jag tror att svenska medborgare ser att det finns behov i vården. Det finns behov i skolan. Det finns behov i omsorgen vad gäller barn och gamla. Men vill ni moderater i stället sänka skatterna så lägg fram sådana förslag. Det är en bra och tydlig politisk diskussion. Ni prioriterar skattesänkningar. Vi vill gå åt det andra hållet och faktiskt säga att det inte går att sänka skatterna nu. Vi vill t.o.m. tillföra mer pengar till kommuner och landsting. Åk ut i verkligheten, Lennart Hedquist, och se hur det ser ut! Gå runt i Uppsala kommun, där Lennart Hedquist själv hör hemma, och se hur det ser ut! Inte är det krav på sänkningar som kommer från människorna som jobbar i vården eller som finns i vården som patienter. Det är mer resurser man vill ha. Det är naturligtvis den diskussionen vi har framför oss. Jag ser med tillförsikt fram emot ett samtal med väljarna om vilket Sverige vi skall ha, om det är moderaternas, med sänkta skatter och därmed sönderslagen välfärd, eller om vi skall ställa upp för skolan, vården och omsorgen.
Fru talman! Socialdemokraternas motvilja mot att någon skulle kunna sänka en skatt är alldeles uppenbar. Statsministern gör detta till en fråga om att man skall värna vården. Jag tycker att det är mycket viktigt att man slår vakt om vården. Men socialdemokraterna håller nu på att göra precis samma misstag som man har gjort under många år tidigare. Man tror att man kan värna vården och öka offentliga insatser utan att näringslivet samtidigt växer. Dagens skattepolitik, som socialdemokraterna uppenbarligen är emot varje förändring av annat än i höjande riktning, innebär faktiskt att vi får sämre vård, och vi får ett mindre antal arbeten. Vi får köer till vården och vi får köer till jobben. Min fråga är: Är socialdemokratin så fastlåst i denna dogmatism att man inte inser sambandet mellan ett växande näringsliv, en stabil och växande skattebas och möjligheten att värna vården och skolan långsiktigt?
Fru talman! Vi vet alla hur det gick när fru Wibble testade sina teorier i praktiken. Det var ingen bra tid för vården, skolan och omsorgen. Det var skuldsättningens och utförsbackens era. Den har vi inte glömt. Nu är vi ur det moraset. Nu har vi lagt fram en vårbudget som är försiktig i sina antaganden. Men det handlar om 150 000 fler svenskar i sysselsättning i riktiga arbeten fram till år 2000. I dag överträffas det av Nordbankens prognos som talar om närmare 200 000 fler i arbete. Det går åt rätt håll för Sverige. Det ljusnar, fru Wibble. Varför vara så dyster?
Fru talman! Låt mig påminna statsministern om att vårdköerna minskade dramatiskt under den tid som den borgerliga regeringen arbetade. Det var också så att köerna till arbeten minskade under slutet av den perioden. Nu är det precis tvärtom. Köerna till både arbete och vård ökar för närvarande. Statsministern svarade inte på min fråga, nämligen om socialdemokratin ännu inte har lärt sig att för att man långsiktigt skall kunna värna skola och vård krävs det ett växande näringsliv. Detta förutsätter faktiskt en skattepolitik som inte kväver de växande företagen.
Fru talman! Vi lärde oss den läxan bittert under åren 1991-1994, då vi hade ett krympande näringsliv i Sverige. De tillväxtsiffrorna var det ingen glädje att se, Anne Wibble. Då höll ni åtminstone hjälpligt uppe standarden i skolan, i vården och i omsorgen med hjälp av lånade pengar. Det var sjuksköterskor på kredit. Det var lärare som vi lånade pengar till på Wall Street. Det var poliser vars löner vi så småningom skulle betala tillbaka till någon som hade lånat ut pengar till dem. Det var så det såg ut. Det var det vi ärvde efter den regering Anne Wibble satt i. En regering i vilken hon kanske mer än någon annan personligen bar ett ansvar för det moras vi nu har rett ut.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Det gäller det brev som chefen för EU kommissionens representation har skrivit till fru talmannen och som alla här i Sverige uppfattar som ett sätt att lägga locket på för debatten. Så uppfattar man det tydligen inte i kommissionen i Bryssel. Jag skulle vilja veta hur statsministern ser på detta.
Fru talman! Jag är litet brydd. Det är trots allt en korrespondens med fru talmannen jag skall kommentera. Jag skall vara litet försiktig.
Fru talman! Tack! Törs man fråga hur?
Fru talman! Då skall vi ta del av den. Det är klart att jag uttalar mig mycket kritiskt om det här agerandet. Jag har mött Linda Steneberg i andra sammanhang. Hon har gjort ett gott och bra intryck och fyllt sin tjänst på ett föredömligt sätt. Det har inte funnits anledning till kritik förut. Det här var definitivt en felbedömning, som hon själv också har tillstått. Hon har beklagat och tagit tillbaka. Jag tycker att vi därmed faktiskt kan låta saken bero.
Fru talman! Jag tackar för svaret, statsministern. Men egentligen var jag ute efter statsministerns reaktion på kommissionens agerande. Det tycks vara så att man inte alls uppfattar det här brevet på samma sätt. Vi bör egentligen ha passerat stadiet Linda Steneberg. Nu börjar det osa hett kring kommissionens ställningstagande.
Fru talman! Jag har inte sett vad kommissionen har sagt. Jag skulle misstänka att den har backat upp en av sina tjänstemän i Sverige. Det är väl så man har agerat, skulle jag tro. Jag tycker också att det är bra att Bengt-Ola Ryttar, precis som jag själv, är beredd att gå vidare. När vi träffar kommissionen öga mot öga får vi efterhöra med dem hur de ser på detta. Förhoppningsvis kan vi i fortsättningen betrakta detta som ett olycksfall i arbetet, och sedan jobbar vi vidare med EU-frågorna, som både Ryttar och jag anser vara av väsentligt intresse för Sverige.
Fru talman! Vi vet ju alla hur mycket ett brev betyder. Uppenbarligen har Linda Stenebergs brev betytt mycket, inte bara därför att det väckt frågor om demokrati och hur kommissionen agerar utan också - där vill jag föra frågan vidare - vad Sverige och Sveriges regering gör för att ändra anställningsvillkoren i EU. De är så gynnsamma att människor runt om i vårt land reagerar oerhört starkt, och jag utgår från att folk gör det i andra länder också. Den negativa hållning gentemot EU som är välkänd i Sverige blir ytterligare förstärkt. Gör regeringen någonting för att ändra på lönevillkoren generellt inom EU?
Fru talman! Vi är många, Eva Zetterberg, som kämpar hårt för att förbättra EU:s rykte och ställning i Sverige. Det här är en mycket enkel åtgärd som, om den blev vidtagen, säkert skulle för oss som vill att EU skall utvecklas och bidra till ett bättre Europa naturligtvis innebära en lättnad. Vi har fört fram synpunkten till kommissionen att vi tycker att förmånerna är stötande. Det är inte bara i Sverige som debatten börjar ta fart utan också ute i Europa. Vi har flera tillfällen att faktiskt ta upp sådana här synpunkter, inte minst inför den stora översyn som nu skall ske av EU:s ekonomi inför de kommande fem åren. I det sammanhanget kan vi återigen från svensk sida aktualisera frågan. Det hoppfulla är faktiskt att man ute i Europa börjar få nog. Då är detta någonting som jag skulle tro går att rätta till. Från svensk sida är det här definitivt någonting som vi tycker riktigt illa om, det är stötande.
Fru talman! Det är glädjande, Göran Persson, därför att vi hittills från riksdagens sida inte sett mycket av regeringens agerande. Jag vill understryka att regeringen faktiskt godkände villkoren. Det beklagar jag, men jag vet inte om det fanns annat val. Innan Sverige var medlem i EU sade riksdagen ja till sådana här privilegier för EU-anställda. Sedan har det inte hänt mycket vare sig från svenska riksdagens eller från regeringens sida. Det är hög tid att vi agerar för att få ändringar till stånd. Jag ser gärna att riksdagen får ta del av de konkreta aktioner som den svenska regeringen gör, inte bara ställningstagande och redovisning här i riksdagen.
Fru talman! På exempelvis skattesidan är det regelverk som gäller för internationella organisationer, och det berör inte bara EU utan också andra som har verksamhet i Sverige och som på så sätt får ett godkännande. Det där kanske är knepigt att hantera och göra det isolerat svenskt. Däremot kan man kanske internationellt driva fram den processen. Men mot bakgrund av detta kan man fråga sig om lönesättningen är rimlig. Det är definitivt en fråga som man äger inom EU-systemet. Där skall vi naturligtvis göra vår röst hörd.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Det finns många grymma diktaturstater i vår värld. Iran är en av de allra grövsta. Det som exceptionellt gäller Iran är att Iran exporterar sin terrorism till andra länder. Vi hade en diskussion för några veckor sedan om just det här temat med utrikesministern där hon menade att det är den kritiska dialogen med Iran som skall gälla. Sedan en vecka tillbaka vet vi att en tysk domstol har fastställt att det nu är fastlagt att terrorismen i Iran är förankrad i den politiska ledningen i landet. Då frågar jag utrikesministern: Hur påverkar detta svensk-iranska förhållanden?
Fru talman! Redan när vi hade riksdagsdebatten i ämnet för en dryg månad sedan var vi överens om att en kritisk dialog där vi har möjlighet att framföra vår kritik är viktig gentemot Iran men att det inte räcker. Man måste gå vidare. Vi kunde redan då konstatera att den här kritiska dialogen har givit väldigt dåligt resultat - inga resultat alls egentligen. Å andra sidan har heller inte en isoleringspolitik som andra länder valt givit något resultat. Efter det att statsterrorism från iransk sida konstaterats av en domstol i Tyskland måste vi nu gå igenom formerna för våra kontakter med Iran över huvud taget. Vi tog ett första steg när vi hemkallade vår ambassadör för konsultationer. EU-ministrarna kommer gemensamt att diskutera Iranfrågan vid det kommande ministerrådsmötet.
Fru talman! USA har sanktioner mot Iran under det att Sverige ökar sin export till Iran. Vi har ökade kontakter med Iran. Min fråga är nu: Hur ser utrikesministern på detta i fortsättningen? Kommer vår ambassadör, som jag förstår är hemkallad, att sändas tillbaka eller att stanna kvar i Sverige?
Fru talman! När man kallar hem en ambassadör för konsultationer innebär det att vi får tillfälle att resonera igenom läget ordentligt. Det är i den fasen vi är nu. Jag tror att vi skall göra så att vi skall tala med en så tydlig röst som möjligt i förhållande till Iran. Då är det bra att EU-länderna håller ihop om politiken. K-G Biörsmark har fel i att handeln med Iran har ökat. Under 90-talet har handeln med Iran minskat successivt. Man visar ett minskat intresse från svenskt näringsliv och kanske också från iranskt näringsliv att ha det här samarbetet. Det har jag förståelse för. Men som jag sade tidigare har inte heller isoleringspolitiken från USA:s sida givit särskilt gott resultat, så man måste komma vidare i dialogen. Hur det skall gå till får vi återkomma till.

Fru talman! Jag vill bestrida att utrikesministern har rätt, för enligt mina uppgifter har exporten under de senaste två åren till Iran ökat med 54 %. Vi skall inte argumentera om det här, men så är det enligt de uppgifter jag har fått. Min poäng när det gäller USA och dialogen med EU är att USA:s restriktiva hållning gentemot Iran skulle få bra draghjälp om EU gick in med samma politik. Det skulle ge effekt.
Fru talman! Vi skall inte gräla så mycket om formerna. Det viktigaste är att vi i sak är överens, nämligen att vi måste vara mycket tydliga vad gäller alla MR-brott i Iran och naturligtvis Irans konstaterade stöd till statsterrorism. Dessvärre har vi inte några bra former för att trycka på Iran tillräckligt mycket. Det har varken USA eller vi i Europa hittat än så länge.
Fru talman! Det gläder mig att utrikesministern och vi som debatterar denna fråga är överens om att det nu är bevisat att Iran verkligen har idkat statsterrorism med de fyra högsta beslutande befälhavarna. Det är domfäst i Berlin. Men det är inte bara USA som genomför ekonomiska sanktioner. Norge gjorde det för en vecka sedan. Enligt min mening är det en väg som även vi bör följa. Det är kanske det enda kännbara för Iran. Iran är dessutom en fara för regionen. Man bygger upp en vapenarsenal med bl.a. icke-konventionella vapen, nukleära, biologiska och kemiska vapen. Man genomförde för en kort tid sedan ett underjordisk försök där man testade distansrobotar som enligt uppgift skall kunna gå 150 svenska mil, vilket är oroande för länder som ligger i närheten. Vi måste mycket effektivt klippa av Irans möjlighet att på detta sätt bygga upp sin ekonomi och införa samma sanktioner som Norge.
Fru talman! Att vi är helt överens vad gäller uppbyggande av kärnvapenteknologi i Iran är en självklarhet. Vi har alltid varit mycket aktiva inom ickespridningsområdet i fråga om kärnvapen.
Fru talman! Den kritiska dialogen har tystnat, men jag hoppas bara att inte kritiken mot Iran har tystnat. Jag har delvis fått svar på min fråga, men jag vill betona att vi måste fortsätta att iaktta kränkningar av mänskliga rättigheter och kurdernas situation, förföljelser av kristna och oliktänkande. Är det några särskilda aktiviteter som utrikesministern förbereder?
Fru talman! Nu tycker jag att Raghnild Pohanka väldigt mycket tydliggjorde vad det egentligen handlar om detta med kritisk dialog. Antingen för man fram kritik i en dialog och får i gång ett samtal eller också gör man det bara genom en monolog. Däremellan blir det tyst. Den ensidiga monologen från oss har ju väldigt liten möjlighet att påverka. Det är därför som vi har haft den kritiska dialogen.

Fru talman! Många av oss - inklusive statsrådet - är tydligen överens om att varken den kritiska dialogen eller isoleringspolitik ger något resultat i förhållande till Iran. Vi får då söka oss fram på en väg som går där emellan, kanske en uppgradering av den kritiska dialogen med en rejäl skärpning av tonen. Då är det väl lämpligt att ta till politiska och ekonomiska punktåtgärder för att stödja det som är mer än enbart dialog. Att ta hem ambassadören är en sådan åtgärd. Det rimliga vore väl att ambassadören får stanna hemma utan att man avbryter förbindelserna. En annan åtgärd skulle kunna vara att lägga ned den flygförbindelse som har upprättats mellan Stockholm och Teheran. Skulle regeringen kunna tänka sig en sådan åtgärd?
Fru talman! Redan för en månad sedan när vi diskuterade frågan sade jag att jag var öppen för ytterligare åtgärder för att markera vårt missnöje med utvecklingen i Iran. Det är klart att den typ av åtgärder som Rose-Marie Frebran nämner är en del i detta, även om jag här inte vill diskutera enskilda åtgärder.
Fru talman! Om statsrådet för en månad sedan var öppen för detta har det nu hänt någonting väldigt väsentligt sedan dess, som det här redan har påmints om. Därför är min fråga om utrikesministerns uppfattning har förstärkts och om hon upplever nödvändigheten av att man tar till punktåtgärder.
Fru talman! Det är självklart att vi alla nu är ännu mera oroade över situationen. Vi är upprörda över den iranska statsledningens metoder när en domstol har kunnat konstatera statsterrorism i Tyskland från iransk sida. Det innebär att vi i solidaritet inom EU nu kommer att ytterliga skärskåda de åtgärder som finns till vårt förfogande. Resultatet blir bäst om vi kan hålla ihop när det gäller dessa åtgärder. Vi kommer att diskutera dem vid nästa utrikesministermöte.
Fru talman! Det verkar som om radioaktivt metallskrot från kärnkraftverk kommer ut i samhället för ny användning, bl.a. i konsumentnära produkter, åtminstone i andra länder och möjligen även i Sverige. Jag utgår ifrån att regeringen ogillar detta. Jag vill fråga miljöministern hur hon tänker försäkra sig och oss om att radioaktivt metallskrot från kärnkraftverk inte kommer ut i användning i samhället, framför allt inte i konsumentnära produkter.
Fru talman! Det är ju självklart att farligt avfall inte skall återvinnas utan det skall i stället försvinna. Det skall omhändertas på annat sätt. Det är också självklart att vi skall följa hårda säkerhetsbestämmelser och ha stränga gränsvärden för all radioaktivitet som får förekomma i några produkter. Jag förutsätter att myndigheterna har den kontrollen att inga produkter säljs som strider mot de lagar och bestämmelser som vi har.
Fru talman! Det finns två problem här. Det första problemet är att det för radioaktivitet inte är fastställt något lägsta värde som kan anses vara ofarligt. Det andra problemet kan liknas vid hanteringen av gentekniskt förändrade produkter. Vi som medborgare vill ha rätt - vare sig vår rädsla är befogad eller inte - att få reda på vad produkterna innehåller. Jag är inte säker på om jag vill dricka mitt morgonkaffe ur en mugg som härrör från metall som kommer från ett kärnkraftverk. Därför undrar jag hur miljöministern tänker se till att detta material inte kommer ut eller att vi får reda på om det finns material som har detta ursprung i några konsumentnära produkter, om nu regeringen är beredd att tycka att det finns en ofarlighet i strålningen.
Fru talman! Jag vill varken själv eller att mina barn skall dricka morgonkaffe respektive morgonjuice ur sådana produkter. Men jag är också ganska övertygad om att svenska företag förstår att konsumenterna inte vill ha det och att företagen därför undviker alla sådana material.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ylva Johansson. Det är litet oklart när det gäller det nya betygssystemet och dess användning för urval till gymnasieskolan. Vilka regler är det som skall gälla?
Fru talman! Det nya betygssystemet i grundskolan har börjat tillämpas i årskurs 8 under innevarande läsår. De första elever som kommer att gå ut grundskolan med det nya betygssystemet går ut våren 1998. Regeringen har i dag fattat beslut om hur betygen skall värderas vid urval till gymnasieskolans olika program. För att vara behörig att söka till ett nationellt program skall man vara godkänd i svenska engelska och matematik. När urvalet skall ske mellan olika elever som är behöriga skall summan av de 16 bästa betygen läggas samman. Summan beräknas på liknande sätt som för gymnasiebetygen: 10 poäng för betyget godkänd, 15 poäng för betyget väl godkänd och 20 poäng för betyget mycket väl godkänd. Jag vill också understryka att kommunerna har en skyldighet att försöka att anpassa utbudet i gymnasieskolan på ett sådant sätt att det svarar mot elevernas önskemål. Det är mycket angeläget att ungdomar får gå en gymnasieutbildning som de själva vill gå för att de skall ha förutsättningar att få ett bra resultat i deras studier.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till idrottsministern. I idrottens spår - inte minst inom lagidrotten - följer det som kallas för svans. Oprovocerat bråk och våld, olämpligt uppträdande, attack mot publik, spelare och domare är alltför ofta förekommande inslag. Från fotbollsallsvenskans senaste omgång visades det ett TV-inslag där man berättade om att det numera också förekom poliseskort till matcherna. Man kan till nöds förstå om det efter en match kan bli häftiga diskussioner och i något fall handgemäng, men att i förväg hota att märka domarna är enligt min mening oacceptabelt. Min fråga till statsrådet blir då: Är regeringen beredd att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen?
Fru talman! När det gäller läktarvåld finns det för närvarande en arbetsgrupp som består av representanter från idrottsrörelsen, polisen och kommunerna och som jobbar med den här frågan i syfte att så långt det är möjligt förebygga det negativa beteendet hos vissa människor som ingår i publiken. Det gäller både på idrottsanläggningen och i samband med matcher, på resa till eller ifrån. Jag delar Elvers uppfattning om och oro över utvecklingen när nu också domarna - som är en förutsättning för en just idrottsutövning i de sporter som kräver domare - blir utsatta för hotelser från människor som vill förändra något beteende som de inte gillar. Vi gör allt vad vi kan för att åstadkomma en förändring av detta, bl.a. genom den arbetsgrupp som jag nämnde.
Fru talman! Jag tror att statsrådet hade fel på en punkt. Han sade att man gör allt vad man kan. Men jag tror att det går att göra litet mera. Man kan bl.a. gå ut med litet tätare och tydligare signaler där det betonas vad samhället tolererar eller rent av kräver. Det är viktigt att den städade och seriösa publiken och utövarna ostört får ägna sig åt sin idrott. Sedan vet vi att de notoriska bråkmakarna ofta förstärker sitt agerande med drogintag o.d. Min slutsats är: Jag tror att det vore bra om de tydliga regler som måste gälla också uttalades från statsrådets mun litet oftare. Jag har ingen invändning när det gäller statsrådets inställning.
Fru talman! Jag vet inte om det hjälper att prata bort problemet. Däremot tror jag att det är viktigt att vi tillsammans med polisen och idrottsföreningarna själva men också med kommunerna jobbar rätt aktivt. Jag har besökt idrottsanläggningar och också träffat supporterpoliser och andra som gör ett väldigt bra jobb. Den grupp som är tillsatt i syfte att få förutsättningarna att bli ännu bättre och försöka minimera inslaget av den här typen av företeelser har till uppgift att komma med nya tankar, förbättra gamla tankar och se om vi kan komma ett steg längre för att förhindra den här typen av beteende. Vi tror naturligtvis att detta skall lyckas. Polis och andra gör stora insatser som just syftar till att åstadkomma resultat. Vi är på gång. Jag hoppas att det skall gå att få bort läktarvåldet helt och hållet, men det är kanske svårt att lova det.
Fru talman! I dag är det samhället, dvs. vi alla, som betalar kostnaderna för det som Elver Jonsson beskriver och de polisinsatser som krävs. Det tycker jag är bra, därför att vi betraktar i dag idrottsrörelsen som ideell, vilket den också är i de allra flesta fall. Dessutom stöds idrotten med en icke oansenlig summa pengar, ca 5 miljarder, från stat och kommun. I dagens tidning kan vi läsa att det finns delar av idrottsrörelsen som funderar på en kommersialisering av verksamheten. I dag kan vi läsa i Dagens Industri att Djurgården funderar på att börsintroduceras. Idrottsministern och jag har tidigare talat om detta, men en väldigt enkel åtgärd vore att göra det väldigt tydligt och klart att om idrottsrörelsen väljer den vägen, riskerar man naturligtvis att förlora det samhällsstöd som man får. Dessutom blir det självklart att man får svara för kostnaderna för upprätthållandet av ordningen i samband med arrangemang. Jag ser att finansministern gläds åt detta. Detta skulle dessutom kunna vara en tänkbar besparing. Men jag hoppas att det inte blir så, utan att idrottsrörelsen väljer en annan väg.
Fru talman! Idrotten väljer ju själv sina verksamhetsformer. Vill man frångå den folkrörelsetradition som vi har i Sverige och bilda aktiebolag inom vilket idrott skall bedrivas, får man också acceptera att man därmed kommer att behandlas och betraktas som en jämlik aktör på marknaden, vilket sannolikt också innebär att statsbidrag för den typen av verksamhet inte kan komma att utgå.
Fru talman! För tydlighets vinnande: Om Djurgårdens IF och andra klubbar som det nu spekuleras om väljer denna väg, är uppfattningen att de inte får något statligt stöd i fortsättningen. Detta var ett glasklart besked, om jag förstod det rätt.
Fru talman! Ja, på samma sätt som alla andra aktiebolag behandlas kommer också ett aktiebolag som bedriver idrott eller tillverkar skiftnycklar att behandlas. Det är ingen skillnad därvidlag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om de omedelbara och direkta konsekvenserna för statens finanser när det gäller stängning av Barsebäck. I den energipolitiska propositionen, som vi fick för några veckor sedan, står det klart att Barsebäck skall stängas och att den första reaktorn skall stängas före den 1 juli nästa år. Men i propositionen anges inte hur detta skall finansieras. Nu vet vi att stängningen kommer att kosta skattebetalarna stora pengar. Ordföranden i Sydkraft, företaget som äger Barsebäck, säger att detta kommer att kosta minst 20 miljarder. I vårbudgeten, som vi fick häromdagen, finns inte Barsebäck nämnt med ett enda ord. Där står inte heller någonting om finansieringen. Eftersom näringsministern inte är här i dag vill jag fråga statsministern varför inte regeringen i vårbudgeten redovisar kostnaden för att stänga Barsebäck, eftersom kostnaderna kommer att belasta skattebetalarna och staten redan nästa år.
Fru talman! Vi skall förhandla med Sydkraft om formerna och storleken på ersättningen. Dum är man ju om man går ut i en förhandling och anger ett lämpligt pris, ett lämpligt slutresultat av förhandlingen. Det må vara att Sydkrafts ordförande tar till väldigt mycket i inledningen till en förhandling. Jag skulle naturligtvis kunna starta på samma sätt, men då ta till väldigt litet. Men jag föredrar att avstå. Förhandlingen kommer att genomföras, och när resultatet föreligger kommer det att redovisas för riksdagen.
Fru talman! Är det inte en väldigt orimlig ordning för riksdagen att få en proposition som innebär att vi skall fatta beslut om att stänga Barsebäck, med de enorma konsekvenser som det innebär för staten och skattebetalarna. Vi skall inte veta vad det kostar, utan fatta beslut i blindo. Regeringen borde väl först ha förhandlat med Barsebäck, tagit reda på konsekvenserna för statsmakterna och sedan lagt fram ett förslag om att stänga Barsebäck i stället för att använda den här ordningen. Sveriges riksdag när man inte har en aning om huruvida det kommer att kosta 10, 15, 20 eller 25 miljarder?
Fru talman! Jag undrar om Chris Heister någonsin har deltagit i någon förhandling. Det vore utomordentligt egendomligt att gå ut offentligt och tala om vad man är beredd att betala till motparten. Det vore ett ovanligt korkat sätt att agera, och det skulle definitivt inte ligga i skattebetalarnas intresse att agera på det sättet. Vi kommer att klara av den här saken på ett ansvarsfullt sätt statsfinansiellt, på samma sätt som vi har klarat att sanera statsfinanserna efter de ohyggligt stora underskott som vi fick ärva 1994. Även denna fråga kommer att hanteras på ett bra sätt. Det kan Chris Heister var alldeles övertygad om.
Fru talman! Jag vill ställa frågan till finansministern om han inte tycker att det vore rimligt att man först förhandlade, sedan fick veta vad det kostade för statsmakterna, staten och skattebetalarna och därefter i så fall lade en energipolitisk proposition? Är inte nuvarande ordning felaktig, finansministern?
Fru talman! Jag tycker att det är en alldeles naturlig och självklar ordning i en demokrati att de politiska besluten fattas av regering och riksdag, precis på det sätt som vi agerar i energipolitiken. Det kan inte vara så att en förhandling med en enskild intressent på energimarknaden är avgörande för vilken energipolitik vi skall föra i det här landet. Det vore verkligen att låta svansen vifta hunden. Nu går vi till väga på det enda rimliga sätt. Vi fastställer hur energipolitiken skall läggas upp. Sedan får förhandlingen föras utifrån de riktlinjer som fastställs genom politiska beslut.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pagrotsky. Så sent som i går kritiserade FN på nytt Indonesien för brott mot de mänskliga rättigheterna. Bilden av en ung pojke på Östtimor, som torteras hängande upp och ned i ett träd visades nyligen upp i FN av nobelpristagaren Horta. Vi är många som hoppas att den svenska krigsmaterielexporten till Indonesien helt skall upphöra. Inte bara Miljöpartiet utan också Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänstern och Centerpartiet har ju slagit fast att all form av krigsmaterielexport till Indonesien står i strid med riktlinjerna för svensk krigsmaterielexport. Ändå har krigsmaterielinspektör Staffan Sohlman i konstitutionsutskottet den 20 mars meddelat att han, utan att tillfråga Exportkontrollrådet, avser att godkänna ytterligare export av reservdelar och ammunition till Indonesien. Sådan export anser han nämligen vara självklar. Fru talman! Den svenska krigsmaterielexporten intresserar i hög grad en långväga gäst på åhörarläktaren. Han är 22 år gammal och har flytt från Östtimor. Hans mor har blivit fängslad, hans lillebror och hans far har blivit dödade. Är det verkligen rimligt, Pagrotsky, att krigsmaterielinspektören går emot vad fem av sju partier i riksdagen säger för att stoppa den svenska exporten av ammunition och reservdelar till Indonesien?
Fru talman! Sverige har den mest restriktiva synen på krigsmaterielexport till Indonesien av i stort sett alla länder i hela världen som tillverkar vapen. Man måste ha proportionerna klara för sig när man diskuterar denna fråga. representerade den svenska exporten till Indonesien en promille av Indonesiens import. Alla andra länder, som jag känner till, som tillverkar krigsmateriel sålde mer till Indonesien än vi. Nobelpristagaren Ramos Horta har uppmanat alla länder att inte sälja sådana vapen till Indonesien som kan användas i regeringens kamp mot befolkningen på Östtimor. Det respekterar Sverige som ett av få länder i Europa.
Fru talman! Vi är fem partier i riksdagen som har sagt att exporten helt bör upphöra, och FN har reagerat ännu en gång. Borde inte den svenska regeringen hålla med om att exporten skall stoppas helt och hållet? Är inte det rimligt och anständigt, i humanitetens namn?
Fru talman! En mycket stor majoritet av riksdagens ledamöter står bakom den linje som gäller för svensk export till Indonesien. Det är en mycket större majoritet än vad som är vanligt när riksdagen fattar beslut. Myndigheten har att självständigt bestämma hur man skall agera i enskilda frågor när det gäller myndighetsutövning. De har till sitt förfogande ett råd med representanter för alla partier. I detta råd når man vanligtvis en bred enighet, och det har man gjort också i det här fallet, såvitt jag förstår. Det finns ingen anledning för mig att ingripa i denna självständiga myndighetsutövning.
Fru talman! Regeringen har ändå ett ansvar för den moraliska aspekten av detta - naturligtvis är det så. Om nu fem partier i Sveriges riksdag säger att det är fullständigt orimligt att fortsätta exportera någon form av vapen till Indonesien, skall regeringen ta sitt ansvar och lyssna på detta. Regeringen får berätta hur det ser ut i den svenska riksdagen för myndighetschefen, som tycker att den här krigsmaterielexporten är självklar. Jag skäms inför vår gäst från Östtimor när jag här kan konstatera att vi får ytterligare ett besked om att regeringen inte avser vidta några åtgärder - trots att FN i går på nytt kritiserade Indonesien för dessa brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag kanske kan få överlämna den här bilden till statsrådet Pagrotsky. En bild säger mer än ord, sägs det. Men också handling säger mer än ord. Jag vill veta vilka åtgärder regeringen ämnar vidta, när vi är fem partier i riksdagen som säger nej till exporten.
Fru talman! Alla dessa partier har representanter i den nämnd som finns i myndigheten. De partiernas representanter har rimligen sina partiers uppdrag och förtroende att företräda partiernas grundläggande värderingar. De har gått igenom de enskildheter som gäller i varje fall, satt sig in i frågorna och kommit fram till ett ställningstagande. Det har de gjort med en förhållandevis bred enighet, liksom riksdagen hade en mycket stor majoritet för den linje som gäller. Sverige säljer ingenting till Indonesien som kan användas på det sätt som frågan gäller, och Sverige säljer ingenting till Indonesien som kan användas på det sätt som Ramos Horta har uppmanat all världens länder att undvika. Det har Sverige respekterat sedan mycket långt tillbaka. Nu handlar det om en ytterligt begränsad verksamhet, där man i princip säljer ammunition och reservdelar till gamla vapen som man sålt tidigare. Det är en ganska rimlig linje, och exporten kommer att tyna bort från den redan i dag obetydliga nivån.
Fru talman! Statsrådet vet, liksom jag, vad ammunition används till. Det är orimligt att statsrådet här berättar vad andra länder gör och låter påskina att vi skulle vara bättre än andra länder för att vi tillämpar exporten restriktivt. Att andra länder är usla behöver inte betyda att vi kan vara litet mindre usla. Självfallet skall all export upphöra. Det är det självklara ställningstagande som vi måste göra, och som också många partier i riksdagen har gjort. Det är olyckligt att det återigen hänvisas till eventuella skillnader. Det har ju framkommit i medierna att det finns vissa partier som kanske inte för samma linje i riksdagen som i rådet. Men statsrådet har att lyssna till den uppslutning som finns här i riksdagen och också till att FN på nytt har kritiserat brotten mot mänskliga rättigheter i Indonesien så sent som i går. Regeringen måste lyssna på detta nu!
Fru talman! De länder i FN som har röstat för att kritisera Indonesien säljer flygplan, gevär, ammunition, tortyrutrustning - allt möjligt! Majoriteten av världens länder iakttar inte några särskilda restriktioner mot Indonesien. Sverige går väldigt långt och har inte på lång tid gjort några nya åtaganden, som huvudregel. Från detta kan man kanske då och då göra vissa undantag. Det rådde unika omständigheter kring det beslut om några ytterligare kanoner som fattades för ett år sedan. Det kommer, såvitt jag förstår, inte att upprepas. De omständigheterna var just unika och kommer inte igen. Sverige har ingen anledning att skämmas för de luftvärnsrobotar och luftvärnsartilleri som vi låter Indonesien underhålla. Det har ingenting med förtrycket på Östtimor att göra.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Sveriges framträdande roll i Östersjösamarbetet är mycket glädjande och måste utnyttjas på bästa sätt. Här kan Blekinge spela en viktig roll. Blekinges geografiska läge har faktiskt förändrats kraftigt under 1990-talet genom de positiva förändringar som skett i Öst och Centraleuropas länder. Detta har tillsammans med EU-medlemskapet gett Blekinge en bra möjlighet att stärka sin position inom handel, arbetsmarknad, turism, säkerhet m.m. Blekinges strategiska läge knyter samman dessa båda delar av Europa. Länets möjligheter att hävda sig internationellt är starkt beroende av goda kommunikationer. Min fråga till kommunikationsministern är: Kan jag mot bakgrund av detta räkna med ministerns stöd för en stärkt infrastruktur i Blekinge och sydöstra Sverige, något som måste anses vara ett nationellt behov helt i linje med svensk Östersjöpolitik?
Fru talman! Karin Olsson tog upp det ändrade läget för Blekinge. Jag vill påstå att det gäller sydöstra Sverige över huvud taget. Det pågår diskussioner mellan alla de länder, från Norge ända ned till Grekland, som på något sätt har beröring med Öst och Centraleuropa, och i det sammanhanget är både Blekinge län och sydöstra Sverige i övrigt viktiga aktörer. Jag tycker att detta är väldigt viktigt, och de infrastruktursatsningar som nu görs kommer att ha stor betydelse för porten mot Centraleuropa. Samarbetet mellan Polen och Blekinge ser jag som någonting viktigt. Med den nya regionala planeringsprocessen, som riksdagen alldeles nyss har tagit ställning till, finns det dessutom möjligheter att koppla ihop de olika kommunkationsslagen på ett betydligt mer effektivt sätt. På så sätt kan hamnpolitik, järnvägspolitik osv. gå ihop lokalt.
Fru talman! Tack för svaret, som jag är mycket glad över. Med tanke på att trafikforskare förutspår trafikinfarkter i framför allt norra Tyskland tycker jag dessutom att det är viktigt att vi slussar över trafik, så att Europas östra länder får större del av trafikströmmarna. På det sättet slipper vi de infarkterna. Det gläder mig att vi kan förvänta oss stöd.
Fru talman! Det är alldeles klart att det finns mycket stora potentialer i handeln med den här trafiken. Det är viktigt att vi har ögonen på utvecklingen, så att vi i tid kan möta de behov som uppkommer. Det finns beräkningar som visar att vi de närmaste åren har så pass bra infrastruktur i denna del av landet att ingenting behöver göras. Men jag är övertygad om att utvecklingen går så fort - inte minst genom den snabba utveckling som sker i Polen - att vi måste hålla ögonen på detta.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Den gäller en del av försämringarna av änkepensionerna och den principiella frågan om privata pensionsförsäkringars förhållande till den allmänna pensionen. För drygt en månad sedan ställde jag denna fråga till statsministern vid riksdagens frågestund. Han ville då inte svara på denna principiella fråga utan hänvisade till socialförsäkringsministern. Veckan därpå ställde Birgit Friggebo frågan till socialförsäkringsministern. I ett svårgenomträngligt inlägg försvarade ministern användningen av den där principen. Sedan dess har många försökt få statsministern och regeringen att offentligt diskutera frågan. I tisdags sades med anledning av vårbudgeten någonting som eventuellt kan vara positivt för den här gruppen. Det sades att regeringen överväger frågan om privata pensionsförsäkringars ställning vid inkomstberäkning av efterlevandepension. Min fråga till statsministern är därför: Skall detta tolkas så att statsministern och regeringen nu har övergett den enligt min mening felaktiga inställningen att låta privata pensionsförsäkringar minska änkepensionen? Sedan till min andra fråga: Skall detta för de övriga som drabbats av den här stora försämringen tolkas så att det i deras fall är hopplöst så länge Socialdemokraterna och Centern avgör frågan?
Fru talman! Vilken linje jag har övergett är det väl för Bo Könbergs del omöjligt att utröna. Jag har ju aldrig svarat på frågan. Jag har försökt att tränga in i den. Den är tekniskt komplicerad. Det kan finnas skäl, vilket vi efter samtal med Centerpartiet har kommit fram till, att titta just på de privata pensionsförsäkringarnas ställning vid den här inkomstbedömningen. Det är det som står i vårbudgeten. Konstigare än så är det inte. Till hösten återkommer vi i statsbudgeten.
Fru talman! Det ligger väl något i att det har varit svårt att utröna statsministerns inställning, så jag får väl formulera om den delen av frågan. Det handlar tydligen om att regeringen, som ju lagt fram förslaget, i så fall har övergett den här positionen. Skälet till frågan är inte bara att få munhuggas med statsministern utan också, förstås, att det rör sig om tusentals människor som nu undrar om det skall hända något med den försämring som de drabbas av sedan april. Tyvärr var det ett ganska luddigt svar som jag och berörda fick på frågan. Frågan är återigen: Betyder det här i klartext att det blir en ändring?
Fru talman! Det var inget luddigt svar. Om Bo Könberg inte vill munhuggas, vilket dock uppenbarligen är syftet med frågan från hans sida, kan jag bara säga att besked är lämnat: Det blir en studie av den här delen i besparingen som gäller jämkning mot bakgrund av privat pensionsförsäkring. Besked lämnas i statsbudgeten. Det är klara besked.
Fru talman! Då får vi väl konstatera att berörda tvingas vänta inte bara den här månaden utan även under sommaren på svar.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har, med anledning av de förändringar som skett av efterlevandepensionen, frågat mig om regeringen är beredd att föreslå en återgång till tidigare gällande regler för änkepension samt om jag ämnar verka för ett återtagande av den blankett som använts vid inkomstprövningen av änkepensionen och be om ursäkt. Det omfattande besparingsprogram som krävs för att sanera statens finanser har tvingat regeringen att göra stora ingrepp inom många områden. Därför har också reglerna för änkepensionen omprövats. Regeringen kommer, vilket också är naturligt vid en så stor förändring som denna, att följa upp de faktiska konsekvenserna av regelförändringen. Regeringen kommer som en del i detta arbete att pröva bl.a. Vad avser utformningen av den blankett som används vid ansökan om änkepension har Riksförsäkringsverket, som ansvarar för detta, nu ändrat på den. Riksförsäkringsverket har också i olika sammanhang beklagat att man använde blanketten för ansökan om bostadstillägg för pensionärer. I vissa avseenden är denna blankett utformad på ett olämpligt sätt för ansökan om änkepension. En ny blankett är nu tryckt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, ett svar som inte säger särskilt mycket. Ibland undrar jag över interpellationsinstrumentet - men detta om detta. Under de senaste åren har faktiskt också Socialdemokraterna insett att det måste sparas i de offentliga utgifterna, även om kursen ändrades i förrgår då vårpropositionen avlämnades. Även om den absolut största delen av regeringens politik handlar om att brandskatta de enskilda människorna har man faktiskt också sparat pengar. Ni socialdemokrater har varit konsekventa när det gäller dessa besparingar. Det har handlat bl.a. om handikappade barn, fattigpensionärer, kroniskt sjuka, föräldralösa barn och kvinnor som förlorat sin make. Man kan säga vad man vill om regeringens besparingar, men de har riktats mot de svaga i samhället. Samtidigt har Socialdemokraterna höjt partistödet och ökat stödet till LO. Man menar att detta är prioriterade frågor. Detsamma gäller detta med att flytta mumier och kinesiskt porslin över landet. I bjärt kontrast till den socialdemokratiska jakten på de svagaste står vi moderater. Samtliga försämringar som regeringen har föreslagit - för de handikappade och för änkorna, för att två exempel - har vi motsatt oss. För att förekomma statsrådet vill jag understryka att också vi sparar, men vi sparar på långtidsfriska, alltså på sådana som jag och statsrådet, och kombinerar detta med skattesänkningar som framför allt riktas till låg och medelinkomsttagare. Jag återgår nu till statsrådets svar. Statsrådet menar att man måste spara. Så långt kan jag instämma. Men varför, statsrådet, är det viktigare att ha ett högt partistöd än att värna om landets änkor? Hur har ni socialdemokrater resonerat då ni kom fram till detta? Och varför är det viktigare att ha ett högt stöd till LO än att ge människor som förlorat sin make/maka deras rättmätiga pension? Hur har ni socialdemokrater resonerat där? Hur resonerade ni då ni kom fram till den mycket underliga och för oss moderater helt felaktiga prioriteringen? Jag är medveten om att jag här inte kan ställa någon fråga till centerpartisten Karin Starrin, som också anmält sig till denna interpellationsdebatt. Jag har dock förhoppningen, och förhoppningar får man ha här, att det kommer ett besked från Centern om att man insett vad man nu har ställt till med. Frågan om änkepensionerna kom upp i slutet av dagens frågestund. Återigen fick vi ett luddigt svar. Är det alltså rätt uppfattat att det inte kommer att hända någonting förrän i höst? Statsministern sade ju tidigare att han inte kunde frågan. Därför frågar jag det ansvariga statsrådet om hon har samma uppfattning. Skall vi alltså helt glömma änkepensionsfrågan ända fram till hösten? Jag tror att landets änkor som drabbas kräver ett besked och en förändring. Slutligen vill jag ta upp en fråga som också är en del av detta ärende. Inte nog med att sänkningen är tillräcklig. Den blankett som först skickades ut är den mest okänsliga blankett som i alla fall jag har sett. Där finns utrymme för såväl makens telefonnummer som makens underskrift. En änka skriver i ett brev till mig: Det var en av de otäckaste minuterna i mitt liv då jag hade blanketten framför mig. Inte nog med att jag mist min make. Det frågades efter hans telefonnummer och underskrift. Statsrådet säger i sitt svar på frågan om hon är beredd att be landets änkor om ursäkt att Riksförsäkringsverket beklagar blanketten. Men min fråga i interpellationen var om statsrådet Maj-Inger Klingvall personligen som ansvarig i regeringen här och nu i riksdagen är beredd att be landets änkor om ursäkt för den rent av otäcka blanketten.
Fru talman! Änkor med änkepension är en väl definierad grupp på 52 000 kvinnor. Allteftersom de här kvinnorna blir äldre och går i pension blir gruppen mindre. Om några år har den helt försvunnit, eftersom det inte beviljas fler änkepensioner. Då beslutet att avskaffa änkepensionen fattades skedde det i bästa jämställdhetsanda. Det var inte rättvist att änklingar inte kunde få pension. Jag håller i och för sig med om att förvärvsmönstret i dag ser annorlunda ut för kvinnor jämfört med hur det såg ut då änkepensionen infördes och att konstruktionen av nuvarande efterlevandepension på det sättet är bättre. Men det betyder inte att vi har ställt oss bakom den minskning av den tid som efterlevandepensionen utgår. Jag satt inte i riksdagen när änkepensionen togs bort. Men vad jag har förstått stod alla partier bakom bl.a. övergångsreglerna. Övergångsreglerna utformades så att de skulle tillgodose behovet av skydd för äldre kvinnor. Förslaget att behovspröva slår hårdast mot de änkor omkring 60 års ålder som arbetat i hemmet, vars makar också hade låg inkomst och där änkorna nu har lyckats få jobb, dvs. den grupp som övergångsreglerna skulle skydda. Tänk om regeringen skulle föreslå att folkpensionen skall behovsprövas för alla pensioner därför att man behöver spara! Det vågar nog inte någon regering föreslå, för då skulle en miljon pensionärer resa sig och gå mot Rosenbad. Därför ger man sig i stället på en grupp på 52 000 kvinnor som man vet normalt inte protesterar. Änkor är per definition kvinnor. Förslaget drabbat till hundra procent kvinnor. Var är jämställdhetsperspektivet? Var är konsekvensanalyserna? Jag vet inte hur många gånger riksdagen påpekat för regeringen att fördelningspolitiska konsekvensanalyser skall göras innan förslagen läggs fram. Behovsprövningen av änkepensionerna visar på den klass och könspolitik som Socialdemokraterna just nu bedriver. Man slår mot kvinnor med låg inkomst och vars makar haft låg inkomst och därmed låg ATP. Förslaget att pröva frågan om privata pensionsförsäkringars ställning vid inkomstberäkningen visar också på denna ideologiska förskjutning i Socialdemokraternas politik. Inkomstprövningen av änkepensionen är ett avtalsbrott. Det faktum att alla partier utom Centern och Socialdemokraterna står bakom denna uppfattning visar på vad kvinnorna i Sverige har att vänta framöver. Det är socialdemokrater och centerpartister som tillsammans berövar änkor i Sverige upp till flera tusen kronor i månaden. Att Centern därefter har fått kalla fötter och driver frågan att privata pensionsförsäkringar inte skall ingå i inkomstunderlaget är ytterligare ett exempel på den jämställdhetspolitik dessa partier kommer att driva om de får möjligheter. Jag skulle vilja att statsrådet svarar på frågan om hon kommer att låta genomföra konsekvensanalyser - jag har förstått att regeringen, som man säger, skall följa frågan noggrant - och i så fall se till att ändra förslaget så att det inte blir någon behovsprövning av änkepensionerna.

Fru talman! När jag läste interpellationssvaret kände jag också ett behov av att delta i debatten. Det är oerhört viktigt att i dag ge tydliga besked. Jag tycker inte att svaret är tillräckligt tydligt. Jag tycker att det ligger för många alternativ till tolkning i svaret, det verkar som om man fortfarande slirar litet grand. Jag tycker att vi i dag kan erkänna att saneringen av statsbudgeten har varit oerhört tuff. Det har gått fort. I det arbetet har vi inte kunnat räkna ut de faktiska resultaten, dvs. hur olika besparingar slår. Självfallet slår saneringen hårt mot många grupper, inte bara för den grupp vi i dag debatterar. Det gäller även många andra grupper, allt från ålderspensionärer till barnfamiljer. Men det är viktigt att vi också erkänner att just sättet att beräkna inkomsten för efterlevandepensionen slår fel. Det är viktigt att vi får hålla de privata pensionsförsäkringarna helt utanför. Det är viktigt att vi får det tydliga beskedet i dag. Det är också oerhört viktigt att pröva inkomstbegreppet vad gäller just den egna bostaden. Regeringen och Centerpartiet har kommit överens i förhandlingen inför vårbudgeten att denna fråga skall rättas till. Man måste återkomma i höstbudgeten med tydliga besked om hur detta skall rättas till. Jag efterlyser ett tydligare besked i dag av statsrådet: Kommer dessa orimligheter att rättas till?
Fru talman! Jag tillhör dem som var med när beslutet om den nya efterlevandepensionen fattades. Jag vill gärna tillstå att det var en svår tid. Vi visste att detta beslut drabbade stora kvinnogrupper. Vi hade stora bekymmer i de politiska partierna att förankra beslutet i våra partiorganisationer. Men till slut lyckades vi enas. Det är viktigt att man kan stå enig i sådana övergripande frågor, påminnande om det framtida pensionssystemet i dag. Därför är det desto mera smärtsamt nu att konstatera att de tidigare fördragsslutande partierna - om man så säger - inte står fast vid sitt ord. Man har gjort ett brott mot den överenskommelsen. Efterlevandepensionen består av två delar. Den ena delen är själva efterlevandepensionen som har en folkpensionsdel och en ATP-del. Vi rör ju inte ATP delen. Det är folkpensionsdelen som inkomstprövas. Dessutom har vi den del som är omställningspensionen som tidigare gällde under ett år, numera bara ett halvår. Jag säger samma sak som Gunnarsson: Det bidrag som LO har fått för studier under 1998 motsvarar halveringen av omställningspensionen. Jag tycker att det är en konstig prioritering att ge ett sådant bidrag till fullt friska människor som kanske inte är fullt så beroende som ensamstående kvinnor som har litat på systemet och nu känner sig grundlurade. Det finns också en retroaktivitet i beslutet. Ibland när jag talar med socialdemokratiska kolleger får jag veta att detta beslut inte drabbar någon fattig. Men detta är faktiskt fel. Det slår orimligt hårt, eftersom man går in och förmögenhetsprövar ett litet fritidshus, en bil eller någon tillhörighet. De som drabbas värst förlorar faktiskt 26 000-27 000 kr. Jag träffade tidigare en änka här utanför. Jag tycker att det är trist att det är så få som går ut och träffar dem när de är här på torsdagarna. Änkan sade att de 27 000 kronorna motsvarade vad hon skulle betala i fastighetsskatt. Var skulle hon ta de pengarna från? Det beslutet ligger minsann fast. Hon kan inte äta tegelpannorna, sade samma kvinna. Så är det ju, dessvärre. För något år sedan sade Anna Hedborg att hänsyn skulle tas till privat pensionssparande i fråga om det nya pensionssystemet. Statsministern sade då - vilket var mycket bra - att så skulle det inte alls vara. Den pensionen skulle ligga fast utan intrång. Men i fråga om änkorna gäller inga principer! Vi har återigen hört statsrådet säga att regeringen skall se över de privata pensionsförsäkringarnas ställning. Det är det löftet vi har fått - som är mycket vagt. Detta är en viktig kvinnofråga. Var står de politiska kvinnoförbunden? Det socialdemokratiska kvinnoförbundet som gärna yttrar sig i alla frågor har inte sagt flasklock i denna fråga. Centerns företrädare, Karin Starrin, kommer nu, fem över tolv, och säger att det var litet fel för de visste egentligen inte vad det var för beslut de fattade. Eftersom detta är en så känslig fråga är det synnerligen viktigt att man vet innan vad det är för beslut man fattar. Jag beklagar, fru talman, att sådana beslut över huvud taget fattas på så lösa grunder.
Fru talman! Frågan om försämringen av änkepensionerna från den 1 april har vi diskuterat många gånger i kammaren. Jag ställde nyss också en fråga till statsministern under riksdagens frågestund. Eftersom han inte ville förtydliga det ganska oklara uttalande som finns i vårpropositionen, skall jag nu försöka med det ansvariga statsrådet. Bakgrunden till det orimliga beslutet har nämnts av flera av dem som redan har deltagit i debatten. Jag skall inte fördjupa mig i det. Jag konstaterar att när statsrådet för en månad sedan fick en fråga från Birgit Friggebo, försvarade statsrådet inkomstprövningen av änkepensionen från den 1 april - även de som tidigare har upphört - med hänvisningen till andra system på ett mycket märkligt och svårbegripligt sätt. Änkepensioner som har utbetalats till personer som har haft oturen att bli änkor under 1970 och 1980-talen har inte inkomstprövats under folkpensionsdelen, vilket statsrådet förde fram under den debatten. Jag skulle vilja - inte för min egen skull, utan för de många personer som har drabbats av försämringen sedan den 1 april - att i bästa fall få ett klarläggande, dvs. det klarläggande som statsministern inte ville ge för en kvart sedan. Det blir ännu mer spännande efter det att jag hört Karin Starrins beskrivning. Hon säger att Centern och Socialdemokraterna har gjort upp om att göra någonting åt detta. Fru statsråd! Mina frågor är följande. För det första: Skall det som står i vårpropositionen tolkas som att det blir en ändring för de människor som har fått försämring av sina änkepensioner beroende på privata pensionsförsäkringar? För det andra: Är det så att övriga som har fått försämringar av andra skäl nu skall ge upp hoppet så länge Socialdemokraterna och Centern bestämmer i den här frågan?

Fru talman! De flesta besparingar som regeringen har föreslagit har motiverats utifrån besparingsskäl. Det var nödvändigt att spara. Man var tvungen att göra dessa saker, har man sagt. Man har alltså hänvisat till ett nödtvång. Härtill har vi varit nödda och tvungna. Vi har inte haft något val. När vi i socialförsäkringsutskottet, vilket jag sitter med i, hade frågan uppe sent under höstriksdagen hade ett nytt förslag kommit. Det kom i en tid där regeringen redan hade börjat tala att det nu går så väldigt bra för Sverige: Nu har vi ett sådant grepp om ekonomin att vi snart kan börja att rätta till det som blev mindre bra i hastigheten. Samtidigt som man säger sig vara beredd att rätta till det som inte blev bra lade man fram ett nytt knivskarpt besparingsförslag. Det var detta som jag i det läget upplevde som så provocerande mot änkorna. Det betydde att ni socialdemokrater inte sade: Vi är tvungna att göra detta, utan snarare: Vi vill göra detta, eftersom det är en riktig åtgärd. Den är rätt, och den är rättvis. Vi hade inte något statsråd med i debatten när beslutet fattades. Därför skulle jag vilja ha en kommentar på den punkten från statsrådet. Samtidigt fattades det första tillrättaläggande beslutet. Man hade av besparingsskäl och statsfinansiella skäl dragit ned partistödet. Men redan i höstas lades det tillbaka. Man började alltså rätta till det som man tyckte inte var så bra. Detta är oerhört provocerande mot änkorna. Sedan skall det också bli väldigt intressant och spännande att höra statsrådets kommentar till detta. Å ena sidan säger vårpropositionen: Vi skall titta på detta med de privata försäkringarna. Å andra sidan säger Karin Starrin: Vi har kommit överens inför vårpropositionen att det skall rättas till. Hur skall det bli?
Fru talman! Jag har fått många frågor om de nya reglerna för inkomstprövning av folkpensionsdelen i änkepensionen. Jag förstod också av en del av inläggen i debatten i dag att det upplevs som en komplicerad förändring. Bakgrunden till att vi har gått in för att inkomstpröva folkpensionsdelen finns naturligtvis i den omfattande sanering av statsfinanserna som vi har tagit ansvar för. Det beslut som ligger bakom detta fattades redan i vårbudgeten för 1997, dvs. förslaget aviserades för ett år sedan. Jag vill börja mitt inlägg med att säga någonting om denna inkomstprövning, inte minst med tanke på Bo Könbergs inlägg. Visst är detta ett nytt beslut och en ny inriktning. Vi inkomstprövar folkpensionsdelen. Men vi gör det med samma regler som gäller för bostadstillägg till pensionärer och med samma regler som gäller för hustrutillägg. Det var det jag försökta förklara vid den muntliga frågestunden. Det innebär att inkomstprövningen sker på individens faktiska inkomster. Utgångspunkten är att alla inkomster skall beaktas oavsett hur de har tjänats in. Det innebär i princip att alla inkomster räknas. Dock räknas inte folkpension, pensionstillskott, barnbidrag, socialbidrag, osv. in. Det finns också andra bidrag och kostnadsersättningar som räknas med i den inkomst som påverkar änkepensionen. Vad gäller inkomst av förmögenhet räknas alla tillgångar utom permanentbostad som förmögenhet. Som inkomst upptas 5 % av förmögenhet upp till 75 000 kr och Gränserna är lagda så, att om man har en total månadsinkomst på 12 187 kr och en boendekostnad på 4 000 kr får man ingen reducering av folkpensionsdelen av änkepensionen. Men vid inkomster däröver reduceras folkpensionsdelen vid en inkomst upp till litet drygt 21 000 kr, då den delen helt har bortfallit. Sedan är det också viktigt att ha med i minnet att de som har vårdnaden av barn under tolv år och är änkor inte berörs, och inte heller änkor som har förtidspension eller egen ålderspension. De omfattas inte alls av denna prövning. ATP finns inte med i detta, utan det rör sig om folkpensionsdelen. Det är också viktigt att understryka att detta är två delar som finansieras med sociala avgifter som tas ut av arbetsgivare och egenföretagare. Systemet är huvudsakligen ett fördelningssystem. Det är de yrkesaktivas inkomster som skall betala pensionerna till dagens pensionärer. Storleken på änkepensionens folkpensionsdel har aldrig varit kopplad till den avlidne makens inbetalda sociala avgifter. Vi skall nu göra en normal uppföljning, som vi alltid gör vid stora förändringar. Vi skall särskilt titta på de privata pensionsförsäkringarnas ställning. Överväga, står det i vårbudgeten. I detta övervägande måste vi naturligtvis belysa konsekvenserna. Vi kommer att återkomma med ett förslag i höst till budgetpropositionen. De är mina besked.
Fru talman! Jag står här och undrar hur statsrådet ser på pensionsfrågor i stort. Är inte pension någonting som betalas in och som man förväntar sig skall falla ut? Ett bidrag kan däremot förändras till sin storlek. Det har i ärendet angående änkepensioner talats om konfiskation. Det ordet har använts. Det tycker jag är ett bra uttryck. Det ordet passar väldigt bra in här. Som jag skrev i min interpellation är det hela också ett brott mot ingånget avtal med landets änkor. Beslutet av Socialdemokraterna och Centern är också - Gullan Lindblad har redogjort för bakgrunden - ett brott mot den överenskommelse som slöts 1988 mellan riksdagspartierna om den framtida efterlevandepensionen. Jag blev aningen häpen i måndags då jag läste i Aftonbladet vad statsrådet Klingvall ansåg. Jag har tidningen här. Här skriver statsrådet Klingvall om trygghetssystemet. Rubriken lyder - håll i er nu: "Det ska gå att lita på trygghetssystemen". Jo, ni hörde rätt: "Det ska gå att lita på trygghetssystemen". Det är rubriken. Jag ställer frågan till statsrådet: Tycker och tror statsrådet Klingvall att landets änkor, med det beslut som ni socialdemokrater med Centerns hjälp har fattat, uppfattar att det går att lita på trygghetssystemen? Det är en sak att skriva artiklar och påstå en sak, kanske för att lugna människor. Sedan handlar man annorlunda. I statsrådets artikel i Aftonbladet berättas om en fingerad kvinna vid namn Eva Jönsson. Hon har en välberättigad och stark misstro mot välfärdssystemet. Misstron är stor. Men är det så underligt att denna Eva Jönsson har en stark misstro? Det finns mängder av fall, och mängder av människor som likt den fingerade Eva Jönsson i dag har missto mot regeringen. Skillnaden när det gäller änkepensionerna är att vi inte behöver fingera några namn. Det finns mängder av riktiga namn, människor, änkor som drabbas av Socialdemokraternas och Centerns beslut om förändring av änkepensionerna. Det går inte om man vill vara trovärdig att skriva debattartiklar om att det skall gå att lita på trygghetssystemen samtidigt som man är högsta ansvarig för en förändring som i högsta grad gör att det definitivt inte går att lita på de systemen. Staten skall skapa trygghet, inte otrygghet. Centerns och regeringens nu förtrogna Per-Ola Eriksson sade i tisdagens debatt om vårpropositionen, kanske litet kopplat till det Karin Starrin tidigare sagt. Jag citerar från snabbprotokollet. Eriksson sade följande: "Det kommer att ske en förändring när det gäller de privata pensionsförsäkringarnas ställning vid inkomstberäkning av efterlevandepension." Känner statsrådet till vad Per-Ola Eriksson och Centern menar i detta fall? Jag vill påminna om att striden om änkepensionerna inte bara handlar om pensionsförsäkringar. Det skall man inte glömma. Det handlar om hela inkomstprövningen. Ännu en gång, med risk för att vara tjatig - och jag hotar med att kanske återkomma en gång till: Skall inte statsrådet Klingvall ta chansen att här och nu i riksdagens talarstol, oavsett vad olika statliga verk har gjort, be landets änkor om ursäkt för den blankett som skickades ut? Jag tror att det är riktigt att politiker gör det. Det vore en styrka för att minska ett stort politikerförakt om det kom en ursäkt.
Fru talman! Det räcker inte, anser jag, att lyfta ut de privata pensionsförsäkringarna ur inkomstunderlaget. Behovsprövningen kvarstår, och den drabbar änkorna. Men det är väl ett led i Centerns grundtrygghet. Man skall försäkra sig själv. Det verkar ju som att Socialdemokraterna antar den principen nu. Jag kan dock inte förstå hur i hela världen Socialdemokraterna och Centerpartiet kan införa grundtrygghet retroaktivt. Statsrådet säger att det här är en komplicerad fråga. Sedan får vi en redogörelse för principerna. Men det är ingen komplicerad förändring. Det är ingen komplicerad fråga. Den är mycket enkel att förstå. Regeringen tar, tillsammans med Centern, upp till Jag fick inget svar på min fråga. Det står i svaret till Rolf Gunnarsson att regeringen kommer att följa upp de faktiska konsekvenserna av regelförändringen. Jag skulle vilja veta om statsrådet har för avsikt att låta de här konsekvensanalyserna återspegla sig vad gäller behovsprövningen av änkepensionerna.
Fru talman! Ett litet besked kanske vi kan tolka in i statsrådets svar. Det blev en liten positionsframflyttning jämfört med det som står i det skrivna interpellationssvaret. Där står det att man skall följa upp de faktiska konsekvenserna och bl.a. pröva frågan om privata pensionsförsäkringar. Men det gäller ju att lämna ett besked om att man kommer att göra detta, och om att det kommer ett nytt förslag i höstbudgeten. Precis det vet jag har funnits med i diskussionerna inför förhandlingen om vårbudgeten. Vi från Centerpartiet är medvetna om att just inkomstbegreppet har fått felaktiga konsekvenser för många. Det måste rättas till. Det beskedet måste vi ge nu. Jag tycker självklart att det är bra om man kan ompröva hela begreppet vad gäller inkomst. Det är bra att man kommer bort från att olika bidrag skall inkomstprövas. Det är bra om man i stället kan gå över till mer generella system. Jag skulle uppskatta om vi under dagens debatt ändå kunde få ett klarläggande om att det, just när det gäller inkomstprövningen av efterlevandepensioner, har blivit orimliga konsekvenser för alltför många, och om att detta skall rättas till. Det är precis det vi har varit med att förhandla och komma överens om i vårbudgeten. Det gäller att hela regeringen står bakom detta.
Fru talman! Ja, inte blir man särskilt mycket klokare av socialförsäkringsministerns svar i den här frågan. När det gäller inkomstprövningen och jämförelsen med andra system, finns det faktiskt en väsentlig skillnad. Just i denna fråga finns det en överenskommelse mellan riksdagens partier. Det är ett brott mot denna överenskommelse att man har ändrat efterlevandepensionen för landets 52 000 änkor. Retroaktiviteten har också påtalats. Den försöker vi undvika i alla sociala försäkringssystem. Avtal skall hållas! Det sade finansministern vid ett tillfälle när han fick frågan om fallskärmar till höga statliga tjänstemän, generaldirektörer och andra. När det gäller änkorna är den principen fullständigt bortblåst. I morse hade vi en intressant föreläsning av professor Sören Holmberg. Han talade om att politikers anseende är mycket dåligt. Det är faktiskt inte att undra på när människor får uppleva sådana här saker. Tyvärr drabbas alla politiker av sådant. I svaret står det apropå det här med att överväga: Regeringen kommer att pröva frågan om privata pensionsförsäkringars ställning vid inkomstberäkning av efterlevandepension. Det är ett klent löfte till landets änkor. Det anser inte jag vara någon positionsförändring. Det visar sig ju faktiskt att Karin Starrin är lika frågande som vi till om det över huvud taget finns någon överenskommelse mellan regeringen och Centern. När kommer det ändringsförslag som vi kan lita på, socialförsäkringsministern?
Fru talman! Jag uppfattade det nog som att statsrådet i sitt svar mer försökte försvara det beslut som har fattats än att förklara för oss andra vad det som står i vårbudgeten om att man skall överväga ändringar skall kunna tolkas som. I den debatt som Birgit Friggebo för en knapp månad sedan hade med statsrådet, gav statsrådet intryck av att det fanns någon inkomstprövning i fråga om änkepensioner som nu utgår, och av att det här var något slags fullföljande av denna. I svaret nu faller det bort. Det är väl bra det, med tanke på att det var fel. Den fråga som jag för min del har lyft fram som en del i diskussionen om änkepensionerna, och som jag tog upp i en debatt med statsministern någon vecka före debatten mellan Friggebo och statsrådet, gäller principerna för privata pensionsförsäkringar. Den fråga jag ställde var egentligen enkel. I skattereformen har vi varit överens om att de privata pensionsförsäkringarna inte skulle påverka det särskilda grundavdraget, de särskilda skattereglerna för pensionärer. Det gör de inte heller. I pensionsreformen har de fem partier som har ställt upp varit överens om att den framtida garantipensionen inte skall påverkas av detta. Min fråga till statsministern, som jag aldrig fick något svar på, var: Varför skall man då göra detta på folkpensionsdelen när det gäller just änkepensionen? Denna fråga ställde jag inte minst mot bakgrund av hans tydliga uttalande för några år sedan om att det inte skulle vara på det viset. Vårpropositionen ger på något vis intryck av att det skall ske någonting. Detta väcker så klart förhoppningar hos många människor som är hårt drabbade. Bakgrunden till min fråga var att försöka reda ut om det skulle kunna gå att få tydligare besked. Jag blev litet mer optimistisk å de drabbades vägnar när jag hörde Karin Starrins första inlägg. Men om detta inte blir tydligare från statsrådet än vad vi hittills har hört, är det väl risk att alla som har drabbats av det här kommer att fortsätta att vara mycket oroliga för sin egen situation.
Fru talman! Det har sagts mycket som är relevant mot det beslut som har fattas. Det gäller inte förhållandet till de privata pensionsförsäkringarna, utan det gäller beslutet i dess helhet i fråga om prövningen av änkepensionerna. Det gäller brott mot överenskommelse mellan partierna och avtalsbrott mot änkorna själva. De fick ett brev som talade om för dem vad som skulle gälla framöver. Sedan fick de ett nytt brev som kullkastade alltihop. Vi har retroaktiviteten osv. Regeringen har ingen trovärdighet i den här frågan. Man har, som jag sade, inte heller någon trovärdighet när man säger: Vi var tvungna att göra det här. Det här tyckte ni var bra. Det här tyckte ni var rättvist. februari i år. Där fanns det i en reservation väldigt tydliga exempel på hur orimligt den prövning som s och c har beslutat om slår. En extra intjänad tusenlapp kan medföra att nettobehållningen minskar med 16 000 kr i ett inkomstläge som inte ligger högre än ca 110 000 kr. För den som betalar värnskatten, den som är över brytpunkten, kan samma tusenlapp resultera i en nettominskning på 27 000 kr. Det är ynkligt att vi inte kan få besked om att det här skall rättas till. Vi får bara besked om att det skall prövas.

Fru talman! Det skall gå att lita på trygghetssystemen. Den uppfattningen tror jag att det finns en väldigt stor uppslutning kring. Förutsättningen för att man skall kunna lita på trygghetssystemen är naturligtvis att det finns en stabil grund att stå på. Det är den grunden vi nu har kämpat i snart tre år för att skaffa oss. Statsfinanser i balans är förutsättningen om man skall kunna trygga välfärden - och också trygga jobben. Vi kan se att vi nu börjar nå detta mål - men visst har det varit oerhört besvärligt. I de besparingar som har genomförts har alla grupper i samhället mer eller mindre påverkats, genom sänkta bidrag eller höjda skatter. Vi har t.ex. tvingats göra ersättningsnivåerna lägre i transfereringssystemen. Även Karin Starrin var inne på detta - vi har fått se över många grupper. Vi har försökt att undanta den mest sårbara gruppen av änkor. Genom inkomstprövningen har änkepensionerna minskats för dem som har möjligheter att försörja sig på sina inkomster på grund av förvärvsarbete. Det handlar om kvinnor under 65 år. Samtidigt ger vi den grupp änkor som har de lägsta inkomsterna en fortsatt tryggad situation. Men visst kan jag hålla med om en del av inläggen. Det finns bekymmer med en inkomstprövning; en sådan skapar tröskeleffekter och marginaleffekter. En del av dessa har vi redan sett. Jag är glad att Karin Starrin säger att vi behöver mer generella system. Det är nämligen precis så. Vi ser att detta ger marginaleffekter som kan vara väldigt besvärliga. Jag har några synpunkter på de grundläggande frågor som flera av er har ställt: Har man rätt att ändra ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna? Har man rätt att gå in och ändra tidigare beslut? Ja, vi pratar om offentlig rätt, vilket innebär att man har det. Det är riksdagen som beslutar vad som skall gälla. Som jag har varit inne på förut är det inte bara förvärvsarbetande änkor som har fått minskat stöd. Alla sjukförsäkrade har fått sänkta ersättningsnivåer, barnbidragen och bostadsbidragen har sänkts - alltsammans efter beslut i riksdagen. Änkepensionen är reglerad i lagen om allmän försäkring. I den finns förstås vissa förutsättningar angivna för vad som gäller för att man skall ha rätt till ersättning. Om den enskilde uppfyller de här förutsättningarna har den personen, så länge lagen gäller, rätt till ersättning. Men den här lagen skiljer sig inte från andra offentligfinansierade ersättningar. Den kan ändras, varefter de då antagna reglerna gäller. Detta är en sorts grundläggande förutsättningar för hur de beslut vi fattar i riksdagen fungerar. Jag har en kort replik också till Bo Könberg. De som blev änkor före 1960 har fått göra inkomstprövningen. Det var det som jag åsyftade i svaret i frågestunden.

Fru talman! Jag tror att statsrådet har fått många brev och samtal om den här frågan. Jag, som vanlig enkel ledamot, har också fått en mängd brev och samtal om änkepensionerna. Det är tråkig läsning, och läsning som gör att man blir mycket ledsen. Innehållet i breven är av den arten - i många fall är det rena nödropen. Folk känner sig svikna, arga, bittra, förtvivlade, ledsna och besvikna. Man har trott att ett löfte är ett löfte, och att staten är en trygghet. På några månader har människors situation förändrats dramatiskt. Änkorna trodde att det var som statsrådet Klingvall skrev i Aftonbladet - att det gick att lita på trygghetssystemen. Så var det nu inte. I sitt senaste inlägg sade statsrådet att hon tror att man kan lita på trygghetssystemen. "Tror" är ett ord som jag förpassar till kyrkopolitiken. Jag instämmer också i kritiken som Ulla Hoffmann och Gullan Lindblad framfört från talarstolen, dvs. att allt det här är en fråga om kvinnodiskriminering. I vanliga fall brukar det vara en fråga som Socialdemokraterna, i alla fall med läpparnas bekännelse, ägnar stor kraft och möda - ibland. Vi moderater kommer att kämpa vidare för att en ändring skall komma till stånd. I vår budget har vi 900 miljoner kronor avsatta just för den här biten. Vi kommer att följa utvecklingen i ärendet. Främst kommer jag kanske att följa hur det regeringstrogna partiet Centern agerar i frågan. Ingen skall tro att förslaget om änkepensionen kommer att sina ut i någon bäck där gamla socialdemokratiska dåliga förslag och beslut som fattats med Centerns hjälp ligger. Jag tror och jag vet att änkorna kommer att kämpa vidare, precis som det stod i Aftonbladet. Det stod kort och gott: Vi ger inte upp! Vi som vågat oss ut har sett tecken på detta utanför Riksdagshuset i dag. Eftersom detta är mitt sista inlägg vill jag tacka statsrådet Klingvall för den här interpellationsdebatten. Jag har också en liten vädjan: Tänk om! Kom tillbaka till riksdagen med ett nytt förslag! Jag tar risken att bli tjatig, men nu är det absolut sista chansen, i alla fall i dag och kanske även i april, att be om ursäkt för den otroligt dåliga kvaliteten på blanketten som gått ut. Ta den här chansen!
Fru talman! Det skall gå att lita på trygghetssystemen. Det var det jag sade, och jag tror att alla tycker att det är på det sättet. Det är så jag använder orden Det är svårt att tekniskt konstruera ett nytt system. Det var det som var bakgrunden till att vi valde samma inkomstprövningsregler som gäller för bostadstillägg för pensionärer när nu änkepensionerna inkomstprövas. Vi vet hur det systemet fungerar, och regeringen ansåg att det var rimligt att använda det när änkepensionerna skulle inkomstprövas. Men nu skall det göras en uppföljning och en utvärdering av hur reglerna slår. Det är en stor förändring, och det är väldigt normalt att man gör så. Regeringen skall titta på de privata pensionsförsäkringarnas ställning som en del av inkomstbegreppet. Men jag vill understryka att inte heller detta är så alldeles enkelt. Det är inte oproblematiskt. I det inkomstbegrepp som används vid prövningen av bostadstillägg och hustrutillägg behandlas allt sparande på samma sätt. Det spelar ingen roll om man sparat på banken, i fonder eller i en privat pensionsförsäkring. En fråga man också måste titta på är vems privata pensionsförsäkring som skall räknas in. Är det mannens, hustruns eller bägges? Det finns en rad frågor som omedelbart dyker upp, och det fordrar naturligtvis en analys av konsekvenserna. Det är inte alldeles enkelt att ändra inkomstbegreppet, utan det finns många saker som man måste ta hänsyn till. Detta skall regeringen nu göra, och återkommer i budgetpropositionen i höst efter det att detta arbete och denna genomgång avslutats.

Fru talman! Marie Engström har ställt två frågor mot bakgrund av försäkringskassorna ökade arbetsbelastning. Först frågar hon vad regeringen avser att göra för att motverka att tiden mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande blir orimligt kort. Vidare frågar hon vad regeringen kommer att vidta för åtgärder för att ge försäkringskassorna bättre möjligheter att utföra de arbetsuppgifter de är ålagda och därmed bättre tillgodose allmänhetens krav på information och service. Med anledning av det ansträngda statsfinansiella läget har regeringen tvingats vidta snabba och genomgripande förändringar på ett antal områden, inte minst i socialförsäkringens regelsystem. Dessa regeländringar kräver ett omfattande förarbete i form av utredningar osv. Vidare måste det parlamentariska arbetet mellan proposition och riksdagsbeslut ges erforderlig tid. För att besparingseffekterna inte skall fördröjas har det därför varit nödvändigt att i vissa fall acceptera en förhållandevis kort tid mellan beslut om indragningar och deras ikraftträdande. Regeringen är medveten om att hastiga regeländringar påverkar försäkringskassornas förutsättningar att planera sin verksamhet. När saneringen av de offentliga finanserna har genomförts bör man kunna utgå från att ändringar i regelsystemet skall kunna ske i en långsammare takt och med en planering och framförhållning som även ger försäkringskassorna längre förberedelsetid. När det i övrigt gäller kassornas arbets och resurssituation, som omvittnat är besvärlig i dagsläget, så hänger den naturligtvis delvis samman med det som jag nyss anfört om den mängd regelförändringar som trätt i kraft på senare tid. Mycket talar för att kassornas situation kommer att förbättras som en följd av att takten i regeländringarna kommer att minska. Jag vill vidare framhålla att regeringen, som ett led i kontrollen av statliga medel, genom en tilldelning av projektbidrag till Riksförsäkringsverket avser att anslå 25 miljoner kronor extra detta år för att bekämpa fusk och missbruk i socialförsäkringssystemet. Dessa medel kan indirekt och på kort sikt mildra de besparingskrav som riktas mot försäkringskassorna. I övrigt är det angeläget att ADB-stödet för socialförsäkringens administration förbättras för att på så sätt skapa en bättre arbetssituation för de anställda och för att medge att arbetet kan effektiviseras. Den effektiviseringspotential som finns i detta avseende är betydande. Vid den hearing som socialförsäkringsutskottet genomförde den 10 april i år betonades detta, inte minst från Riksförsäkringsverkets sida. Här pågår redan ett arbete, och regeringen följer med stort intresse denna process. Regeringen har i proposition 1996/97:63, Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration m.m., föreslagit att formerna ses över för hur socialförsäkringens ADB-verksamhet skall organiseras i syfte att effektivisera verksamheten och att det utreds i vilken utsträckning det är möjligt att konkurrensutsätta den och hur de allmänna försäkringskassorna skall kunna ges ett reellt inflytande. Jag kan vidare nämna att regeringen kommer att pröva möjligheten att en del av de resurser som enligt nyss nämnda proposition föreslås ställas till försäkringskassornas förfoganden för rehabiliterings och samverkansinsatser till någon del kan användas även för att förstärka administrationen. Den frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet, och resultatet kommer att redovisas i höstens budgetproposition. Sammantaget bedömer jag att dessa åtgärder bör leda till att försäkringskassornas arbetssituation kommer att förbättras på ett påtagligt sätt de närmaste åren.
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret på min interpellation. Anledning till att jag tog upp den här frågan i en interpellation till statsrådet Maj-Inger Klingvall är all den oro som jag har fått ta del av. Oron är framför allt förmedlad av de anställda på försäkringskassorna, och då i första hand i Värmland där jag själv har haft de flesta kontakterna. Men jag är övertygad om att det jag har fått höra också gäller mer generellt. Om inte annat fick jag det bekräftat på den utskottsutfrågning som socialförsäkringsutskottet hade förra torsdagen. Försäkringskassorna administrerar en stor och viktig del av vår välfärd. Kassorna har drabbats av besparingar de senaste åren. Det har inneburit att alltfler ärenden skall hanteras av allt färre handläggare. Trots att man nu enligt många har nått smärtgränsen kommer ytterligare handläggande tjänstemän att få gå under 1997. Det är en ekvation som till slut inte kommer att gå ihop. En lång rad förändringar och nya regler påverkar naturligtvis arbetssituationen på kassorna. Under det senaste året har en lång rad förändringar genomförts. Många av dessa var koncentrerade just till årsskiftet. Vad vi måste göra är att ge kassorna rimlig tid för att kunna ta sig an nyheter. Där brister det i dag. När det gäller underhållsstödet fanns det tydligen inte tillräckligt med utrymme för vare sig inlärning av nya arbetsuppgifter eller för utbildning. Det datorstöd som man kanske skulle tycka var en självklarhet fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra. En av de frågor som jag ställde till statsrådet Klingvall handlade om tiden mellan det att vi fattar beslut här i riksdagen och fram till ikraftträdandet. Den tiden är alldeles för kort. Jag tycker inte att Maj Inger Klingvall har tagit detta på tillräckligt stort allvar i svaret. Statsrådet Klingvall tycker att det är nödvändigt att i vissa fall acceptera en förhållandevis kort tid. Anledningen till det skulle vara att det är så bråttom att sanera statens finanser. Nu ökar trycket på kassorna. Det handlar inte bara om regelförändringar. Vi har en annorlunda situation i dag än för bara några år sedan. I takt med att alltfler människor får sämre privatekonomi ökar också oron för de sociala trygghetssystemen. Skall de fungera, hur fungerar de och hjälper de den enskildes ekonomi? Frågorna blir fler, och kontakterna med kassorna blir tätare. I den här situationen blir kravet hårt på att kassorna kan ge korrekt information, ett korrekt bemötande och en korrekt ersättning. Vid socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning förra veckan om socialförsäkringsadministrationen var justitieombudsmannen Jan Pennlöv en av deltagarna. Han pratade bl.a. om det ökade antalet anmälningar som han har fått tagit del av. Han sade så här: Sammanfattningsvis kan man säga att ur ett JO perspektiv förefaller försäkringskassorna ha ett högt och ökande antal handläggningsfel i jämförelse med annan verksamhet. Detta innebär att den enskildes rättssäkerhet har försämrats. Jag tror att det är ganska oundvikligt att konstatera det. Jag skulle vilja att Maj-Inger Klingvall kommenterade det här uttalandet. Jag skulle också vilja fråga Maj-Inger Klingvall vilka åtgärder statsrådet tänker vidta nu när JO har fällt ett så allvarligt uttalande.
Fru talman! Precis som Marie Engström sade, hade utskottet en offentlig utskottsutfrågning den 10 april. Bakgrunden var delvis de rapporter från landets försäkringskassor som vi fått till utskottet. Många av oss i utskottet får även dessa rapporter när vi gör våra besök på kassorna. Jag försöker själv att så snart jag är ute i landet, och det är jag ofta, besöka försäkringskassorna och sätta mig in i deras arbetssituation. På sina håll är det faktiskt en fullständigt orimlig arbetssituation. Vid några tillfällen har också bemötandet av allmänheten diskuterats här i riksdagen. Är det så bra som man har anledning att förvänta sig när man är sjuk och har ekonomiska bekymmer av olika slag? Det är nog tveksamt. Det säger också personalen själva. Det är inte så lätt när man är överlupen av arbete. Alla har vi vår del i att situationen ser ut som den gör. Jag anklagar ingen. Jag konstaterar bara att de många snabba förändringarna har gjort att det har varit svårt att sätta sig in i och få ny kunskap om hur ärendena skall handläggas osv. Ett par frågor som nu fullständigt slukar personalens arbetsförmåga är arbetet med bostadsbidragen och underhållsstöden. Mycket av det arbetet tar bort resurser från de frågor som jag personligen anser vara långt viktigare än penningtransaktioner, nämligen den långsiktiga rehabiliteringen av människor. Den får alltså stå tillbaka för de akuta frågorna. Jag säger som Marie Engström, att det som oroar mig mest är JO:s uppgifter om det ökande antalet besvärsskrivelser och anmälningar om att handläggningstiderna är alldeles för långa. Det finns naturligtvis en viss rättsosäkerhet i detta när människor inte får besked i sina ärenden i tid. Det finns också rapporter om dåligt bemötande på sina håll därför att personalen är stressad. Man orkar helt enkelt inte. Vid utskottsutfrågningen frågade jag, kanske med viss självkritik, om det är så att vi måhända sparar på den lilla del som administrationen ändå är för att betala ut långt mer i den andra änden. Det är ju själva försäkringen som kostar det mesta. Jag tror att det är viktigt att vi tänker på det. Nu säger biträdande socialministern här att formerna ses över. Det är bra. Det är kanske möjligt att vi måste göra vissa omdisponeringar. Frågan är om det är just rehabiliteringen som skall stå för detta. Det är ingen lätt fråga. Ingen av oss har särskilt mycket pengar att disponera. Jag är medveten om det. Men det finns skäl att vi verkligen tänker till nu. Om vi tar för hårt på administrationen och minskar alltför kraftigt på personalen, är jag förvissad om att vi får betala mångdubbelt mer i den andra änden, i själva försäkringen. Det är ju ändå där de stora pengarna finns. Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam lösning på detta. Vi skall fundera vidare i utskottet på vad vi skall säga och göra. Det kommer kanske en framställan till socialförsäkringsministern. Men jag tror att det här är en gemensam angelägenhet för oss att verkligen ta på djupt allvar.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att detta är en mycket viktig debatt. Försäkringskassorna i landet har en oerhört viktig uppgift. De skall administrera de socialförsäkringar och pensioner som vi alla i så hög utsträckning är berörda av. Hur det fungerar har en mycket stor betydelse för alla medborgare i vårt land. När jag lyssnar till både Marie Engström och Gullan Lindblad är det intressant för mig att höra att beskrivningen av situationen överensstämmer väldigt bra med hur jag också upplever läget när jag är ute och besöker försäkringskassorna, även om det ser litet olika ut. Visst är det många som har väldigt många arbetsuppgifter och känner en stor press i sitt arbete. Marie Engström tar återigen upp detta med tiden mellan beslut och verkställighet. Det har i några fall varit väldigt kort tid. Jag tror faktiskt att rekordet nog var beslutet om och verkställigheten av vårdnadsbidraget under den förra regeringens tid. Men även när det gäller andra beslut har tiden varit kort. På den här punkten tycker jag att man kan se att det teknikstöd som finns har en oerhört stor betydelse. Därför finns det med i mitt interpellationssvar. Det finns också med, tycker jag, som en av de kanske viktigaste delarna i detta att kunna effektivisera och att kunna avlasta handläggarna. Två av de stora förändringar som har genomförts under senare tid har gällt bostadsbidraget och underhållsstödet. Vid de besök jag har gjort har det visat sig när jag har talat med kassapersonal att det gick betydligt enklare när det gällde bostadsbidraget. I det fallet hade man nämligen ett mycket modernare teknikstöd. I fråga om underhållsstödet var det besvärligare därför att man fick arbeta med en äldre teknik. Så det tror jag är en av de verkliga knutarna för att underlätta för personalen. Det händer faktiskt en hel del i utvecklingen av teknikstöd. Någonting som är på gång är utvecklingen av servicetelefoni. Det tror jag också kan vara en viktig avlastning. Kvalificerade och kompetenta handläggare gör naturligtvis sitt bästa arbete direkt i kontakt med människor som besöker försäkringskassorna. Därför är allt som kan avlasta och förenkla förfrågningar och uppgiftsinlämning oerhört viktigt, tror jag, i utvecklingen av arbetet. Så till ytterligare en viktig sak. Ni har båda varit inne på rättssäkerheten och frågan om hur vi kan förkorta handläggningstider och helt enkelt ge allmänheten en bättre service. Jag tror att det förslag som jag har lagt fram, det förslag om samverkan som regeringen har lagt fram, kan ha stor betydelse. Utvecklad samverkan kan leda till mer av gemensamma mål och mer av gemensam handläggning. Det kan leda till att man verkligen kan ge den enskilde god hjälp och förkorta handläggningstiderna. Det tror jag också är en viktig del i utvecklingen av arbetet på landets försäkringskassor. Alltså: teknikstöd, servicetelefoni och andra tekniska hjälpmedel, men också ett utvecklat arbetssätt och en utvecklad samverkan.
Herr talman! Jag frågade Maj-Inger Klingvall om JO:s uttalande. Jag tycker att det svar jag fick inte avspeglade någon större oro hos statsrådet. Jag tycker att man måste ta det JO har sagt i den här frågan med litet större allvar än vad statsrådet gör. Bakgrunden till vad JO sade var en jämförelse han gjorde mellan ett år i början av 90-talet och tidsperioden den 1 juli 1995-den 30 juni 1996. Det visade sig att antalet anmälningar som avser socialförsäkring har ökat med 150 % mellan de båda jämförelseperioderna. Andra anmälningar som faller under JO:s område har ökat med 25 %. Det är alltså en avsevärd skillnad. Det är det som är alarmerande. Statsrådet har pratat om teknikstöd och annat för att avlasta och förenkla. Det är naturligtvis bra. Men jag tror att det också behövs mer resurser till försäkringskassorna, och det ganska snart, så att inte läget ytterligare förvärras. Jag ställde också frågor kring det i min interpellation. Jag fick då svaret att statsrådet kan tänka sig att använda resurser som egentligen är avsedda för rehabilitering för att förstärka administrationen. Hur det egentligen blir med den saken skulle vi få reda på till höstbudgeten. Jag är litet förvånad över att man vill ta pengar från rehabilitering, som ändå är en väldigt nödvändig åtgärd. Strax före jul införde vi ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension. I och med det beslutet ställdes det också än högre krav på just rehabiliteringsåtgärder. Från Vänsterpartiets sida var vi kritiska till att de här strängare kriterierna infördes. Det var vi bl.a. på grund av att man samtidigt gjorde besparingar på rehabiliteringarna och att man absolut inte anvisade några nya pengar. Att rehabilitera människor så att de kommer tillbaka till ett arbete måste vara det centrala i kassornas verksamhet. Vi vill inte att människor skall hamna utanför våra trygghetssystem. Vid utskottsutfrågningen antyddes också att risken är stor för att arbetet och planeringen med rehabiliteringsåtgärder redan nu får stå tillbaka, därför att resurserna måste gå till den höga arbetsbelastning man i dag har på kassorna. Vi från Vänsterpartiet, liksom andra parter, har här i kammaren många gånger efterlyst fler konsekvensanalyser. Besluten fattas snabbt, utan att nödvändiga analyser finns i bakgrunden. Effekterna uppdagas när besluten väl trätt i kraft och bekymren och de oanade konsekvenserna börjar bli märkbara. Vi har sett det när det gäller bostadsbidrag, underhållsstöd, änkepension - osv. kanske man skall säga. Detta ställer till merarbete på kassorna. Det får i vissa fall helt oacceptab la konsekvenser för dem som drabbas. Ibland slutar det med att det inte alls blir de besparingar som man hade trott. Det har vi också sett exempel på. Kommer regeringen att dra lärdom av detta, och kommer vi i fortsättningen att få mer analyser i våra underlag innan vi går till beslut?

Herr talman! Jag skall naturligtvis ta del av JO:s uttalande. Jag förbigick den konkreta frågan i mitt första inlägg. Men det skall jag naturligtvis göra. Huvudinslaget i Marie Engströms inlägg handlade om hur vi skall klara en bättre rehabilitering och ett bättre omhändertagande av människor som verkligen behöver stöd, som kanske har en rad sammansatta problem av olika slag. Men det är inte så att vi tar pengar från rehabiliteringsinsatser och använder till administration. Vad vi gör är att lägga samman en rad anslag som finns på rehabiliteringsområdet. Utgångspunkten är att vi skall ha en friare användning av medlen. Det är naturligtvis därför att vi vill uppnå de viktiga mål som handlar om att människor snabbare skall kunna få rehabilitering och inte skall behöva gå och vänta. Vi skall helt enkelt bli effektivare gentemot den enskilde. Det är skälet till att vi har en påse med pengar. Frågan om hur det exakt skall se ut och hur medlen skall användas kommer nu att beredas vidare inför budgetpropositionen. Självfallet är ansatsen att människor inte skall hamna mellan två stolar. De skall inte hamna mellan myndigheters ansvarsområden. Det skall finnas en samverkan som utgör ett nät där människor fastnar och får rätt till hjälp. Till grund för förslaget om samverkan ligger förstås våra erfarenheter av den försöksverksamhet som har pågått och som pågår i Sverige. Där kan vi direkt se vinsterna av en ökad samverkan för den enskilde, men också för våra gemensamma resurser.
Herr talman! Jag tänkte att jag skulle använda den tid jag har kvar i debatten med att läsa upp några rader ur ett brev som Maj-Inger Klingvall har fått från ordföranden för landets försäkringskassor runt om landet. Jag tror att även socialdemokratiska riksdagsledamöter har skrivit under. Uppgifterna är från Dagens Nyheter den 25 mars. Det står: Nu behövs kraftfulla åtgärder - till gagn för medborgarna och för de anställda på försäkringskassorna. På ett annat ställe står det: Människor i kris vänder sig till anställda som själva lever under uppsägningshot och som upplever sig inte räcka till. Det betyder alltså att det finns en stor opinion och många människor som tycker att det är viktigt att vi snabbt gör någonting i den här frågan. Det tycker jag också. Jag vill än en gång poängtera att det faktum att vi anser att det är tvunget att tiden mellan det att beslut fattas och reglerna träder i kraft skall vara kort på grund av att det är så bråttom att stagnera statens finanser inte stämmer med rättssäkerhet. Det är precis det JO har påpekat i sitt uttalande.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Marie Engström och jag har samma ambition när det gäller att förbättra villkoren för landets försäkringskassor. Det är oerhört viktigt att försäkringskassorna fungerar på bästa sätt.

Herr talman! Holger Gustafsson har frågat mig om jag är beredd att föreslå regeringen lönsamhetshöjande åtgärder för att likställa svenska bönders produktionsvillkor med övriga bönders inom EU. Han har också frågat vilka åtgärder jag i så fall prioriterar och när dessa bör vidtas. Jag vill inledningsvis beklaga att Holger Gustafsson inte tagit sig tid att ta del av de uttalanden som regeringen gjort i de frågor han nu tar upp. Jag tänker i första hand på regeringsförklaringen och de utredningsdirektiv som den nuvarande regeringen beslutat om vad gäller livsmedelssektorns situation. Jag är också förvånad över den felaktiga bakgrundsbeskrivning som Holger Gustafsson lämnar rörande EG:s miljöersättningsprogram. För att något rätta till de missförstånd som frågan kan ge upphov till bör därför sakförhållandena redas ut. Vid Sveriges inträde i EU fastställdes en årlig ram för det belopp som Sverige skulle kunna erhålla inom ramen för EG-budgeten till ett miljöersättningsprogram för jordbruket. Den årliga ramen uppgick till maximalt ca 1 400 miljoner kronor. Utnyttjandet av medel från denna ram förutsätter att ett minst lika stort belopp ställs till förfogande på den svenska statsbudgeten. Dessutom skall ett miljöprogram enligt EG:s förordning upprättas och sedan godkännas av kommissionen. Det är alltså inte fråga om att bara rekvirera pengar från EG-budgeten. miljoner kronor i miljöersättningar. Vid ett fullt utnyttjande av ramen skulle sammanlagt 2 800 miljoner kronor kunna disponeras för miljöprogrammen i jordbruket. Det är skillnaden mellan dessa två belopp som föranleder Holger Gustafson att påstå att vi pressar det svenska jordbruket i konkurrensen med varje annat EU-land med ett belopp motsvarande 700 miljoner kronor. Att detta inte är korrekt framgår av att t.ex. det danska miljöprogrammet inte uppgår till mer än omkring 150 miljoner kronor: 7 % av det svenska programmet. Holger Gustafsson försöker göra gällande att svenskt jordbruk skulle vara särskilt missgynnat på grund av de miljöavgifter, dieselskatter m.m. som vi tillämpar i Sverige. Jag menar att en sådan jämförelse haltar om vi inte beaktar samtliga förhållanden som är relevanta. För att bara nämna ett ytterligare exempel har man i Danmark en förhållandevis hög skatt på jordbruksfastigheter. Regeringen är således av den uppfattningen att ett ställningstagande till behovet av åtgärder skall föregås av en analys av de faktiska förhållandena. Regeringen har därför lämnat en särskild utredare i uppdrag att bl.a. klarlägga vilka åtgärder som behövs för att svenskt lantbruk skall ha jämbördiga villkor med omvärlden. Detta skall ske inom ramen för en utredning om livsmedelssektorns omställning och expansion. Utredningen väntas lämna sitt slutbetänkande i september 1997. Utredaren, landshövdingen Gunnar Björk, har i enlighet med sina direktiv redan lämnat förslag till finansiering för åren 1998 och 1999 av den höjda ambitionsnivån för miljöprogrammet till jordbruket som beslutats för år 1997. Härutöver har utredaren redovisat sin syn på möjligheten för Sverige att finansiera den med EU framförhandlade ramen för miljöersättningar fullt ut. I vårpropositionen har regeringen också lämnat förslag till riksdagen om ett fullt utnyttjande av miljöramen.
Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att ministern väljer konfrontation i svaret i stället för en analys och ett konstruktivt samtal kring en viktig fråga. Visst, fru minister, anfall kan vara bästa försvar för att vinna en debattrunda där de egna argumenten är tunna. Men problemet är att det inte löser böndernas lönsamhetsproblem, t.ex. i Skaraborg, i Skåne, i Östergötland eller än mindre i jordbruksområden med lägre produktivitet än på slätten. Jordbruksministern påstår på första sidan i svaret att jag skulle vara dåligt påläst på regeringsförklaringen och de aktuella utredningsdirektiven samt att jag ger en felaktig bakgrundsbeskrivning. Sedan påstår man sig reda ut missförstånden. Då kommer regeringen fram till att det återstår 700 miljoner kronor som kan hämtas hem från EU, medan jag, för att inte göra försyndelserna alltför stora, redovisar 650 miljoner kronor. Det skiljer inte så jättemycket. I svaret framgår att regeringens utredare redan nu har gett sin syn på möjligheten att finansiera den svenska delen av miljöersättningarna. Till sist framgår det att regeringen i vårpropositionen föreslår att EU-pengarna skall utnyttjas fullt. Det är precis vad jag begär i min interpellation Herr talman! Jag bjuder gärna jordbruksministern på att tömma ut en obefogad kritik över min interpellation mot att jag får känna glädjen över att ha bidragit till att regeringen har vaknat på det här viktiga området. Huvudsaken är att vi kan förbättra konkurrenssituationen för alla dem som arbetar inom svenskt jordbruk. Herr talman! Jag har arbetat i ledande ekonomiska befattningar inom lantbrukskooperationen, och mycket nära primärproduktionen i över 15 år. Jag följer lönsamhetsstatistiken inom såväl LRF som inom det oberoende Hushållningssällskapet och också EU:s Eurostat. Faktum är, fru jordbruksminister, att animalieproduktionen, dvs. produktionen av mjölk och kött, i dag har en lönsamhetssituation som i alltför många företag inte tillåter investeringar i nya anläggningar. Problemet är att inte socialdemokraterna, och inte heller regeringen, vill inse detta. Att göra en jämförelse med Danmark är inte korrekt. Möjligen kan Skåne jämföras med Danmark i någon mån. Sverige har ett mer kostnadskrävande klimat. Bl.a. därför fick vi en högre ekonomisk kompensation från EU. Det borde vara självklart att denna skall användas för att kompensera och skapa bättre konkurrensneutralitet mellan Sverige och EU. Sverige ställer högre krav på miljö och hygien än EU. Detta är bra, men det kostar för bonden. Då kan man inte samtidigt strypa bonden ekonomiskt. Sverige ställer höga krav på luft och markmiljö genom att med skatter och avgifter minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det är också bra. Men dessa medel bör gå tillbaka till bondens allmänna lönsamhet om konkurrensneutralitet skall råda. Tillsammans med dieselskatterna beräknas dessa kostnader uppgå till 1 500 miljoner kronor per år. Herr talman! Jag är glad att regeringen äntligen förstår att ta hem miljöersättningen. Men jag vill fråga jordbruksministern om hon inte ser fler områden där svenska bönders konkurrensneutralitet bör förbättras jämfört med EU:s. Tack.
Herr talman! Holger Gustafsson tar upp en mycket angelägen fråga. Jag vill först, som också Holger Gustafsson gjorde, positivt konstatera att det är bra att miljöersättningarna nu utnyttas fullt ut. Det är ett gammalt krav från bl.a. vår sida. Jordbruksministern har tidigare kritiserat oss för just detta ställningstagande, men vi är nu överens på den här punkten. Jag tycker att jordbruksministern i sitt svar borde ha givit besked om huruvida hon anser att våra svenska bönder är i en besvärlig konkurrenssituation. Lönsamheten inom viktiga delar av jordbruket är ju låg, och det är därför angeläget att ansvarig minister är beredd att lämna sin syn på denna fråga. Jag undrar därför: Anser jordbruksministern att viktiga delar av primärproduktionen befinner sig i en besvärlig lönsamhetssituation? Jag tycker vidare att det var ett intressant besked att utredare nu till regeringen har lämnat synpunkter på hur man skall finansiera den svenska delen av EU insatserna. Jag tycker att det skulle vara intressant om jordbruksministern för oss i den här debatten litet grand kunde redovisa innehållet i det besked som utredaren har givit. Jag vet nämligen att det inom regeringen har cirkulerat tankar om att detta skulle finansieras inom jordbrukssektorn. En sådan finansiering är ju ganska ointressant, eftersom den skulle innebära att jordbruket självt skulle få betala de ersättningar som man skall ha för utfört arbete - i varje fall till 50 %, eftersom EU bidrar med de andra 50 procentenheterna. Hur är det med detta? Det är ju inte enbart EU-ersättningarna som är intressanta i lönsamhetsresonemanget, utan de inhemska pålagorna på näringen är faktiskt ännu viktigare. Till dessa hör dieselskatten och avgifterna på bekämpningsmedel, handelsgödsel och liknande. Jag skulle vilja fråga hur jordbruksministern ser på det faktum att de inhemska kostnaderna är en viktig konkurrensnackdel för de svenska bönderna. Det rör sig om en konkurrensnackdel om ungefär 1 miljard kronor eller en fjärdedel av hela den slutliga nettoavkastningen för näringen. Det är inte litet pengar i förhållande till nettoavkastningen. Jag vill fråga om ministern är beredd att också medverka till att dessa snedvridande konkurrenseffekter neutraliseras genom att man sänker de skatter och avgifter som belastar jordbruket. Det ställs dessutom miljökrav på näringen, bl.a. att djurfodret skall vara fritt från antibiotika. Vi är överens om dessa typer av krav, och det är viktigt att vi slår vakt om dem. Vi skall generellt inte ha antibiotika i djurfoder, och vi skall ha stränga krav på djurskyddet. Men detta belastar också näringen. Det är därför angeläget att vi på näringen inte lägger andra bördor, som inte är starkt motiverade utifrån djurhälsokrav och av folkhälsoskäl. Ministern säger att man i Danmark inte alls får lika mycket i miljöersättning som i Sverige, och det är riktigt. Det beror dock helt enkelt på att Danmark inte har lika mycket mark som klassificeras som miljövärdefull. Däremot får Danmark proportionellt betydligt mera i arealersättningar, eftersom man där har en helt annan spannmålsproduktion. Man kan alltså inte göra den formen av jämförelser. Det intressanta är vad näringen har kommit fram till, och det svenska jordbruket har en konkurrensnackdel om ungefär 1 miljard kronor i inhemska kostnader.
Herr talman! Låt mig först säga till Holger Gustafsson att jag unnar honom att känna glädje över att ha bidragit till att jordbruket nu kan få del av den totala miljöramen. Men jag tycker faktiskt också att han borde känna sorg över att ha bidragit till att det dröjt ända tills nu innan det har blivit möjligt för regeringen att i proposition föreslå att vi skall utnyttja hela miljöramen. Holger Gustafsson tillhör nämligen ett av de partier som ingick i den tidigare regeringen. Även om de inte orsakade den ekonomiska kris som vårt land har genomgått förvärrade de den definitivt. Vi har tvingats reda ut den svåra kris som vårt land har genomgått och som har drabbat många människor, även - men inte enbart - bönder. Vi har faktiskt också lyckats med detta, och det är skälet till att vi redan i budgeten för 1997 kunde föreslå ett utökat miljöprogram om sammanlagt 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor från EU-budgeten. Det är också skälet till att vi nu i diskussionerna inför 1998 års budget kan föreslå en ytterligare utökning med 700 miljoner kronor, så att den totala ramen är utnyttjad. Men vi gör det inte därför att vi, som Holger Gustafsson i sin interpellation litet lättvindigt tycker, menar att statens utgifter kan vara självfinansierande. Med statens budget är det faktiskt inte så, Holger Gustafsson, som med de fem bröd och två fiskar som Jesus en gång delade ut, att den räcker till hur många som helst. Budgeten är begränsad. Man måste prioritera, och först när man har inkomster som täcker utgifterna kan man dra på sig nya utgifter. Det är skälet till att vi först nu gör den här satsningen. Men vi gör den därför att vi har en tilltro till det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsproduktionen. Vi gör den vidare för att visa att regeringen när den säger att detta är en framtidsnäring också är beredd att ge den sitt politiska stöd. Men jag undrar ibland när jag hör Holger Gustafsson och även Göte Jonsson om ni har någon tilltro till det svenska jordbruket. Jag tror inte att vårt jordbruk är betjänt av den ständigt ömkande och medlidsamma ton och argumentation som dessa båda herrar och ett antal andra debattörer består jordbruket med. Jag tror att det är en hjälp som snarare stjälper än hjälper det svenska jordbruket. Vi har en tilltro till dess möjligheter, och det är därför som vi gör den här satsningen. Det är vidare så - och det vill jag säga till båda debattörerna här - att vi ser över det svenska jordbrukets konkurrensvillkor i övrigt med avseende på skatter och avgifter och med avseende på utvecklingen när det gäller intäkterna. Men det är naturligtvis ingen slump att Holger Gustafsson väljer just 1989/90 som ett jämförelseår när han ser på 1996. Hade han t.ex. valt 1994 hade han kunnat konstatera att driftsöverskottet ökat med 75 %. Vid en prognos för en normal spannmålsskörd för innevarande år skulle fortfarande i jämförelse med 1994 driftsöverskottet ha ökat med 110 %. Med statistik kan man alltså säga många olika saker beroende på hur man väljer utgångspunkter. Självfallet skall vi se över det svenska jordbrukets konkurrensvillkor. Det är vad Gunnar Björk har i uppgift att göra. Men han har, till skillnad från Holger Gustafsson och Göte Jonsson, också i uppgift att se på vilka pålagor och utgifter som jordbruket har i andra länder. Om vi skall ha hela situationen klar för oss kan vi inte bara se på de avgifter och skatter som belastar vårt jordbruk och som man framhåller som negativa. Vi måste faktiskt också se på de fördelar som man i Sverige men som man inte har i andra länder. När vi har den helhetsbilden klar för oss skall vi fortsätta diskussionen om eventuella ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jordbruksministern väljer budgetsvängen och tar budgetunderskottet till sin hjälp här, och jag har stor förståelse för sådana argument. Det har dock gjorts väldigt stora och ingående samhällsutredningar som visar att man gott och väl hade fått tillbaka de 50 % som den svenska regeringen behöver skjuta till, om man hade velat göra detta. Det är väl det som man nu inser. Om regeringen inte hade insett det, tror jag inte att regeringen hade tagit hem pengarna nu heller. Herr talman! Den svenska regeringen driver med all kraft kraven inom WTO på ytterligare sänkta tullar för jordbruksprodukter i världshandeln, vilket också minskar lönsamhetsmarginalerna inom hela EU. För drygt en vecka sedan var jordbruksministern i Bryssel och krävde sänkta arealstöd för jordbruksproduktionen inom EU. Också detta minskar jordbrukets lönsamhetsmarginaler. Jag vill fråga: Inser regeringen att detta leder till att familjejordbruken här i Sverige för att klara ekonomin kommer att övergå till stordrift, kanske på samma sätt som de amerikanska farmarna gjort? Inser regeringen att dålig lönsamhet i Sverige leder till att den produktion som i dag sker i skogs och mellanbygder och där håller landskapet öppet kommer att flytta ut till de bördiga slätterna för att klara lönsamheten? Herr talman! Om regeringen fortsätter att försämra lönsamheten för svenskt jordbruk, kommer detta att leda till mindre av svenska livsmedel och till ökad import från övriga medlemsländer inom EU. Detta leder till minskad sysselsättning i Sverige. Är det ett önskvärt mål? Herr talman! Det är dags, enligt min uppfattning, att göra en helhetsbedömning där alla samhällets krav vägs in, dvs. konsumentens krav på låga priser, tillgången på svenskproducerade livsmedel, värdet på öppna landskap och sysselsättningen i lantbruket. Det är mot denna bakgrund som jag än en gång vill rikta frågan till jordbruksministern: Är jordbruksministern beredd att föreslå regeringen ytterligare lönsamhetshöjande åtgärder för att likställa böndernas produktionsvillkor med övriga bönders inom EU?
Herr talman! Det är faktiskt patetisk att höra i varje ministers inledningsanförande när vi talar om olika politiska frågor att det är den borgerliga regeringens fel. Jordbruksministern vet ju lika väl som alla andra ministrar att det är de ekonomiska kullerbyttorna på 1980-talet som förorsakade 1990-talets problem. En osanning blir inte sannare för att man upprepar den. Jag tycker att jordbruksministern borde hålla sig för god för detta i en sådan här diskussion. Jag ställde en rad frågor till jordbruksministern, bl.a. beträffande finansieringen och Gunnar Björks till regeringen överlämnade rapport på den här punkten. Det vore intressant att höra om det är så att man skall internfinansiera delar av de ersättningar som nu går till jordbruket. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga, eftersom det inte är bara de nuvarande ekonomiska eller politiska kostnaderna som belastar jordbruket, utan också de framtida. I den budgetproposition som har avlämnats ligger bl.a. en höjning av elskatten. Jag förutsätter att ministern som ansvarig för en ansträngd näring innan en proposition läggs fram har räknat ut hur mycket den ökade elskatten kommer att drabba näringen totalt sett. El och dieselskatten är i dag de största politiskt betingade kostnaderna för näringen, och det skulle vara intressant att höra om ministern för det första har räknat fram hur mycket den ökade elskatten drabbar näringen, och för det andra om ministern anser att man kan fortsätta lägga nya kostnader på näringen. Jag vill också återigen peka på de internationella jämförelserna. Det faktum att svenskt jordbruk har en politiskt betingad konkurrensnackdel på ungefär en miljard är baserat på en internationell jämförelse där man har räknat med både för och nackdelar i andra länder. Det är framför allt Danmark, som är den största konkurrenten till svensk jordbruksproduktion, som har varit den så att säga vägledande nationen i den jämförelsen.
Herr talman! Holger Gustafsson säger att jag väljer att ta budgetsvängen. Ja, en regering måste och bör faktiskt ta budgetsvängen, Holger Gustafsson. Det är ju synd att inte Holger Gustafsson och kristdemokraterna insåg det så länge de själva satt i regeringen. Jag sade inte att det var den borgerliga regeringen som orsakade den ekonomiska krisen, men jag sade att den förvärrade den. Det menade jag faktiskt, och jag tror att varje seriös analytiker av de gångna åren kan hålla med mig om det. Jag tycker också att det är litet märkligt att Holger Gustafsson tycks föreställa sig att den enda aktör som kan påverka jordbrukets framtid är regeringen. Nu är det inte så, utan näringen själv har en mycket stor betydelse. När det gäller att förklara för konsumenter vad som är kvaliteten i den svenska produktionen och varför man som konsument bör välja just de svenska produkterna måste det faktiskt vara näringen själv, i primärproduktionen och i förädlingsleden, som tar det ansvaret. Så går det till i andra branscher. Det är inte regeringen i första hand som är ute och talar om för konsumenter vilka kläder, vilka bilar, vilka hus och vilken mat de skall köpa. Det är ett spel mellan marknadens aktörer, Holger Gustafsson. Och det är viktigt att den svenska jordbruksnäringen förstår det och att den förstår att ta ansvar för sin uppgift att möta konsumenterna och på ett positivt sätt förklara fördelarna med de svenska produkterna. Jag är övertygad om att näringen kommer att klara av den uppgiften, även om det inledningsvis är svårt att göra det, efter att den i många decennier har varit en genomreglerad verksamhet där just detta spel på marknaden inte har haft någon större roll att spela. Det globala perspektivet, utvecklingen av handeln med livsmedel och förändringen av EU:s jordbrukspolitik är mycket viktiga frågor som jag gärna återkommer till i en omfattande diskussion. De förtjänar faktiskt mer utrymme än några futtiga minuter av denna interpellationsdebatt. Men låt mig säga att jag är fullständigt övertygad om att varken Europas bönder eller Europas konsumenter, eller för den del bönder eller konsumenter i andra delar av världen, är betjänta av den typ av jordbrukspolitik som vi nu befinner oss i, som innebär att man med kvoter, bidragsrätter och olika typer av administrativa regleringar försöker bestämma hur denna sektor skall se ut. Det låser in och hämmar en konstruktiv utveckling. Det småskaliga jordbruk vi vill bevara i skogs och mellanbygder får vi även fortsättningsvis ta ett politiskt ansvar för, men inte genom den typ av jordbrukspolitik som vi i dag bedriver, utan på ett annat sätt som mera lägger betydelsen vid de regionala aspekterna och vid en god miljöanpassning. Men låt oss återkomma till den diskussionen. Sedan tycker jag också att det är litet märkligt och patetiskt - det var ju ett ord som användes här - att de båda debattörerna hela tiden försöker upprätthålla den här föreställningen om att det skulle vara den socialdemokratiska regeringen som är den största skurken och det största hindret för den svenska jordbruksnäringen. Jag tror faktiskt inte att ens företrädarna för näringen eller aktörerna inom branschen delar den uppfattningen.

Men låt oss avvakta utredningens resultat. Jag är inte så säker på att utredningens resultat kommer att bli exakt det som mina meddebattörer nu förutser, utan jag tror att vi kommer att få en mer nyanserad bild av det svenska jordbrukets problem men också möjligheter i jämförelse med andra delar av Europa.
Herr talman! Jag är glad om vi kan få en än mer nyanserad bild av svenskt jordbruk och dess villkor. Beträffande att bönderna inte skulle vara beroende av staten och samhället tycker jag att det är synd att jag skall behöva påpeka för jordbruksministern att detta är en reglerad näring och att bönderna därför är beroende. Jordbruksministern säger också att man har anslagit 600 miljoner kronor, vallersättning m.m. Men man ligger ju hela tiden ett steg efter. Man kan knappast tycka att det är någon framåtanda för jordbruket att bygga på. Jag har en liten partsinlaga här som jag fick med posten i dag, som också har gått till regeringen och förmodligen når jordbruksministern så småningom, från Scan, som har haft en föreningsstämma. Man säger att Scan Farmek som ägare nu satsar 330 miljoner kronor för att gå ut i Europa och skapa nya marknader. Men en förutsättning för detta är att primärproduktionen får det stöd i Sverige som behövs och som man i andra länder har. Då lovar man att kunna lyckas med detta projekt. Man pekar också på att köttpriserna i Sverige i dag håller samma nivå som för tio år sedan. Vilken bransch gör detta? Slutligen har man med en uppmaning: Om den svenska regeringen ställer upp för primärproduktionen lovar man att skapa nya marknader och nya arbetstillfällen. Detta är en partsinlaga - ta det inte för något annat - men jag tycker ändå att det är värt att peka på att man skall vara medveten om detta. Herr talman! Vid flera tillfällen har jordbruksministern i olika anföranden sagt att svenskt jordbruk är en framtidsnäring. Mot bakgrund av den lönsamhet och konkurrenssituation som råder i relation till EU vill jag fråga ministern vad hon egentligen menar med detta. Det är självklart att det kommer att finnas bönder i Sverige också i framtiden, även med en socialdemokratisk regering - det är jag övertygad om. Men vad döljer sig bakom den här visionen egentligen? Är det bara ord? Bygger den på ett ökat importtryck vars yttersta mål är så låga konsumentpriser i butik som möjligt? Bygger den på en kraftfull strukturrationalisering som kommer att medföra att landsbygden kommer att se helt annorlunda ut för att klara lönsamheten? Och slutligen: Kommer regeringen, för att kunna vara föregångare inom EU mot målet, ett avreglerat jordbruk, att använda svenska bönder som ett exempel för att gå före och visa vägen för ett avreglerat jordbruk? Är det det experimentet som jordbruksministern menar är svenska bönders framtid?

Herr talman! Holger Gustafsson frågar mig vad som menas med en framtidsnäring. Det är uppenbart att han själv inte har förstått vad som menas med en framtidsnäring. En framtidsnäring för mig är en näring som är full av tillförsikt och tilltro till sin egen förmåga, som inser sin egen betydelse och sina egna möjligheter. Självfallet förtjänar det svenska jordbruket ur ett politiskt perspektiv att kallas för en framtidsnäring. Självfallet skall denna framtidsnäring ha ett politiskt stöd. Jag förstår inte, Holger Gustafsson, hur man kan fråga om regeringen ställer upp. Jag har ju nyligen redogjort för vad som har hänt bara under de allra senaste åren. Jag har redogjort för att 600 miljoner kronor för ytterligare miljöersättningsprogram tillförs under detta år. Ett investeringsstöd på mer än 100 miljoner kronor införs under detta år. Ett ytterligare miljöersättningsprogram på 700 miljoner kronor tillförs under 1998. En utredning som skall se över näringens konkurrensvillkor i övrigt pågår. Jag måste säga att jag tycker att frågan är obefogad. Svaret är alldeles uppenbart. Självfallet ställer regeringen upp. Även om inte Holger Gustafsson har förstått detta tror jag faktiskt att Sveriges bönder har förstått det. Jag är fullständigt övertygad om att vi tillsammans skall kunna bekräfta att Sveriges jordbruk är en framtidsnäring. Låt mig också avslutningsvis svara på en fråga jag inte svarade på förut. Dessa satsningar görs inom ramen för de i budgeten anvisade satsningarna på småföretagsamhet och på bättre miljöanpassning och ekologisk hållbarhet. Förslaget om en fastighetsskatt är alltså inte aktuellt i detta sammanhang.

Herr talman! Godmorgon! Carl Erik Hedlund har fråga migt om jag inför riksdagen avser att redovisa vilka standarder som utgör grund för anklagelse om skattefusk och om jag vill initiera en utredning om skydd av medborgarnas och företagens förhållande till skattemyndigheten. Mot bakgrund av det i medier uppmärksammade fall av skönstaxering som Carl Erik Hedlund nämnt i sin interpellation vill jag först säga att jag inte kan uttala mig om enskilda fall, men att reglerna om skönstaxering, i princip oförändrade, har funnits åtminstone sedan införandet av 1956 års taxeringslag och att de, enligt den information jag har, i huvudsak fungerat väl. Skönstaxering kan ske om skatten, eller underlaget för att ta ut skatten, inte kan beräknas tillförlitligt på grund av att den skattskyldige inte lämnat självdeklaration. Skönstaxering kan också ske när självdeklaration visserligen lämnats men den, eller underlaget för den, har sådana brister att den inte kan läggas till grund för ett taxeringsbeslut. Bestämmelserna innebär att skatt eller underlag för att ta ut skatt uppskattas till belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som kommit fram i ärendet. Det övergripande syftet med skönstaxeringsinstitutet är att uppnå en rättvis och likformig beskattning. Skattemyndigheten kan inte underlåta att fatta beskattningsbeslut i de fall något underlag inte finns eller underlaget är bristfälligt. Det är givetvis inte alltid lätt för myndigheten, t.ex. när det är fråga om grava brister i underlaget, att komma fram till en materiellt riktig beskattning. Om det finns brister i en företagares bokföring kan skattemyndigheten bedöma om den uppgivna omsättningen är rimlig eller inte med hänsyn till förbrukningen av material och råvaror. Råvaruförbrukningen är emellertid bara en av flera omständigheter som kan utgöra underlag för beslutet vid en skönstaxering för att komma fram till en materiellt riktig beskattning. Förutom de rättssäkerhetsgarantier som ligger i att skattemyndigheten skall göra en objektiv och allsidig utredning, har den skattskyldige också rätt att överklaga skönstaxeringen till domstol. Så till frågan om jag vill initiera en utredning om skydd av medborgarnas och företagens förhållande till skattemyndigheten. En översyn av förhållandet mellan den skattskyldige och skattemyndigheten har nyligen gjorts av 1995 års skatteflyktskommitté. Skatteflyktskommittén har haft i uppdrag att inom ramen för rimliga rättssäkerhetsgarantier föreslå ändringar för att effektivisera skattekontrollen. Regeringen avser att senare i vår på grundval av kommitténs betänkande om översyn av revisionsreglerna återkomma till riksdagen med förslag till nödvändiga ändringar av reglerna för skattekontrollen utan att rättssäkerheten eftersätts. Mot denna bakgrund finns inte skäl att nu tillsätta någon utredning av det slag som Carl Erik Hedlund efterfrågar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag framhåller i min interpellation att jag inte vill diskutera det enskilda fallet utan mer principiellt och övergripande hur förhållandet mellan skattemyndigheten och medborgarna utvecklas. Det aktuella fallet med pizzabagaren i Fagersta kan tjänstgöra som ett exempel. Statsrådet framhåller att systemet med skönstaxeringar är gammalt. Jag inser fuller väl att vi måste ha ett system som gör det möjligt att påföra både företag och medborgare skatt om de inte har lämnat någon självdeklaration. I sådana fall har den skattskyldige till stor grad bara sig själv att skylla och får finna sig i att hans trovärdighet försämras och att han lätt kommer i underläge. Denna situation skall naturligtvis inte utnyttjas av skattemyndigheten, utan myndigheten skall - precis som statsrådet sade - uppträda så objektivt som det någonsin är möjligt. Men skönstaxering kan även användas när skattemyndigheten underkänner den skattskyldiges underlag och på basis av detta taxera denne för ett högre belopp. Här blir det betydligt mer svårbedömd materia. Har verkligen skattemyndigheten sådan kunskap och erfarenhet att den med säkerhet kan fastställa att den skattskyldiges uppgifter - som är lämnade på heder och samvete - är felaktiga? Jag ställde den frågan i min interpellation, och jag tycker inte att jag riktigt har fått svar på den. Jag hävdar att en central, grundläggande rättssäkerhetsaspekt är kravet att rättstillämpningen inte får vara godtycklig. Rättstillämpningen blir annars inte förutsebar. Det är då stor risk att även skattelagstiftningen tappar sin legitimitet. Speciellt viktigt är detta när det gäller statens förhållande till enskilda personer. Rättssäkerheten i skattefrågor är speciellt viktig beroende också på den organisation som skattemyndigheten har. Vid skatterevision är det samma människor som gör utredningar som fattar taxeringsbesluten. Det förekommer alltså ingen extern prövning av de beslut skattenämnden fattar. Detta är enligt mitt förmenande felaktigt. Det borde finnas en oberoende instans som först prövar om utredningen verkligen håller måttet på objektivitet och beviskvalitet. Tillämpningen av vissa nyckeltal för branscher kan verka exakta. Men även om de antar någon form av medelvärde, kan de vara helt irrelevanta i ett enskilt fall. Eftersom just förutsebarheten är ett fundamentalt rättssäkerhetsbegrepp, anser jag att de standards som skattemyndigheterna använder sig av skall vara offentliga. Fagersta lika stor som den i Simrishamn? Jag upprepar min fråga från interpellationen: Har statsrådet för avsikt att presentera efter vilka normer som skattemyndigheterna tillämpar bestämmelserna angående skönstaxering?
Herr talman! Det är självklart upp till varje pizzabagare att själv bestämma hur han vill utforma sina pizzor. I denna typ av diskussion skall man vara klar över att skattemyndigheten har naturligtvis ingen uppfattning om storleken på pizzan. Nu kan vi naturligtvis inte diskutera det konkreta fallet. Men denna diskussion gäller skattemyndighetens möjligheter att fastställa en korrekt taxering. I det fall myndigheten bedömer att underlaget är bristfälligt och finner faktorer som tyder på att verksamheten kanske har större omfattning än vad som framgår i underlaget, måste myndigheten ha möjlighet att tillgripa skönstaxering. Det är inte samma personer som bestämmer taxeringen och som gör revisionen. I den meningen är det nämnden som fastställer taxeringen. Revisionen görs av andra. Men det är klart att det sker inom samma myndighet. Men besluten är möjliga att överklaga. Om det föreligger oklarheter efter revisionen finns det, enligt min uppfattning, generösa möjligheter att ansöka om anstånd med betalningen tills ett slutgiltigt beslut har fattats. Om inte skattemyndigheten beviljar anstånd, finns möjligheten att begära anstånd med betalningen vid domstol. Det är viktigt. Det finns inte centrala normer för pizzor och annat som styr verksamheten. Bedömningen skall ske i en dialog mellan myndigheten, revisorerna och företagaren. När revisionen görs finns alla möjligheter för företagaren att informera om verksamheten på ett sådant sätt att skattemyndigheten förstår att det inte har förelegat några oegentligheter. Det finns en sådan dialog mellan företagen och revisionen. Om denna dialog inte lyckas, enligt företagens sätt att se det, finns ju överklagansmöjligheten. Min bedömning är att detta fungerar relativt väl. Man skall också komma ihåg att ett viktigt mål för politiken, för regeringen och för stora delar av denna riksdag är att se till att ha en skattekontroll som fungerar väl. Det är ett starkt folkligt förankrat krav att skatt skall betalas efter bärkraft och efter de regler som vi har stiftat i riksdagen. Då är det viktigt att skattemyndigheten har möjlighet att kontrollera att skatt betalas efter de principer som gäller. Det är också viktigt från ett annat perspektiv, nämligen för företagsklimatet i Sverige. Det finns knappast något som kan vara så eroderande för konkurrensneutraliteten som att det finns företag som kan gå litet vid sidan av skattereglerna och därmed klara sig undan kostnader som andra, ärliga företagare har. Detta gäller naturligtvis generellt. Skattemyndigheten har att kontrollera att skatten betalas in på det sätt som det skall ske. Enskilda fall finns det naturligtvis inte, precis som Carl Erik Hedlund, någon möjlighet att här diskutera, utan det är myndighetens sak att göra sina bedömningar.
Herr talman! Jag tycker att detta åskådliggör problematiken. Det är alltså den enskilde företagaren eller medborgaren som till skattemyndigheterna skall förklara varför hans verksamhet har gått så pass dåligt som den har gjort, då skattemyndigheten tycker att verksamheten har gått bättre och därför skall ta ut en högre skatt. Det är då upp till individen eller företaget att bevisa detta. Jag tycker att det borde ligga en större vikt vid skattemyndighetens förmåga att bevisa motsatsen. Då kommer man till standarder, nyckeltal och sådant som används. Det kan vara marginaler i detaljhandeln. Det är vanligt att man t.ex. säger: Livsmedelsbutiker har den och den marginalen, och det har ni inte här. Man tar då inte hänsyn till att företagare kan vara olika skickliga i att bekämpa svinn, kassationer och liknande. Medborgaren och företagen hamnar då i ett markant underläge gentemot skattemyndigheten som både utredare och åklagare och till viss del även dömande i första instans. Att man kan få anstånd är ju bra. Men ofta beviljas anstånd endast mot att man ställer säkerhet. För många företag är det inte möjligt att ställa säkerhet, eftersom rörelsen helt enkelt inte har en så stor omfattning. Vi har då det kända fallet med bilhandlaren i Småland för ett antal år sedan, som fick sin heder ifrågasatt och fick lämna sitt företag. Han fick inte rätt förrän ärendet så småningom avgjordes i Regeringsrätten, men då var hela hans liv och hans företagsbana tillspillogiven. Detta tycker jag, återigen, är en integritetsfråga. Man borde se över hur hela processen går till och ställa betydligt högre krav på bevisbördan. Jag vill fråga om statsrådet verkligen tycker att det räcker att man kan överklaga till domstol för att skydda den enskildes integritet. Borde det inte också finnas någon annan prövning av någon utanför skattemyndigheten som med andra ögon kunde bedöma bevisbördan och objektiviteten innan det första beslutet fattas. Det skulle kunna jämföras med en domstols granskning om en begäran om häktning t.ex., där en instans som är fri från det hela kommer in från början. Risken för minskad legitimitet för skattesystemet är stor, om den här typen av skönstaxeringar blir alltför vanliga och uppmärksammas i massmedier. Jag delar statsrådets uppfattning att det ur företagens synvinkel naturligtvis är viktigt att ha en skattekontroll som gör att ärliga, hederliga företag som levererar in skatt inte drabbas av att det finns de som fuskar. Jag försvarar inte skattefusket en sekund. Men vad jag är ute efter är integriteten för den enskilde personen när det gäller att kunna hävda sig gentemot skattemyndigheten. Det finns ett så stort glapp mellan kompetens i skattelagstiftningsfrågor, i utredningsresuser och annat att jag tycker att skattemyndigheten och därmed staten skulle visa en större ödmjukhet gentemot medborgarna och ge dem bättre förutsättningar att klara en sådan diskussion. Jag undrar om statsrådet delar min uppfattning att det finns en sviktande känsla för legitimitet?
Herr talman! Min bedömning är att det som hotar legitimiteten i skattesystemet är det utbredda skattefusk som fortfarande finns i det här landet. Det hotar tilltron till skattesystemet och även viljan att betala skatt hos både medborgare och företag och de som helt enkelt sköter sina betalningar på ett ärligt och rättvist sätt. Min bedömning är att vi ur rättssäkerhetssynpunkt har ett mycket bra system. Det är också viktigt att poängtera vad Regeringsrätten sade i en dom från 1995 i fråga om bevisvärdet av bruttovinstberäkning. Där uttalade man att metoden normalt är behäftad med betydande osäkerhetsmoment, både när det gäller beräkning av bruttovinsten hos det enskilda företaget och när det gäller att fastställa en rättvisande jämförelsenorm. Regeringsrätten uttalade att resultatet av en bruttovinstkalkyl inte kan bedömas isolerat, utan måste ställas i relation till de förklaringar som den skattskyldige har lämnat och övriga föreliggande omständigheter. Skattemyndigheten arbetar naturligtvis efter dessa principer, vilket är viktigt. Det kan vara bra med normer och genomsnitt som ett av många redskap, men det får inte vara det enda redskap man använder vid bedömning av ett enskilt företag. Jag anser att skattemyndigheten sköter detta på ett bra sätt.
Herr talman! Det känns lugnande att skatteministern har förtroende för skattemyndigheterna. Jag har personligen inte några större erfarenheter av detta utan kan referera till de samtal som jag har haft med företagare som har ringt mig och andra, vilka har blivit upprörda över processen. Det är klart att det förekommer vinklade beskrivningar av hur det går till. Men jag vidhåller att det vore bra, inte minst för att den enskilde företagaren eller medborgaren skulle känna en större säkerhet, om det fanns någon instans utanför som just när det gäller skönstaxeringsfallen kunde bedöma rimligheten. Eftersom många fall som hamnar högre upp i rättsapparaten går till den enskildes favör och eftersom det tar så lång tid innan länsrätt, kammarrätt och kanske måhända också regeringsrätt har tagit ställning till det hela har ju den enskildes förutsättningar i grunden förändrats. Han kanske får lämna företag, hus och hem, även om han kanske får rätt i efterhand. Detta är ju inte särskilt tillfredsställande. När det gäller legitimiteten besökte skatteutskottet Riksskatteverket häromveckan. Vi fick då ta del av siffror som visar att det är tredje året i rad som allmänheten visar en alltmer negativ uppfattning om hur skattemyndigheten fungerar, så det finns ju tendenser på att det finns frågetecken när det gäller just legitimiteten. Detta oroar mig, för jag tycker att skattemyndigheten är viktig. Den får inte bli en fogdemyndighet, utan den skall vara en opartisk myndighet som också tillvaratar medborgarnas intressen, inte bara statens.
Herr talman! Skattemyndigheten har åtminstone två väldigt viktiga funktioner, nämligen att vara en servicefunktion gentemot företag och allmänhet men naturligtvis också en kontrollfunktion. Min bedömning är att det finns en mycket stark folklig förankring för att vi skall ha en så pass bra skattekontroll som gör att det inte skall löna sig, inte minst för näringslivet, att försöka komma undan skatt. Det är tärande på både konkurrensneutralitet och fri företagsamhet, men det är också tärande på förtroendet för hela skattesystemet. Regeringen prioriterar skattekontrollen väldigt högt just på grund av legitimiteten. Vi har byggt upp ett starkt välfärdssamhälle som kräver höga skatteintäkter för att kunna finansiera vård, omsorg, utbildning och mycket annat. Skall vi kunna upprätthålla en bra välfärd, måste vi ha ett skattesystem som fungerar. Då kan det inte längre få löna sig att försöka komma undan skatt. Det är orsaken till den rad av förslag som regeringen har presenterat i riksdagen för att just förstärka skattekontrollen. Det skall inte skymma det faktum att det är mycket viktigt med rättssäkerheten och servicefunktionen. Det tycker jag också att den här debatten har visat. Det handlar för skattemyndigheterna om att upprätthålla båda dessa funktioner samtidigt. Men skattekontroll och att se till att människor och företag faktiskt betalar de skatter som vi tillsammans har kommit överens om, ser jag som en oerhört viktig del av skattepolitiken.

Fru talman! Eva Zetterberg har ställt tre frågor till utrikesministern som rör situationen för mänskliga rättigheter i Peru samt behandlingen av peruanska asylsökande i Sverige. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Guzman. Den fredsuppgörelse som året därefter söktes av gerillaorganisationen med Perus regering bidrog till att situationen för mänskliga rättigheter i landet förbättrades påtagligt. Denna process har lett till att de grövsta övergreppen mot mänskliga rättigheter, som utomrättsliga avrättningar och försvinnanden, nästan helt upphört. Situationen är trots detta långt ifrån tillfredsställande. De problem som kvarstår, och som Eva Zetterberg tar upp i interpellationen, omfattar det utbredda bruket av tortyr, det stora antalet oskyldigt fängslade för terrorism, den dåliga rättssäkerheten, systemet med anonyma domare, de dåliga förhållandena i fängelserna och bruket av militära domstolar. Denna situation tas också upp av FN:s kommission för mänskliga rättigheter i rapporten om Perus uppfyllande av konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Vilka initiativ är då Sveriges regering beredd att ta, undrar Eva Zetterberg, för att ställa krav på en förbättrad respekt för de mänskliga rättigheterna i Peru? Regeringen kommer att fortsätta på den inslagna vägen, nämligen genom att ge stöd till MR och demokratiarbete samt för humanitära insatser. Vi har sedan 1980-talet arbetat för MR-frågor i Peru och har i dag ett väl förankrat samarbete med många enskilda organisationer i landet för att förstärka respekten för mänskliga fri och rättigheter. Förra året utförde situationen och det svenska utvecklingssamarbetet på detta område bl.a. i samband med Peru. I slutsatserna av studien föreslås en än mer koncentrerad biståndsinsats för att stärka rättsstaten och det civila samhället. Stödet kommer under 1997 att uppgå till omkring 15 miljoner kronor och kommer att fördelas genom internationella och enskilda svenska organisationer. Ytterligare ett svenskt initiativ togs 1996 till stöd för det nyinrättade justitieombudsmannaämbetet i Peru, med vilket Sverige nyligen tecknade ett uppföljningsavtal om stöd till s.k. internflyktingar. Vi noterar för övrigt med tillfredsställelse att peruanska kongressen just i dagarna med ett halvt år förlängt mandatet för den s.k. benådningskommissionen, vars uppgift är att utreda i vad mån oskyldiga blivit dömda för terroristbrott. När det gäller svenska initiativ i EU kan jag nämna att vi aktivt agerar för en konsolidering av EU:s utvecklingssamarbete just på detta område. Ett av EU:s mål för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är just att främja demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Sverige stödde förstås också en EU-démarche till den peruanska regeringen i juli 1995. Eva Zetterberg frågar vidare om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att peruanska asylsökande i Sverige skall tillförsäkras det skydd de har rätt till enligt svensk lagstiftning och internationella konventioner. En asylansökan avgörs individuellt enligt gällande lagstiftning och alltid utifrån det skyddsbehov som kan föreligga i det enskilda fallet. Finns ett sådant skyddsbehov, får man stanna i Sverige. Den svenska lagstiftningen är i överensstämmelse med de internationella konventioner som finns på detta område. Givetvis är såväl regeringen som de myndigheter som har att handlägga asylärenden väl medvetna om situationen i Peru och följer utvecklingen noga. Den information och de bedömningar som organisationer, t.ex. Human Rights Watch, tillhandahåller är i detta sammanhang av intresse. Vidare har svenska myndigheter i ett antal fall, med hjälp bl.a. av kontakter med lokala peruanska MR-organisationer aktivt kontrollerat vad som vid återkomsten till hemlandet hänt med personer som har avvisats på grund av att de bedömts sakna skyddsskäl här. Den tredje frågan berör Perus behandling av fångar i relation till de av FN antagna enhetliga minimireglerna för detta. Dessa minimiregler är inte bindande, men länder som har röstat för dem har en moralisk skyldighet att verka för att de efterlevs. Från svensk sida stöder vi de MR-kommittéer och andra mekanismer inom FN som har till uppgift att eftersträva att så sker, exempelvis MR-kommissionen och de speciella rapportörerna för tortyr och MR-frågor, där deklarationen ingår som ett underlag och ett instrument för deras bedömning av situationen. Regeringen följer kontinuerligt utvecklingen av situationen i fängelserna i Peru, bl.a. genom att ta del av de rapporter som organisationer som Amnesty och Human Rights Watch producerar.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet Pierre Schori för svaret på interpellationen och konstatera att jag delar den djupa oron över situationen för mänskliga rättigheter i Peru. Men jag vill också omedelbart uttrycka min förvåning över att Pierre Schori inte har någon som helst uppfattning om en av utgångspunkterna för interpellationen, nämligen gisslandramat vid den japanska ambassaden i Lima. Man bör ha en uppfattning om de metoder som används och, som i mitt exempel, klart ta avstånd från kidnappning och tagning av gisslan. Samtidigt kan man naturligtvis inte underlåta att fråga sig varför detta händer. Är det en tillfällighet att den här typen av drama händer just i Peru och att det fått pågå och nu är inne på sin femte månad? Jag undrar varför Pierre Schori, som brukar vara intresserad av sådana här frågor, inte har någon kommentar till detta. Jag tycker att det verkar finnas påtagliga orsaker till att människor i Peru inte ser möjligheter inom det demokratiska systemet, till att de sociala klyftorna är enorma och till att utbildningen i dag är sådan att 40 % av barnen i åldern 6-11 år över huvud taget inte går i skola. Man räknar med att 5 miljoner barn ägnar sig åt barnarbete i någon form, och tusentals barn finns på gatorna i Lima. Man måste fråga sig hur detta kommer sig att det är så. Jag tycker också att det är viktigt att diskutera vad det är för personer som finns kvar på ambassaden i Lima i dag. Av de 72 personer som finns kvar där har, såvitt jag förstår, det stora flertalet ett register av ökända förbrytelser. Det rör sig om polischefer, domare "utan ansikte" osv. Jag tycker att Sveriges regering borde ha någon uppfattning i den här frågan och någon aktionsplan för hur man skall komma till rätta med detta. Vi är överens världen över att det har skett stora förbättringar när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i dag. Antalet döda, försvunna och torterade har minskat. Men jag vill ändå hävda att samma problem finns kvar i grunden. De har fortfarande ett rättssystem som inte fungerar och som inte är värdigt en rättsstat. Domare utan ansikte förekommer fortfarande. Tortyr är oerhört vanligt. Jag vill också peka på att det alldeles nyligen har inträffat en rad händelser. I slutet av mars rapporterades om 15 kvinnor, varav några bara var 17-18 år gamla, som hade fängslats, torterats och beskyllts för att tillhöra MRTA. Först i dag fick jag höra talas om en oerhört märklig historia som skedde nu i april. Den handlar om Mariella Barreto som hade varit säkerhetsagent i samband med en skandal. Hon anklagades för att läckt information om vad som egentligen hade hänt. Hon har hittats med avhugget huvud vid en landsväg utanför Lima. Detta upprör nu hela Peru. Jag kan fortsätta med en beskrivning av fängelsesituationen. Victoria Salas befinner sig i Sverige, men hennes make är dömd till livstid på marinbasen i Callao. Där får man inte ens ta emot besök, och Röda korset får inte längre komma in. Situationen är sådan att hans syn nästan har upphört. Man kan diskutera att människor som har begått kriminella handlingar och terroristhandlingar skall straffas, men Peru uppfyller uppenbarligen inte ens minimikraven för hur man behandlar politiska fångar. Jag menar att det inte räcker med att säga att situationen är förbättrad. Den situation som råder i dag är tillräckligt alarmerande. Jag tycker inte alls att Pierre Schori uttrycker någon hållning. Det man talar om att ta upp i EU är långt ifrån tillräckligt. Vi har haft en diskussion om en kritisk dialog med Iran. Kan man inte ens påbörja en kritisk dialog med Peru? Vore inte det aktuellt?
Fru talman! Det kan man visst det, och det gör vi väl också, även om vi inte kallar det för just kritisk dialog. Det är ett uttryck som för övrigt inte har den skarpa klang som det borde ha när det gäller Iran t.ex. Nu diskuterar vi egentligen två olika frågor även om de är intimt sammanlänkade. Den ena är utvecklingen av demokratin och rättsstaten i Peru. Den andra är frågan om asylskäl eller inte i Sverige för peruaner. När det gäller gisslandramat var mitt svar långt nog som det var. Jag instämmer i den inledande beskrivning som Eva Zetterberg gör i sin interpellation av situationen i Peru. Underutvecklingen, orättvisorna, bristen på ett fullödigt rättssamhälle osv. är en grogrund för att människor kanske blir så desperata att de sällar sig till organisationer som vill ta till väpnat våld. Samtidigt säger vi att gisslantagande och det aktuella dramat på den japanska ambassaden inte kan ursäktas oavsett vad skälen är och hur situationen är i Jag deltog nyligen i ett utrikesministermöte mellan EU:s utrikesministrar och ställföreträdande utrikesministrar och den s.k. Mercosurgruppen, dvs. de sydamerikanska länderna. Där diskuterade vi gisslandramat och tog avstånd ifrån detta. Vi uppmanade också den peruanska regeringen att försöka lösa situationen med fredliga medel. Jag har också själv vid andra tillfällen fört direkta samtal med peruanska företrädare om läget i Peru och om situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna, bl.a. vid ett möte i Barcelona i mars där den interamerikanska banken sammanträffade. Jag talade med den peruanska delegationen där. Det är just för att situationen är dålig när det gäller mänskliga rättigheter som det svenska biståndet, som ju inte är så jättestort, har koncentrerats på att ge stöd för att stärka de enskilda organisationer och offentliga institutioner i Peru som arbetar för att garantera människornas individuella rättigheter. Vårt bistånd är mycket noggrant strategiskt planerat i den riktningen. Det stöder justitieombudsmannen och olika MR organisationer. Det är just dem som vi också konsulterar i de fall, som inte är så många, när peruaner har fått avslag på sina asylansökningar i Sverige och återvänder hem. På det sättet försöker vi följa upp att ingenting går snett och om vi eventuellt skulle behöva ändra vår syn på och analys av läget. Jag vill nog säga att vi följer upp detta noga. Vi verkar med de medel vi kan för att förbättra relationerna till Peru och utvecklingen mot demokrati i Peru.
Fru talman! Pierre Schori sade att det inte går att ursäkta sådana handlingar som att ta gisslan på ambassaden som MRTA-gerillan har gjort. Jag kan delvis hålla med om det. Det är oacceptabla metoder. Men samtidigt kan man undra om det är ursäktligt att världen inte agerar mot fattigdomen och det förtryck som råder. Jag anser att det sätt som Sverige har agerat på är långtifrån tillräckligt. Biståndet är naturligtvis en viktig sektor och ett sätt att visa Sveriges engagemang. Det är ett sätt att försöka påverka Peru i riktning mot en rättsstat. Jag tycker att den inriktningen på biståndet som vi har mot Peru är alldeles riktig. Däremot tycker jag att den beskrivning som finns, och som Pierre Schori refererar till, i Sidas skrift är en idealiserad beskrivning. Där talar man om att fredsförhandlingarna nu har kommit i ett helt annat läge. Jag uppfattar inte att det finns någon fredsöverenskommelse eller fredsförhandling i Peru i dag. Den andra delen, Pierre Schori, gäller ju hur vi ger skydd till de människor som kommer till Sverige i dag. Jag tycker att det är långt ifrån tillfredsställande. Det finns en statistik för 1996 som visar att 88 % av peruaner i Sverige fick avslag. Det var sju personer som fick stanna. Vi har ju åtskilliga exempel här. I det exempel som Pierre Schori nästan har skrutit om, där Monica Barrantes fick stanna efter så lång tid i Sverige och efter så mycket utredande, var det ju självklart att det borde sluta på det sättet. Men vi har ju många andra där det finns mycket värre problem. Vi har Napoleon Aponte Inga som utvisades fram och tillbaka från Sverige och togs till fånga i Peru. Vi har det senaste exemplet med José Luis Velita Flores som utvisats från Sverige och bevisligen blivit torterad. Jag menar att det skydd som peruaner får i Sverige långt ifrån är tillfredsställande. Det visar att när Sverige säger att vi agerar internationellt har det ingen bottenklang i Sverige. När de människor som flyr från den här situationen kommer hit får de inte det skydd som de har räknat med och som borde vara möjligt. Jag vill även peka på internflyktingar i Peru. De är ungefär 600 000. Utlänningsnämnden hävdar väldigt ofta att det går bra att fly internt i Peru. Det är bara ett litet antal av de mest kända som skulle ha möjlighet att komma till Sverige eller något annat land. Det är inte heller acceptabelt eftersom internflykt är ett mycket dåligt alternativ. Jag vill också kommentera några saker i det skriftliga svar som Pierre Schori gav. Det handlar om amnestilagen och benådningskommissionen. Sverige är kritiskt mot amnestilagen, och även EU har tagit upp detta. När det gäller benådningskommissionen handlar det ju om att ge nåd till människor som i många fall inte har begått ett brott. Det är inte ens utrett i samtliga fall, eller också handlar det om falska anklagelser. Det är något som Fujimori själv kan göra i nåd. Det är inte vad de kräver, nämligen en rättvis rättegång som verkligen utreder om brott är begångna eller inte. Ord står mot ord där. Jag har svårt att se hur Pierre Schori kan tycka att detta är en så viktig del i ett rättssamhälle. Det borde i första hand vara en rättegång med riktiga domare och en riktig process som skall äga rum. Rättegångar är inte särskilt vanligt förekommande i Peru. Det är vanligare att man sitter fängslad utan rättegång.
Fru talman! Eva Zetterberg och jag förenas nog i engagemanget för demokratin och för människornas situation i Peru, men vi uttrycker oss på litet olika sätt. Det är min uppgift att ta det här på fullaste allvar utifrån det ansvar jag har och efter insamlande av all den kunskap och information jag kan få, och det kan jag lova att jag har gjort i det här fallet. Det säger egentligen ingenting, om så och så många peruaner har sökt asyl och så och så många har fått avslag. Det är individens situation och asylskälen i varje enskilt fall som avgör. Jag kan garantera att vi efterlever internationella konventioner och att vår lagstiftning är human och rättvis. Fallet Barrantes kom efter många turer äntligen, skulle jag nästan vilja säga, på regeringens bord och då fattade vi det här beslutet. Innan dess prövades det på olika sätt, som det skall enligt lagen. Jag tycker naturligtvis att det var ett riktigt beslut. Jag tycker också att det ändå är viktigt att man i Peru har tillsatt en s.k. benådningskommission där man i efterhand, i den situation av inbördeskrig som stundtals har karakteriserat läget i landet, ändå försöker ge upprättelse och rättvisa åt dem som har dömts på felaktiga grunder. Det är bättre än ingenting. Det är ett steg i rätt riktning, och det vill vi uppmuntra. Därför noterade jag i mitt svar att parlamentet har sagt att man skall fortsätta ytterligare sex månader. Det är bra. När det gäller det aktuella fallet Velita Flores, en peruan som fick avslag på sin asylansökan i Sverige och som nyligen kom tillbaka till Peru, kan man inte, Eva Zetterberg, säga att han bevisligen torterades vid hemkomsten. Det är faktiskt inte riktigt. Jag har följt det här mycket noga. Det som har hänt är att så fort han landade förekom det en uppgift i svensk press, dock inte i peruansk press, om att han skulle ha tillfångatagits och torterats. Vi satte omedelbart den svenska ambassaden i aktion, kontaktade lokala MR-kommittéer som jag har talat om tidigare och försökte nå familjen. Ingenstans gick det att få uppgiften bekräftad. Det har icke heller i den annars så alerta peruanska pressen förekommit någon sådan uppgift. Ingen kontakt har tagits från familjen eller från Velita Flores med den svenska ambassaden, som fortsätter att försöka få kontakt. Man kan inte säga att han bevisligen har gripits och torterats. Vi följer det här noggrant. Vi känner att vi har ett ansvar. Men jag är inte alls säker på att det är på det sättet som Eva Zetterberg beskrev det. Internflyktingar, slutligen, finns det många. Därför ger vi också vårt stöd till den justitieombudsman som jag talade om, som har som sin uppgift just detta att studera internflyktingars situation tillsammans med kvinnornas rättigheter och ursprungsbefolkningens rättigheter i Peru. Det stöder Sverige också ekonomiskt.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att Pierre Schori har rätt i det enskilda fall som vi talar om. Jag får väl säga som det brukar vara ministerns roll att säga: Jag tänker inte gå vidare i det enskilda fallet. Men jag är naturligtvis glad över att den svenska ambassaden på allvar ägnar sig åt det. Det har definitivt inte alltid varit fallet när det gäller den svenska ambassaden i Peru att man haft ett sådant engagemang. Jag menar att det är deras uppgift. Det viktigaste skulle ha varit att förhindra att Flores över huvud taget återsändes till Peru. Vi vet från åtskilliga andra exempel att det händer. Om det förhoppningsvis visar sig att han inte har blivit torterad så händer det ändå i andra fall, och det är tillräckligt allvarligt. Jag menar att den svenska asylpolitiken, särskilt prövningen av skäl för peruaner, har varit uppseendeväckande cynisk. Jag tycker att det antal människor som har fått en fristad i Sverige definitivt inte svarar mot det behov som har funnits hos dem som har kommit till Sverige. Vad gäller andra insatser välkomnar jag dem. Det behövs på alla möjliga vis. Men jag hävdar att Sverige faktiskt kan göra mer. Det gäller i förhållande direkt till Perus regering, och det gäller möjligheten att agera via EU. Man skulle också exempelvis inom FN-konventionen för mänskliga rättigheter i Genève kunna ta upp möjligheten till en särskild rapportör i Peru. Vi misslyckades när det gäller Colombia, som ju också är i ett mycket svårt läge. Även om omfattningen av politiska mord och avrättningar i Peru inte är lika stor, är situationen ändå mycket dålig. Jag undrar om Pierre Schori har någon tanke på att föra frågan vidare i de instanserna.
Fru talman! Jag vill bestämt säga att under den tid, det år, då jag har haft inblick i och ansvar för de här frågorna - jag är säker på att det var så tidigare också, men jag kan tala med bestämdhet om den tiden - har det icke utvisats någon peruan till Peru på felaktiga grunder. Därför vill jag inte gärna att Eva Zetterberg antyder det. Jag vill också säga att det numera, sedan vi har integrerat asylfrågorna i Utrikesdepartementet, är våra ambassaders skyldighet att ha öron och ögon öppna - vidöppna - när det uppstår en sådan här situation. De skall noga följa vad som händer i de få fall då personer avvisas och man kan förmoda att de kanske skulle kunna råka ut för någonting. Så har skett i det här fallet. Jag hoppas också att jag har rätt. Men ambassaden ligger i. Det är deras uppgift. Jag skall få daglig information om detta. Vi väckte för övrigt ambassadören klockan fem i morse inför den här debatten för att höra om det hänt någonting nytt. Det är inte något fel på lagstiftningen, och det är inte något fel på tillämpningen. Människor som har asylskäl, också peruaner, får stanna i Sverige.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att i framtiden visa en större generositet än besluten den 28 november 1996 indikerar och om jag avser att undersöka konsekvenserna i asylfrågan när det gäller s.k. blandäktenskap. Interpellationen aktualiserar flera intressanta flyktingpolitiska frågeställningar. Låt oss först vara överens om att Sverige har tagit ett stort ansvar för skyddsbehövande från det tidigare Jugoslavien, som är mycket stort i jämförelse med vad som gjorts av andra länder utanför den uppdelade staten. Åtskilliga tiotusental har inte bara fått skydd undan den akuta situtationen i hemländerna utan har också fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. De har alltså inte som i andra länder behövt räkna med att vara tvungna att återvända när behovet av skydd upphört, och de får som alla andra i Sverige nu självklart del av den sociala och ekonomiska tryggheten i vårt land. Till detta kommer de omfattande insatser av olika slag som vi gjort och fortsätter att göra i det tidigare Jugoslavien för skyddsbehövande och för återuppbyggnad där. I besluten den 28 november 1996 tog regeringen bl.a. generellt ställning till skyddsbehovet för personer med kroatiskt medborgarskap. Utgångspunkten var den folkrättsliga principen att varje stat måste ta ansvar för sina medborgare. Regeringen bedömde att den allmänna situationen i Kroatien inte var eller riskerade att bli sådan att medborgare i det landet generellt hade behov av skydd i Sverige. Detta gällde även för den grupp som för närvarande vistas i Sverige och som är medborgare i både Kroatien och Bosnien-Hercegovina, de s.k. bosnienkroaterna. Denna bedömning utgick från det åtagande som Kroatien har gjort som medlem i Europarådet samt från konsultationer med FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, och organisationer i Kroatien som studerar situationen för de mänskliga rättigheterna. Vid de kontakter som togs i samband med besluten bekräftade Kroatiens regering att den aktuella gruppen betraktas som kroatiska medborgare och som sådana har rörelsefrihet och alltså inte är tvingade att bosätta sig på någon speciell ort. Jag kan också nämna att Bosnien-Hercegovina och Kroatien har slutit avtal om återvändande av bosniska flyktingar men att detta inte innefattar tvångsåtersändande och att Kroatien ej heller har återsänt någon med tvång. Jag har inte heller fått någon annan information som ger stöd för fru Pohankas bedömning där hon utgår från att bosnienkroater nästan automatiskt kommer att sändas vidare till Bosnien-Hercegovina. Vad gäller äktenskap där makarna är av olika etniskt ursprung, s.k. blandäktenskap, var regeringen, i de fall den hade att ta ställning till, av den uppfattningen att enbart detta inte var skäl för asyl. Ett av de positiva besluten den 28 november gällde emellertid ett fall där starka humanitära skäl förelåg och där blandäktenskapet var en av de omständigheter som låg till grund för ställningstagandet. Vi har noga studerat denna viktiga och svåra fråga och bl.a. även i detta fall konsulterat UNHCR. För att undvika missförstånd vill jag framhålla att vad jag nyss sagt inte får tolkas som att jag skulle anse att situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Kroatien är tillfredsställande. Vi liksom många andra länder är noga med att framhålla för Kroatiens regering vilka förpliktelser landet har mot sina medborgare. Som medlem av Europarådet är Kroatien bundet av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utan att infria dessa förpliktelser kan Kroatien heller inte räkna med det fortsatta omfattande stöd från det internationella samfundet, däribland Sverige, som landet är i stort behov av. Detta gäller också rätten för serber som flytt från bl.a. Krajina och västra Slavonien att återvända till sina hemorter och att få myndigheternas skydd för att kunna göra detta. Som Ragnhild Pohanka påtalar skulle en av myndigheterna styrd bosättning av andra grupper till områden som serber lämnat i den nuvarande situationen bidra till att konservera resultatet av den etniska rensningen. Det kommer rapporter om att människor för att få bostad blir hänvisade till hus som tidigare bebotts av serber. Det internationella samfundet har emellertid, inte minst i samband med förberedelserna för valen i östra Slavonien, betonat principen om lika rättigheter för medborgare med olika etnisk bakgrund. Ragnhild Pohanka har också hävdat att det nu skulle vara en lämplig situation att visa generositet mot de människor hon tar upp i sin fråga, eftersom det inte kommer lika många asylsökande nu som tidigare. Vi är alla medvetna om att våra möjligheter till insatser hänger samman med vilka resurser vi som land totalt sett disponerar. Men det är en helt annan sak att anpassa rättstillämpningen när det gäller skyddsbehov eller humanitära skäl efter konjunkturerna. Därför delar jag inte Ragnhild Pohankas uppfattning i denna fråga.
Fru talman! Jag får tacka för det utförliga svaret men är naturligtvis besviken över att beskeden var så negativa. Det låter cyniskt, men jag hade nästan kunnat skriva det själv efter ett antal flyktingdebatter och interpellationer i liknande frågor. Men med en dåres envishet, och med tron att droppen urholkar stenen, fortsätter Miljöpartiet att driva de flyktingrättsliga frågorna och rätten till en mer human syn när det gäller avvisningar, alldeles speciellt efter lång vistelse i vårt land. De har ingenstans att ta vägen. De har acklimatiserat sig i Sverige. De riskerar förföljelse och/eller utfrysning både i Kroatien och i Bosnien. Freden är ännu långt borta. Det är länder delvis fyllda av hat, besvikelse, rädsla och apati - men också av hopp. Sedan är de ganska få. Jag tycker inte heller att vår flyktingpolitik skall drivas utifrån konjunkturer, men det har ett par gånger hänt att man tyckt att det kommit för många. Det gällde turkbulgarerna, och det krävdes visum från Bosnien osv. Så i omvänd bemärkelse har vi nog använt oss av det här tänkesättet. Fru talman! Hur skall jag på 4+4+2 minuter hinna få fram en helhet i den här frågan, som är så omfattande och komplicerad? Det handlar om två krigshärjade länder, Bosnien och Kroatien, och ett flyktingmottagande land, i det här fallet Sverige. I dag har Kroatien enligt uppgift minst 300 000 flyktingar, de flesta från Bosnien - jag tror att jag har sett siffran 183 000. Då bosnier inte kunde fly direkt från sitt eget land till väst sökte och fick de kroatiska pass. Större anknytning till Kroatien har de inte. De är bosnier, bosniska medborgare, och deras nya pass har ingen juridisk giltighet. Sedan lyckades de fly till olika länder i Europa, men de blev inte någon riktigt stor grupp. I Sverige är de väl nu ca 2 500, men jag har inga riktigt aktuella siffror. Jag anser, utifrån samstämmiga uppgifter från UNHCR:s observatörer, bosnienkroater själva m.fl., att etniska kroater kommer att mottas under så pass goda omständigheter som landet kan erbjuda. De kommer att få sina ID-kort, som är nödvändiga för att överleva och för att få sina rättigheter - arbete, bostad m.m. Samtidigt måste de avsäga sig sitt dubbla medborgarskap i Bosnien. Tomma hus och bostäder är det ont om, utom i de från serber rensade områdena i Krajina. Om de icke etniska kroaterna i gruppen vägrar att bidra till den etniska rensningen genom att inte bosätta sig i Krajina får de inga ID-kort, och de blir garanterat utan arbete, hus, hem och försörjning i alla former samt skola, sjukvård osv. Det handlar om ungefär 2 000 av de 2 500. Då kan man inte tala om en frivillig återvandring till Bosnien-Hercegovina, även om ingen kör ut dem. Det är en flykt, där den summa pengar de fått från Sverige troligen redan är slut, till en mycket oviss framtid. Var hamnar de? Bland vilka hamnar de? Vilka majoriteter finns på den ort de kommer till? Var skall de bo? Alla hus som det över huvud taget går att bo i är överfulla eller ockuperade och försvaras med alla medel. Det här gäller då Bosnien, där kanske inte rensningen skett på samma sätt. Hur kan man försvara 28 november-beslutet? Det är baserat på bra information från Bosnien men ganska utebliven sådan från Kroatien. De hamnar ju i nya konflikter i varierande grad. Hur cyniskt kan Sverige vara?

Fru talman! Jag skall avstå från att i dag ge mig in i en mer generell diskussion om de flyktingpolitiska frågeställningarna. Jag konstaterar att statsrådet Schori i sitt svar nämner att Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för skyddsbehövande från det tidigare Jugoslavien i jämförelse med de flesta andra länder. Jag konstaterar också att åtskilliga tiotusental fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det är ett korrekt påstående, och det är naturligtvis ett utslag av att vår lagstiftning ser ut på det sätt den gör och inte av någon speciell generositet i just det här sammanhanget. Men statsrådets konstaterande är korrekt. Den verklighet som beskrivs tycker jag dessutom är bra. Det är bra att det har kunnat bli på det här sättet. I den mån mitt parti, Folkpartiet liberalerna, har haft inflytande över att det faktiskt har kunnat bli möjligt för Sverige att agera på det här sättet är jag stolt över det. Som statsrådet vet har det ju inte rått någon fullständig politisk enighet här i riksdagen om detta, inte minst när det gäller frågan om de permanenta uppehållstillstånd som beviljades de bosniska flyktingarna sommaren 1993. Jag väljer dock att tolka det här neutrala konstaterandet från statsrådet som ett de facto-instämmande i att det som framför allt genomfördes och gjordes möjligt under den borgerliga regeringen i allt väsentligt varit riktigt, och det instämmandet tackar jag för. Jag skall inte heller diskutera beslutet i november i sig, även om jag - inte oväntat för statsrådet - fortfarande tycker att det var onödigt bråttom med att fatta det beslutet. Jag avstår också från att diskutera situationen i Kroatien som sådan. Men det är onekligen så att regeringen har fäst väldigt stor vikt vid sitt beslut i november under de kontakter och samtal man haft med Kroatiens regering. Där är vi inte helt överens om hur man skall tolka detta. Därför är det oerhört viktigt att den här frågan följs upp. Det räcker inte med vad Kroatiens regering officiellt har sagt till den svenska när det gäller återsändande med tvång till Bosnien och när det gäller att tvinga människor att bo i hus som tidigare bebotts av serber. Statsrådet påpekade ju själv att det kommer rapporter om detta. Då räcker det inte med att det internationella samfundet påtalar att detta står i strid med internationella åtaganden och vad det internationella samfundet förväntar sig, utan det krävs naturligtvis också att det vidtas åtgärder så att det får effekt i Kroatien och vid hanteringen av dem som skickas tillbaka. När det gäller blandäktenskapen kan jag kanske hålla med statsrådet om att detta enbart kanske inte kan vara grund för asyl, men frågan är något mer komplicerad. Även om man bedömer att det inte finns något skyddsbehov - framför allt kanske det inte finns något skyddsbehov i Kroatien för dessa människor - måste man också, som statsrådet senare i sitt svar påpekar, väga in humanitära aspekter. Det har naturligtvis att göra med att det även om det inte föreligger skyddsbehov finns anledning att överväga att inte avvisa människor. När det gäller dessa människor i blandäktenskap tycker jag att det inte alls är så självklart. Det hade varit bra om statsrådet i sitt svar dessutom hade kunnat redogöra för hur många människor detta rör sig om, hur många beslut som har fattats, hur många verkställanden som har skett, och hur många blandäktenskap som det har handlat om, och naturligtvis var de hamnar. Detta måste följas upp.
Fru talman! Jag tror att vi som ställer frågor i denna debatt är helt överens om att det var riktigt av Sverige att ta emot många flyktingar från f.d. Jugoslavien under kriget. Vi anser att Sverige skulle göra det oavsett hur andra länder runt omkring ställde upp. Det är inget som vi vill ifrågasätta. Det var riktigt, eftersom vi följde de regler som Genèvekonventioner och andra stadgar för länder som tar emot asylsökande. Däremot var det helt uppenbart på det sätt sättet att Sverige aktivt motarbetade människors möjlighet att fly genom införandet av visumtvång för bosnier. Det är bl.a. det som förorsakar den här debatten, eftersom de bosnienkroatier som vi här diskuterar och som fick kroatiska pass egentligen inte skulle ha behövt komma den vägen om vi inte hade haft portarna stängda från Bosnien. Jag vill fråga Pierre Schori: Hur ser statsrådet i dag på den frågan? Vad är viktigt? Kan man inte i efterhand ifrågasätta visumtvånget för bosnier? Jag menar att man klart och tydligt måste slå fast att de bosnier med kroatiska pass som har kommit och som vi här diskuterar inte har något normalt kroatiskt medborgarskap, eftersom de är bosnier av kroatisk etnicitet. Det var på grund av kriget som de inte kunde få sina bosniska pass. Jag vill bara instämma i det som tidigare talare har tagit upp. Var inte det ett felaktigt beslut? De borde ha kunnat komma på ett tidigare stadium och ha rätt att stanna i egenskap av bosnier, och Sverige har agerat på ett mycket felaktigt sätt i detta sammanhang. Fru talman! Jag skall inte upprepa det som Ragnhild Pohanka och Lennart Rohdin har tagit upp här om blandäktenskap och konsekvenserna för de människor som är här. Men nog måste även Pierre Schori, när han tänker sig in i situationen hur man tvingar tillbaka människor till Kroatien, inse det absurda i situationen att människor tvingas tillbaka till städer och byar där de inte anser sig kunna leva och där de aktivt är motarbetade eller att de eventuellt kommer tillbaka till Bosnien där de inte heller är välkomna nu. Pierre Schori måste ändå kunna se vidden av problemet. Den fråga som Ragnhild Pohanka har väckt, om man ändå inte kan se till det humanitära i situationen, borde väl ändå finnas med även i denna fråga?
Fru talman! Jag konstaterar att där vi är eniga säger mina meddebattörer här att regeringen bara följer de regler som är uppställda och att den, där vi är oeniga, inte följer uppställda regler. Jag menar nog att det inte går att kringgå de entydiga regler och den tydliga lagstiftning som vi har fr.o.m. den 1 januari. Försök att slå mig på den punkten om vi avviker från den nya lagstiftningen. Det kan ni inte, eftersom vi följer den, och det är bra för oss alla, och det är bra för debatten. Det är en grym verklighet som vi talar om. Låt oss ta den här frågan om blandäktenskap. Jag har fått ett fall på mitt bord om blandäktenskap i Kroatien. I detta fall tog vi sådana hänsyn på grund av traumatiska upplevelser i staden Vukovar att detta par fick uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det finns nu ett antal andra liknande fall av blandäktenskap som ligger på Invandrarverkets bord där jag är övertygad om att man kommer att fatta beslut i samma anda som regeringen fattade sitt beslut, dvs. att man tar hänsyn till humanitära aspekter. Till Sverige kom det 2 500 personer efter kriget och efter Daytonavtalet, ett Daytonavtal som sedan försökte reglera hur det internationella samfundet skulle medverka till att få en någorlunda hygglig lösning på problemen med de stora flyktingströmmar som uppstod efter kriget. Det har inte lyckats, men det finns vissa regler som vi följer, och FN:s flyktingkommissarie har fått uppdraget att utfärda dessa regler, och det är de som tillämpas i svensk lag och som tillämpas i vår politik. Dessa har nu varit relativt länge i Sverige, och många av dem har barn här. Vid en förnyad ansökan kommer barnkonventionens aspekter som nu är inkorporerade i den nya lagen att spela roll. Dessutom fick man i beslutet om att återvända till Kroatien en respittid så att t.ex. barnen hinner avsluta skolgången den här terminen - grymt vore det annars. Det väcktes även en del andra frågor här. Jag vill säga att detta gäller ett land, Kroatien, som nu är medlem av den europeiska demokratiska familjen. Kroatien är medlem i Europarådet och förpliktigat att följa regler och konventioner som vi andra. Det har att göra med Kroatiens framtid i Europa, och det har att göra med Europas framtid. Jag är övertygad om att makthavare och andra i Kroatien är mycket angelägna i sin utsatta ekonomiska situation efter kriget att behålla denna livlina till Europa och att inte klippa av den genom att uppträda mot ingångna avtal och internationella konventioner. Det är jag övertygad om. Det har varit val i Kroatien, och det pågår en demokratisk kamp, det är ingen diktatur. Jag är övertygad om att Kroatien också kommer att leva upp till de förpliktelser när det gäller återvändande som man har åtagit sig. Till slut skulle jag även vilja säga att vi fäster stor vikt vid denna fråga och att vi känner ett stort ansvar för människor som har kommit hit och fått tillfälligt uppehållstillstånd och för att det inte går illa för dem när de nu återvänder hem. Därför har jag utsett den bästa kraft som vi har i Utrikesdepartementet, ambassadör Kälfors, som under nästan två har varit EU:s representant i Mostar, att speciellt följa dessa frågor genom täta resor till området.
Fru talman! Besluten den 28 november var märkliga ur flera synpunkter. Bl.a. antogs en ny utlänningslag fem dagar senare. Jag delar Lennart Rohdins undran över varför det var så bråttom. Vi vet faktiskt litet mer i dag. Jag är medveten om att vi inte kan ta emot alla flyktingar. Det har vi heller aldrig föreslagit. Men den lilla spillra som återstår i vårt land av kosovoalbaner och bosnienkroater tycker vi skulle kunna få stanna. Jag tycker inte att det är fel att ta upp det speciellt, eftersom vi har ett särskilt ansvar för dem som har sökt sig hit. Vi har ett ännu större ansvar för dem än för dem som är kvar där nere, vilket inte hindrar att vi på olika sätt skall ställa upp och stödja länder som försöker införa demokrati och länder som behöver humanitärt bistånd osv. Frågan om blandäktenskapen är väldigt allvarlig, eftersom de som ingår blandäktenskap inte kommer att höra hemma någonstans utan betraktas som förrädare överallt. Man vet inte exakt hur många blandäktenskap det finns, men över en miljon är det säkert. Jag hörde talas om en bosnienkroatisk familj som när de fick sina bosniska pass skrev det ena barnet på mamman och det andra på pappan, eftersom de ändå kommer att få lov att skiljas åt om de kommer tillbaka. Det är ganska cyniskt, men det var anledningen till att man gjorde på det sättet. Jag anser att dessa människor inte kan sändas tillbaka under några omständigheter. Att Kroatien skulle vara att lita på bara därför att landet är med i Europarådet övertygar inte mig. Titta på Turkiet! Det har inte hänt något positivt där på många år, trots att Turkiet får den ena anmärkningen efter den andra. Jag menar att det är bra att landet är med i Europarådet, så att vi kan påverka dem. Det är en annan sak. Det är klart att vi i någon mån kan påverka dem. Vid återkomsten måste de ändå skilja på sig. Jag menar att detta etnocentreringens virus går över hela Europa. Det kanske är den farligaste av alla trender. Jag anser att dessa återvändande flyktingar ökar den etniska rensningens effekt genom att de kommer att bosätta sig i Kroatien, i hus i Krajina, eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen. Då kan de kanske också accepteras i Kroatien. I Bosnien vet man inte vilket ställe de hamnar på. Man säger att de skall skickas tillbaka till ställen där deras eget folkslag är i majoritet. Det ökar ju egentligen också rensningen. Man vet däremot inte hur det blir när Kroatien återsänder dem eller när de tvingas åka tillbaka därför att de inte har något levebröd, och så mycket bättre blir det väl inte i Bosnien. Jag anser att det här är för tidigt. Ett frivilligt återvändande tycker jag däremot att man skall stödja på alla sätt. Bosnier med makedoniska pass har fått permanenta uppehållstillstånd. Varför gäller inte det bosnier med kroatiska pass? Också det är något som inte är logiskt riktigt. Jag har inte tillräckligt med underlag för att tala om hur det här ser ut och vilken mängd det är fråga om. Jag vill om igen fråga: Finns det ingen möjlighet att visa humanitet och generositet när det gäller kroaterna? Det statsrådet nämnde om den 28 november kände jag inte till förrän det redan var klart, så jag kunde inte ställa den här frågan innan dess.
Fru talman! Statsrådet Schori hänvisar till Kroatiens förpliktelser och intressen. Jag kommer då att tänka på en historia jag hörde för många år sedan i Mellersta östern. En skorpion och en sköldpadda står på ena sidan av Röda havet. Skorpionen ber att på sköldpaddans rygg få följa med över till andra sidan. Sköldpaddan säger då: Tror du jag är så dum? När vi är ute på havet sticker du mig. Då säger skorpionen: Tror du jag är så dum? I så fall drunknar vi ju båda två. Okej, säger sköldpaddan, och så ger de sig i väg. Mitt ute på havet sticker skorpionen sköldpaddan, som förtvivlat skriker: Hur kan du vara så dum? Nu dör vi ju båda två. Skorpionen säger: Tja, men vi är ju i Mellanöstern. Läget på Balkan under de senaste åren och kanske några år framöver, statsrådet Schori, skiljer sig inte så hemskt mycket från situationen i Mellanöstern i det avseendet. Det gör att en hänvisning till vad Kroatien har sagt, vilka internationella förpliktelser man har, vilka objektiva intressen man kan ha av att samarbeta med omvärlden, kan förefalla väldigt plausibelt för en svensk publik men fortfarande ha väldigt litet relevans där nere. Det är naturligtvis det som motiverar den oro som många av oss känner. Jag ställde några frågor till statsrådet, och jag väntar fortfarande på konkreta svar på dem: Hur tillgodoser regeringen att humanitära skäl, där inte skyddsbehov föreligger, ändå kan få påverka besluten när det gäller blandäktenskapen? Statsrådets svar var väl att vi får vänta och se vad Invandrarverket beslutar. Min andra fråga var: Hur följer vi upp de faktiska avvisningsbesluten? Varthän tar dessa människor vägen? Vad sker med blandäktenskapen? Någon har utsetts till att följa upp detta, och det är bra. Vi avvaktar fortfarande svaren. Om de svaren tillgodoser mina farhågor eller det som statsrådet tror är egentligen ointressant. Det borde vara intressant för oss båda vilka svaren är. Men detta har ju inte bara en flyktingpolitisk dimension utan även i högsta grad en utrikespolitisk dimension, som är väldigt viktig för